Herr talman! Jag tycker att jag uppfattade någon form av kritik mot utbildningsministern för att han intresserar sig för de frågor som har att göra med forskning och utveckling i vårt land. Jag tycker att det vore fel att kritisera utbildningsministern för det. Jag tycker tvärtom att detta måste vara en av hans centrala hjärtefrågor. Genom sitt uttalande i debatten tror jag att han visade att det också är det, och det är väl helt rätt. Dessutom är genteknikfrågorna av mycket centralt intresse i bl.a. Jordbruksdepartementet. Denna fråga finns formellt i Justitiedepartementet, men det är inte vi som har det sakliga intresset i frågorna, vilket framgår bl.a. av andra ministrars ageranden och uttalanden. Frågan bereds i Regeringskansliet. När vi är färdiga kommer regeringen att svara riksdagen på det beslut som riksdagen har fattat.
Herr talman! De som har ett arbete i dag jobbar alltmer. Många känner en otillfredsställelse över att inte hinna med och över det uppskruvade tempot. Vardagen känns som att bara jobba och sova. Någon kvinna uttryckte det som att det känns som att springa runt i ett ekorrhjul. S-kvinnorna har länge drivit arbetstidsfrågorna som ett prioriterat område. I dag kan vi också ta del av SCB:s arbetskraftsundersökning, som visar att allt färre anställda jobbar alltmer. Arbete motsvarande ytterligare 250 000 anställningar utförs av dem som nu har ett arbete. Jag skulle vilja fråga hur man kan koppla undersökningens resultat till det som biträdande arbetsmarknadsministern har annonserat, dvs. att det finns ett utrymme för en förkortning av arbetstiden till 35
Herr talman! Jag tror att det som SCB:s undersökning visar är helt riktigt. Vi som har arbete arbetar alltmera. Det beror på flera saker. Det beror delvis på att övertidsuttaget nu är högre än vad det har varit tidigare, och delvis på att vi som har jobb i mindre utsträckning än vad vi gjorde tidigare tar ledigt för studier. Det beror också på att sjukfrånvaron har minskat och att allt färre av oss tar föräldraledigt när vi föder barn. Jag tror att det är en mängd saker som väger in när vi som har jobb jobbar alltmera. I regeringen driver vi arbetstidsfrågan väldigt hårt, just därför att vi tycker att det är en välfärdsfråga. Det är viktigt för oss att försöka fördela arbetstiden mera rättvist mellan oss som har jobb och dem som inte har jobb. När det socialdemokratiska partiet hade kongress förra gången enades vi om att arbetstiden på sikt skall bli kortare. Vi uppmanar arbetsmarknadens parter att driva frågan om arbetstidsförkortningar i kommande förhandlingar. Nu ser vi att man gör det. Metall har lyckats med det. Pappers lyckades inte denna gång. SEKO kommer att lyfta frågan i sina förhandlingar. Jag tycker att det är mycket positivt. Vi har också följt den beräkning av det framtida löneutrymmet som Konjunkturinstitutet har tagit fram. Vi ser att en arbetstidsförkortning inte kan gå för snabbt om den skall betalas, vilket den måste. En arbetstidsförkortning är inte gratis. Skall den betalas finns det, som vi ser det, i framtiden ett löneutrymme som motsvarar ungefär 100 timmar på fem år för oss som jobbar heltid. När vi pratar om arbetstid är det viktigt att komma ihåg att vi får göra många saker på en gång. På arbetsmarknaden finns också många kvinnor som inte vill förkorta sin arbetstid, utan som snarare vill gå upp från halvtid till heltid.
Herr talman! Det gällde just de deltidsarbetande kvinnorna. Vad jag tänkte fråga om var just hur man i denna undersökning kan göra den kopplingen. I så fall skulle det kunna finnas ett utrymme för dem som nu jobbar heltid och mycket övertid att fortsättningsvis möta dem som är deltidsarbetslösa någonstans på mitten. Då ser man till så att båda grupperna blir tillfredsställda och får en guldkant på vardagen, och så att de deltidsarbetslösa kvinnorna känner att de har råd - att de har en lön att leva på.
Herr talman! Vi debatterade Arbetstidskommitténs förslag här i kammaren den 13 december, tror jag, förra året. Vi försökte göra vad vi kunde i lagen för att stärka de kvinnor som vill gå upp i tid - de som jobbar på timmar och de som jobbar halvtid och deltid - genom att ge dem rätt att kräva mer tid när arbetsgivaren antingen skall nyanställa eller när någon annan slutar. Jag tror att det är en viktig del. Arbetstidskommittén pekade i sitt betänkande på att det också finns en möjlighet för oss att sänka övertidstaket. Det förslag som Arbetstidskommittén lade fram har varit ute på remiss, och vi bereder det just nu i departementet. Vi tittar på vad ett sänkt övertidstak skulle ha för konsekvenser. Det kan kanske vara en annan viktig del. Framför allt tror jag att det är viktigt att de fackliga organisationerna i förhandlingarna stöder sina medlemmar när det gäller kravet att arbetet skall organiseras bättre, så att också kvinnor som jobbar deltid kan få en chans att gå upp i tid och leva på sin lön.

Herr talman! Som miljöpartist är jag väldigt glad. Vi har ju drivit arbetstidsfrågan väldigt länge och ivrigt i denna kammare. Nu tar s-kvinnorna upp den här frågan igen. Jag vet att de har drivit den i många år. Om s-kvinnorna nu lyckas få igenom detta tillsammans med s-männen vinner ju varannan damernas. Det tycker jag verkar bra. Statsrådet Ulrica Messing talar om 100 timmar på fem år. Det är väldigt litet. Vi i Miljöpartiet vill ju att man skall ta ett stort steg när det gäller arbetstidsförkortningen och förkorta arbetstiden med fem timmar i veckan. Det vill vi göra inom tre år. Om man gör ett så stort ingrepp kan man kanske få fram 200 000 nya jobb. 100 timmar på fem år är litet av en tummetott. Jag undrar om inte Ulrica Messing kan försöka tänka om i den här frågan och ta ett större steg. Vad gör man för att halvera den öppna arbetslösheten om man inte vill ha en arbetstidsförkortning som skulle innebära ett så här stort antal nya jobb?
Herr talman! Barbro Johansson sade att skvinnorna har drivit den här frågan en tid. De har drivit den i drygt 25 år. Jag tycker att det är en ganska lång tid. Det är i alla fall nästan hela mitt liv. Och jag välkomnar att de har drivit frågan framgångsrikt. När vi diskuterar arbetstidsfrågan är det viktigt att vi inte tror att en arbetstidsförkortning är en lösning på problemet med arbetslösheten. Jag tror inte det. Arbetstidsfrågan är framför allt en välfärdsfråga. Det handlar om att fördela arbetstimmarna mellan kvinnor och män och mellan dem som har jobb och dem som inte har jobb. Och det handlar om att också hinna med att göra andra saker i livet än att bara arbeta. Jag tror därför inte att takten på arbetstidsförkortningen kan vara för snabb. En arbetstidsförkortning kostar pengar, och det är ett val vi måste göra. Det är ett val som arbetstagarna står inför. Antingen väljer man en arbetstidsförkortning och vinner mer fritid eller så väljer man en löneökning. Om arbetstidsförkortningen skall betalas får vi ta av det löneutrymme som finns. Därför tror inte jag att vi inom en så snar framtid kan förkorta arbetstiden med t.ex. fem timmar, som Barbro Johansson pekade på. Jag tror inte att löntagarna på vår arbetsmarknad har råd att avstå så mycket lön för att betala förkortningen.
Herr talman! Jag kan först konstatera att vi inte delar värderingsskala när det gäller talet om stora framgångar på 25 år. Vi har andra krav. Vårt krav är lagstiftning, eftersom takten inte har varit speciellt snabb när det gäller att sänka arbetstiden. Det är litet märkligt att just en jämställdhetsminister inte ställer upp på vårt krav om lagstiftning utan i debatten fortsätter att hänvisa till typiskt manliga arbetsplatser; det handlar om Metall och Pappers. Vi har ju den stora gruppen lågavlönade kvinnor, som verkligen skulle behöva en sänkt arbetstid. Den kan vi betala genom skattelättnader för låginkomsttagare. Varför kan inte jämställdhetsministern se dynamiten i jämställdhetsproblematiken när det gäller sänkt arbetstid? Hur lång tid skall det ta för den offentliga sektorn att förhandla fram en sänkt arbetstid?
Herr talman! Jag ser den kopplingen ganska tydligt. Jag pekar ju på att de som jobbar heltid på arbetsmarknaden, framför allt män, skall sänka sin arbetstid, så att de som jobbar deltid och timmar, framför allt kvinnor, skall kunna gå upp i arbetstid. Jag tycker att vi skall gå från deltid till heltid via en arbetstidsförkortning. Jag tror att det är det enda sättet att få en mer jämställd arbetsmarknad.
Herr talman! Statsrådet Messing var mycket klok i sitt första svar. Hon sade att kortare arbetstid inte är gratis utan måste betalas. Jag tror att många vill ha en kortare arbetstid. Andra vill inte ha en kortare arbetstid. Det är en fråga för de förhandlande parterna. Jag skulle bara vilja få ett förtydligande. Det gäller det som tidigare har uttalats av statsrådet Messing, nämligen att man överväger lagstiftning om det i förhandlingarna inte blir det resultat som någon obestämd, möjligen regeringen, vill. Är den passusen numera förlegad och borta ur diskussionen?
Herr talman! Vi har ett kongressbeslut, och vi har diskuterat i regeringen. Vi tycker att arbetstiden skall förkortas. Huvudansvaret för förkortningen ligger på arbetsmarknadens parter. Vi skall se hur man i förhandlingarna under de kommande åren prioriterar arbetstidsfrågan.
Herr talman! Jag blir något förvånad över hur man kan få 100 timmar på fem år att bli en välfärdsfråga. Socialdemokraterna föreslår alltså ungefär 20 minuter kortare arbetstid per vecka. Enligt gängse principer brukar den tiden kunna rationaliseras bort. Det innebär att det inte blir några som helst nya jobb. En snabbare förkortning av arbetstiden skulle medföra just en välfärdsvinst. Fler skulle få möjlighet att få jobb. Jag upprepar frågan: Finns det inte av ekonomiska skäl all anledning att se till att man också delar på jobben och inte bara på pengarna? De som jobbar i dag har ju fått sämre löneutrymme på grund av högre egenavgifter, som skall finansiera arbetslösheten. Detta kommer ju att fortgå om vi inte ser till att fler får möjlighet att få jobb och fler får möjlighet att ha tid med annat. Menar verkligen socialdemokraterna att dessa 20 minuter per vecka är en välfärdsfråga?
Herr talman! Det är kanske just därför som jag inte pratar om arbetstidsförkortning som ett sätt att komma till rätta med arbetslösheten. Jag tror inte att vi skall överdriva de effekterna. Om en arbetstidsförkortning får positiva effekter på sysselsättningen är jag oerhört glad. Vi kan se enstaka sådana exempel i andra länder, men vi skall inte ha någon övertro på att vi genom att förkorta arbetstiden kan halvera eller ta bort arbetslösheten. Jag är bestämd när jag säger att arbetstidsförkortningen kostar pengar. Det är ett val som vi gör. Antingen vinner vi mera ledig tid och förkortar arbetstiden eller så tar vi en löneökning. Arbetstidsförkortningen måste betalas. Och om den skall betalas kan man inte förkorta tiden i en snabbare takt än att vi som arbetstagare har råd att avstå från löneökningar. Det är viktigt att alla på arbetsmarknaden kan leva på sin lön. I debatten om arbetstidsförkortningen skall vi också driva frågan om att gå från deltid till heltid via en arbetstidsförkortning.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet Östros. I december förra året hade skatteministern och jag en debatt om kommunal skatteplanering som består i att kommunerna i större utsträckning bildar holdingbolag i syfte att kringgå beskattning på utdelningen på aktier. Statsrådet var ganska tydlig i sitt avståndstagande. Han höll med mig om att sådana här förfaranden är oacceptabla. Nu har Skatterättsnämnden i ett förhandsbesked sagt att sådana här transaktioner är helt okej när det gäller beskattningen. Man har heller inte funnit att skatteflyktsklausulen skulle vara tillämplig. I december sade statsrådet Östros att han för dagen inte kunde lämna besked om vilka åtgärder som borde vidtas; det här krävde vidare analys. Mot bakgrund av Skatterättsnämndens utslag undrar jag om det har skett någon sådan analys och om statsrådet i dag kan vara litet mer konkret när det gäller vilka åtgärder man kan tänka sig.
Herr talman! Den här frågan har sedan debatten i december beretts i departementet. Det visar sig när man tittar närmare på frågan att det inte är så enkelt. I de fall där kommunerna, som ju i sig inte är skattskyldiga, har den här typen av verksamhet inom sina egna gränser, man bildar inte bolag utan man bedriver verksamheten inom ramen för den kommunala förvaltningen, är det självklart skattefrihet som gäller. Om man bildar bolag är frågan om den verksamhet som man bedriver är att betrakta som otillåten skatteplanering. Det ser inte ut att vara på det sättet, eftersom en kommun i så fall kan välja att låta verksamheten återgå i förvaltningsform och på så sätt ändå komma undan den skattekonsekvensen. Kommunerna har alltså goda skäl att se till att ha en organisation som är effektiv när det gäller olika typer av verksamheter. Det handlar om bostäder, energibolag, osv. Den beredning som vi nu genomför i departementet tyder inte på att det som sker i en del kommuner är något tydligt brott mot skattelagarnas intentioner.
Herr talman! Jag håller med statsrådet om att frågan inte är enkel, men den är ändå ganska viktig, bl.a. med hänsyn till det allmänna rättsmedvetandet. Om syftet med bildandet av holdingbolag uteslutande är att kringgå gängse bolagsbeskattningsregler är detta ganska anmärkningsvärt. Jag undrar om statsrådet tror att man skulle acceptera att privata skattesubjekt hoppade mellan olika associationsformer och plockade de regler som är mest förmånliga i olika regelkomplex.
Herr talman! Jag uppskattar Christel Anderbergs engagemang i kampen mot ekonomisk brottslighet, och jag hoppas att hon kommer att stödja regeringens förslag på många olika områden när det gäller just den här kampen. Vi har bl.a. till Lagrådet lagt fram förslag om en reformerad generalklausul mot skatteflykt. Vi har lagt fram nya regler på skatterevisionens område. Vi har sett till att skattemyndigheterna har större möjligheter att kontrollera sådana här typer av verksamhet. Det gäller skattebrott och skattefusk över huvud taget. Det Christel Anderberg väljer att peka på är svenska kommuners beteende när det gäller bolagsbildning. Jag hoppas att engagemanget gäller även de delar av näringslivet där man bedriver skattefusk, alltså i fall där det inte handlar om kommuner. Tittar man närmare på den här frågan visar det sig att kommunerna om de väljer att bedriva den här verksamheten i förvaltningsform inte har någon skatteplikt. Därmed kan man inte säga att om man väljer att bilda bolag och inom koncernen för över resurser mellan olika områden så skulle det vara ett sätt att undandra sig beskattning. I grund och botten är kommunerna inte skattskyldiga. Skulle det röra sig om ett beteende som går utöver andan i lagen är jag inte främmande för att generalklausulen mot skatteflykt skulle kunna användas. Det kommer kanske inte att fungera mot kommunerna, men det kommer att fungera väldigt väl i de fall där det handlar om riktig ekonomisk brottslighet, i de fall där man undandrar sig beskattning genom att tricksa och röra sig i lagens utmarker. I de fallen är den generalklausulen viktig. Men jag tror inte att Christel Anderberg stöder generalklausulen mot skatteflykt.
Herr talman! Det pratas väldigt mycket om fördelningspolitik och om fördelningen mellan dem som har jobb och dem som inte har jobb. Jag tillhör dem som tror att det allra viktigaste i det sammanhanget är att skapa nya arbetstillfällen, nya jobb i stället för att bara dela på de befintliga. Jag skulle därför vilja ställa en fråga till statsrådet Östros. Om vi skall få fler jobb behöver vi fler företag och då behöver vi fler företagare. Den senaste tiden har det alltmer kommit i dagen att det för många verkar vara ett betydligt större problem än vad man tidigare har trott att få en F-skattsedel. Det kommer både via personliga kontakter och via medierna fram exempel på folk som helt enkelt inte får en F-skattsedel. Det här är dåligt av flera skäl, dels därför att det konkret hindrar enskilda människor som har en affärsidé eller en idé om att skapa sig en egen försörjning, dels därför att det sprider en stämning av att det ändå inte är någon idé, att det ändå inte går att lösa några problem.
Herr talman! Karin Pilsäter tar upp en viktig fråga: Hur skall vi underlätta för företagande, inte minst nyföretagande, sänka trappsteget och göra att fler vågar ta steget att starta eget? Det är en viktig fråga för hela riksdagen att diskutera. Vi har i riksdagen lagt fram flera förslag som gör att det blir lättare, att vardagen blir lättare. Det skattekontoförslag som behandlas är ett sådant exempel, där man minskar krånglet med inbetalningar och annat och därmed gör det enklare att vara företagare. F-skattsedeln är naturligtvis ett viktigt sätt för en företagare att få den service det här handlar om. Man får ett märke som säger att man har förtroendet att själv sköta skatteinbetalningarna. Det skall inte vara något problem att få en sådan F-skattsedel om man bedriver en seriös och bra verksamhet. Sedan har naturligtvis skattemyndigheterna också ett annat uppdrag. De skall serva småföretagen och storföretagen, men de skall också se till att den skatt som vi här gemensamt har beslutat skall betalas in verkligen kommer in. Upptäcker myndigheterna då att det finns dubier, att det finns tveksamheter, kan det ibland finnas skäl att tveka och vänta, att ta reda på mer. Min uppfattning är ändå att F-skattsedeln inte skall vara svår att få. Vi skall ha många företag i Sverige, och det skall gå att få F-skattsedel utan alltför stor argumentation. Om det är så att det här är ett problem är jag villig att titta över hur det fungerar.
Herr talman! Vi är helt överens om att skattemyndigheternas uppgift är att dra in eller på andra sätt med sanktioner se till att folk betalar skatten, men här är problemet just att man innan man har hunnit sätta i gång blir utdömd som icke-seriös, utan att det finns fog för det. Det förefaller som att de regler och riktlinjer som finns inte är anpassade till dagens och morgondagens näringsliv, speciellt inte till de affärsidéer som många kvinnor har. Det kommer fram fler och fler rapporter om att folk får höra att de har ett för litet risktagande, dvs. att man inte har en massa maskiner utan säljer sin tid och sitt kunnande och att man därmed inte tar några stora ekonomiska risker utan bara riskerar sin egen lön. Det sägs att de sökande inte har en tillräckligt stor självständighet, vilket kan bero på att man har kvar sin gamla arbetsgivare som en av kunderna. Det kan handla om att inkomstnivån i företaget enligt planerna kommer att bli för låg, och det måste ju kännas som ett hån speciellt för många kvinnor i lågavlönade yrken som vill bli egen företagare med ungefär samma inkomst att få höra att det skulle vara för litet för att vara seriöst. Jag vill återkomma till min fråga om skatteministern redan nu är beredd att vidta några mått och steg för att människor inte skall behöva mötas av påståenden om att de inte är seriösa, att de inte tänker tjäna tillräckligt mycket pengar eller att de förmodligen är skumma eftersom de tänker starta eget. Det är ju det, att människor får intryck av att det inte är någon idé att försöka, som är så förödande för det här landet.
Herr talman! Karin Pilsäter avslutar med att säga att det för många känns som att det inte är någon idé att starta företag. Så är ju inte riktigt fallet. Nu har vi en ekonomisk situation som gör att vi har ett nyföretagande som spirar, ett nystartande av företag som är helt annorlunda än för några år sedan. En av orsakerna är naturligtvis att vi i dag har en ekonomisk stabilitet som inte fanns för några år sedan. Räntorna har fallit mycket dramatiskt. Det finns ett begynnande förtroende för att våra socialförsäkringssystem och vår offentliga sektor kommer att fungera ganska stabilt framöver. Det gör att företag och hushåll börjar våga efterfråga varandras tjänster och varor, och det är det som företagarna nu märker. Man märker en ökad efterfrågan, och det kommer också att märkas genom ett antal nystartade företag och inte minst genom nyanställningar i småföretag. Hur vi skall se till att uppmuntra nyföretagande och småföretagande är en viktig fråga. Vi gör detta på många sätt. Den generella ekonomiska politiken bidrar till det. Vi har konkreta förslag om tjänstledighet för nyföretagande, vi har konkret stöd till kvinnligt nyföretagande. Vi genomför en rad förenklingar för småföretagare för att just underlätta det här steget. Min uppfattning är att skattemyndigheterna på många sätt också är ett stöd i det här arbetet. Det ger service och hjälp åt många nya företagare som behöver den hjälpen och det stödet för att kunna uppfylla de regler och lagar som finns. Det är klart att det också finns ett annat uppdrag för skattemyndigheten, nämligen att se till att inte ge F-skattsedel i de fall där det finns skäl att misstänka att den kommer att missbrukas. Om det skulle vara så att skattemyndigheterna har valt att sätta ribban för högt är jag villig att titta på och fundera vidare på det, det råder inget tvivel om den saken. Men vi skall komma ihåg att skattemyndigheterna också har uppdraget att se till att skatt betalas in och att bekämpa skattefusk.

Herr talman! Kampen mot en avancerad ekonomisk brottslighet och en svart sektor ser jag som skild från diskussionen om F-skattsedel. Det är viktigt att vi ser till att vi får ett så lågt trappsteg som möjligt för att bli egenföretagare. Det är tillräckligt svårt för dem som kommer från en tradition, kultur och social miljö där det är ovanligt att vara egenföretagare att ta det steget, att våga. Därför är det viktigt att se till att sänka det trappsteget. Jag är villig att titta närmare på tillämpningen av F-skattsedel, men vi skall också komma ihåg att den andra delen finns också. Det innebär inte att det inte är tillåtet att vara enskild näringsidkare om man inte fått F-skattsedel, det kan man vara utan. Det är naturligtvis en oerhörd hjälp att ha den. Det är en service, och den är viktig att ha. Det skall vi inte vara snåla med. Men vi skall också ha en tillämpning av reglerna som gör att vi bidrar i kampen mot fusk.
Herr talman! Jag tänkte vända mig till arbetsmarknadsministern. I förra veckan deltog arbetsmarknadsministern i en konferens som handlade om byggsektorn som en motor i samhället. Jag kan konstatera att arbetslösheten bland mina kamrater på byggsidan i stort sett är uppemot 30 %, alltså större än någonsin. Vi vet att det finns en rad behov. Har man dragit några slutsatser i regeringen efter konferensen, och förbereder man någonting för att åter göra byggsektorn till en motor i ett samhälle där vi vet att bygginvesteringarna är bland de lägsta i hela Europa? Det är naturligtvis ett slöseri med arbetskraften. Det finns stora behov. Förbereder man någonting i regeringen?
Herr talman! Det är riktigt att det var en stor byggkonferens i Norrköping i förra veckan. Det som kom ut av den var svar på Lennart Nilssons fråga, nämligen om byggbranschen igen kan spela rollen som motor i utvecklingen. Det otvetydiga svaret var ja, fastän på annat sätt än tidigare. Det som var väldigt påtagligt i diskussionen med de utländska gästföreläsarna var att byggsektorn kommer att spela roll på ombyggnadssektorn som ett vapen i den ekologiska kampen för att uthålligt samhälle. Att bygga vackert och estetiskt talade många av föredragshållarna inklusive de fackliga företrädarna om. Slutsatsen blev att det i större utsträckning gäller att bygga om än att bygga nytt. Det beror naturligtvis på att vi till viss del har byggt färdigt det nya, även om jag vet att det på vissa orter saknas exempelvis bostäder. De konkreta pengar som diskuterades var de pengar som Anna Lindh m.fl. har aviserat, 5,4 miljarder kronor, fram till år 2000 och som handlar om att bygga om Sverige, bygga om samhället. Därutöver pågår ett beredningsarbete som jag inte närmare kan redovisa av det skälet att det är bostadsminister Jörgen Andersson som håller i det direkta beredningsarbetet, men det pågår ett arbete i Regeringskansliet.
Herr talman! Vi får hoppas att det pågår ett beredningsarbete eftersom det är bråttom. Det som kunde utläsas i olika uttalanden i TT var att man bl.a. diskuterade något slags Kalmarmodell i samband härmed. Jag kan inte begripa hur man kan översätta något av den på den här verksamheten. Jag tror att man måste hitta annat slags stimulanser för att få i gång verksamheter. Jag tror inte att Kalmarmodellen inom byggsektorn skulle vara någonting att rekommendera.
Herr talman! Kalmarmodellen handlar om kvalitetshöjning inom den offentliga sektorn, så den är inte direkt överföringsbar. Vad som möjligen uppstod som missförstånd var att jag ställde en fråga till Skanskas företrädare som var emot subventioner och den typen av bidrag. Jag frågade honom om han såg i den svåra situation som nu råder och i väntan på en mer balanserad situation på bostadsmarknaden de arbetsmarknadspolitiska medlen som ett vapen att använda. På den frågan svarade han ja. Det var möjligen detta som misstolkades i debatten efteråt av medierna.
Herr talman! Min fråga är till justitieministern. Miljöbrott leder sällan till åtal. Definitionsmässigt ingår miljöbrott i ekobrott, vilket har bekräftats av regeringen i ett flertal skrifter. Vi måste få till stånd en skärpning mot olika former av miljöbrott. Samtidigt är det mycket angeläget att den nya ekobrottsmyndighet som håller på inrättas också kommer att handlägga miljöbrott. Tyvärr innehåller de nuvarande organisationsförslag som överlämnats till regeringen inga förslag om miljöbrotten, utan denna fråga skall utredas vidare. Innebär det att organisationsförslaget med alla de riktlinjer som gäller för ekobrott generellt inte skall gälla för miljöbrott? Innebär det att det utformas en nationell strategi för effektivisering som i övrigt gäller för ekobrott, eller är det något annat som avses med denna förlängda utredning? Varför kan inte de mål som finns för ekobrotten ingå?
Herr talman! Jag kan svara kort på frågan. De som haft att utreda inrättandet av den nya ekobrottsmyndigheten ansåg inte att de inom ramen för den tid och det uppdrag de hade kunde gå till botten med de frågor som gällde miljöbrotten. Vår utgångspunkt har varit att miljöbrotten skall ingå i de ekonomiska brotten för de är så närliggande och nästan alltid av ekonomisk karaktär. Men de ställer vissa speciella krav. Hanteringen av dem kräver annan form av expertis och rutiner än andra former av ekobrott. Den frågan ansåg inte utredningsmannen att han kunde penetrera helt färdigt. Därför återstår det att göra. Jag kan i dag inte svara på huruvida de kommer att ingå i ekobrottsmyndighetens arbete eller inte. Det enda jag kan säga är att vi måste skapa former och en organisation som gör att vi kan hantera miljöbrott betydligt effektivare än vi hittills kunnat göra, särskilt mot bakgrund av att vi får en ny miljöbalk som dessutom ger nya lagliga möjligheter att agera från myndigheternas sida.
Herr talman! När vi behandlade regeringens skrivelse om ekobrottsmyndigheten fick jag försäkringar om att miljöbrotten skulle ingå i den nya myndigheten och att inriktningen skulle bli att ta itu med och utarbeta en nationell strategi, precis som man gjort i Danmark och Norge. Men justitieministern säger nu att det inte med säkerhet bli så. Det gör mig oroad. I skrivelsen stod det att det skulle vara så.
Herr talman! Det har varit regeringens och min målsättning. Men eftersom jag inte fått sådant underlag från utredningsmannen och eftersom jag inte vill föregripa det fortsatta arbetet kan jag inte mera precist uttala om var vi skall hamna. Men det är fortfarande min utgångspunkt att miljöbrotten måste få en särskild hantering. Än så länge har vi inget underlag som visar mig att det sker på ett bättre sätt än inom ramen för en särskild ekobrottsmyndighet.
Herr talman! I dagarna är det väldigt många om slutar skolan, en del tar studenten, andra slutar för en välförtjänt ferie. Enormt många ungdomar i dag känner oro, missmod och uppgivenhet av att det inte finns jobb. Väldigt många av ungdomarna har ingen annan möjlighet att få någon ekonomisk försörjning under sommaren - jag tänker på att man inte får studiebidrag. Winberg vad hon är beredd att göra för att verkligen se till att ungdomar får framtidstro och om hon är beredd att lägga fram konkreta förslag för att ungdomar skall ha ett jobb att gå till när de avslutar sina studier.
Herr talman! Chatrine Pålsson tog upp två olika saker, dels sommarjobb för ungdomar, dels det litet mer långsiktiga. Vi har haft en debatt här i kammaren om sommarjobben. Förutom det som jag då sade kan jag säga att vi kommer att göra en utvärdering av sommarens sommarjobb för att sedan kunna göra en strategi inför nästa år. Denna strategi kommer att presenteras i höst. När det gäller de reguljära och litet mer långsiktiga jobben delar jag uppfattningen att det är oerhört viktigt att vi agerar på ett sådant sätt att den grupp som det är mest angeläget för att få ett jobb också får det. Det är otillständigt att så många ungdomar tvingas att leva på socialbidrag. Jag har sett på den statistik som har kommit. Trots att vi är överens om att detta är oroande kan man ändå konstatera att den öppna arbetslösheten för 16-24 åringar har gått ned. Det är nu 2 468 färre som är arbetslösa jämfört med fjolåret. Detta är alltså en trend. Ungdomarbetslösheten går ned. Det skall vi komma i håg, men det räcker ju inte. Vi måste nu sätta in särskilda åtgärder också för de ungdomar som är arbetslösa, som lever på socialbidrag och som inte ser något hopp inför framtiden. Vi aviserade i vårpropositionen att vi skulle återkomma i budgetpropostionen med ytterligare förslag. Vi har gett ett uppdrag, både till Socialstyrelsen och till AMS, och de kommer inom kort att lägga fram sina förslag som syftar till att de ungdomar som i dag lever på socialbidrag skall få något meningsfullt att göra. Möjligen skall vi också använda en annan finansieringskälla. Därmed tror vi att vi skall kunna leva upp till det som vi har sagt, nämligen att ingen ungdom under 25 år skall behöva gå arbetslös i mer än 100 dagar.
Herr talman! Om jag inte helt missminnner mig lovade Margareta Winberg förra året att alla ungdomar skulle få feriejobb denna sommar. Hur skall man kunna lita på sådana konkreta löften när frågan hela tiden hänskjuts till nästa proposition och nästa konkreta förslag? Min fråga blir: När får vi ett förslag som vi kan lita på?
Herr talman! I vårpropositionen - och nu talar jag om de reguljära jobben och situationen litet mer långsiktigt för de ungdomar som inte har något jobb - sade vi att dessa förslag kommer att presenteras i budgetpropositionen. Mitt besked här i dag till Chatrine Pålsson och också till Dan Ericsson, som jag förstår är intresserad av frågan, är att förslagen kommer i budgetpropositionen.

Herr talman! Bengt Harding Olson har frågat om regeringen avser att bredda distributionsbasen för SVT 4 så att kanalen på så sätt kan delta i det övriga nordiska programpaketet, som distribueras via Thorsystemet på position 1 grad väst, om detta kan ske utan extra kostnader.

Ytterligare en förutsättning är att verksamheten täcker sina egna kostnader. Sveriges Television har valt att för denna sändningsverksamhet använda satellitkapacitet som ägs av Enligt vad interpellanten uppger har ägarna till den norska satelliten Thor 2 erbjudit Sveriges Television att utan extra kostnad även distribuera programmen via Thor 2. Som framgår av min redovisning av regeringsbeslutet har regeringen inte ställt upp några villkor i fråga om val av satellit. Det ankommer alltså på Sveriges Television att fatta beslut om vilken eller vilka satelliter företaget skall utnyttja för sändningarna.
Herr talman! Jag tackar så mycket för svaret. Det var exakt det svar som andra hade sagt att jag skulle få. Själv hade jag hoppats på någonting mera. Också jag inser naturligtvis att det närmast är Sveriges Television AB som är ansvarigt för detta. Där tycks man nöja sig med distribution via Sirius. Sedan verkar man negativt inställd till gratiserbjudandet att sända även via Thor 2, position 1 grad väst. Det förefaller mig och många andra helt obegripligt, särskilt som övriga nordiska länder satsar på Thoralternativet. Jag oroas över att detta kan leda till en svensk isolering. Kulturministern sade att detta var en bolagsfråga och hänvisade bara till Sveriges Television AB. Regeringen skulle därmed vara helt maktlös. Min bedömning är att detta är en tveksam ståndpunkt. Mediefrågor har alltid en demokratisk dimension. Så även denna TV-satellitfråga. Inflytandet varken kan eller bör helt och definitivt avhändas kulturministern, och detta av flera skäl. Bred distribution främjar den viktiga public service-tanken. Exklusiv distribution kan skapa EU-rättsliga problem. Min kompletterande fråga blir: Är kulturministern positiv eller negativ till parallell distribution mellan Sirius och Thor för att man på det sättet skall kunna åstadkomma att svensk public service-TV når ut till så många svenskar som möjligt utomlands?
Herr talman! Jag är glad över att Bengt Harding Olson påpekar att mediefrågor verkligen har en demokratisk dimension och därför är något som också politiker skall lägga sig i. Det är inte alltid som hans partikamrater har den ståndpunkten. Jag förfäktar den dock ivrigt. Regeringen anser att det är viktigt och en fördel om olika satellitföretag konkurrerar om kunderna. Introduktionserbjudandet från Thorsatellitens ägare, som jag upplever att Bengt Harding Olson gör sig till talesman för, framstår som ett inslag i en sådan konkurrens. Gratiserbjudanden brukar alltid följas av något som kostar pengar. Valet av satellit bör enligt min mening avgöras av de berörda företagen själva och inte av regeringen. Det innebär verkligen inte att jag som medieansvarig i regeringen vill avhända mig någon makt. När det gäller själva teknikaliteterna vill jag säga att satelliterna i Thorsystemet ligger på 1 grad väst, medan satelliterna i Siriussystemet finns på 5 grader öst. Skillnaden är så liten att man kan ta emot båda satelliterna med en och samma parabol om den är försedd med två mikrovågshuvuden. De olägenheter som Bengt Harding Olson talar om ser jag därför som mycket små, om de över huvud taget existerar.
Herr talman! Det är intressant att vi ändå är överens om den demokratiska dimensionen. Jag vidhåller den, oavsett vad andra tycker. Skall jag tolka kulturministerns inställning på det sättet, och då gör jag frågan starkt principiell, att hon delar min uppfattning att public service främjas av parallelldistribution? TV-tillgängligheten har ju ökat dramatiskt, särskilt genom satelliter och paraboler. Många tycker väl att det är mer än nog. Jag är kanske beredd att hålla med. Men nu handlar det om en särskild grupp, nämligen svenskar som befinner sig utomlands. De vill se svensk public service-TV, och nu är tillgängligheten dålig. Den blir bättre genom en satsning på Sirius, men den kunde bli ännu bättre om man utnyttjar även Thor 2, alltså 1 grad väst, genom en samtidig parallelldistribution, särskilt som det enligt uppgift kan ske gratis. Jag vill tillägga att jag inte går några andras ärenden än folkets. Jag har alltså gott stöd bakom mig. Det har kommit vädjanden i den här frågan från många olika håll. EU-delegationen vill ha det på det här sättet, Industriförbundet, LO, TCO - LO borde kanske vara särskilt intressant i sammanhanget - TT, Dagens Industri, Svenska skolan. Det har manifesterats på många olika sätt genom åren. Jag har t.o.m. med anledning av interpellationen fått färska skrivelser bl.a. från Bryssel om detta. Jag förstår att kulturministern vill nedgradera dessa önskemål. Detta är inte något stort problem. Det är bara att skaffa några ytterligare teknikaliteter. Allting kostar, allting blir mer komplicerat. Kan man inte göra det här väldigt enkelt? Här finns ett gratiserbjudande, här finns starka önskemål. Kan man verkligen nonchalera de önskemålen?
Herr talman! Som jag sade i mitt tidigare svar till Bengt Harding Olson tycker vi att det är en fördel med konkurrens, även när det gäller distribution av television. Det gratiserbjudande som vi talar om påstår jag handlar om det som alla gratiserbjudanden går ut på, nämligen att binda upp kunder för att undanröja konkurrens. De brukar i slutändan ha ett krav på betalning som inte alltid är av godo för den som slutligen skall betala notan. Jag vidhåller att skillnaden är så liten att de olägenheter för publiken som Bengt Harding Olson talar om därför knappast existerar.
Herr talman! Kulturministern och jag är tydligen också överens om att det är bra med fri, bred och lojal konkurrens. Jag har svårt att se riskerna för att det skulle bli någon monopolsituation på grund av att man har parallelldistribution. Jag tycker att frågan om en samnordisk inställning är oerhört viktig. Här kommer de andra nordiska länderna, Finland, Norge, Danmark, att satsa på Thoralternativet. Man har ett pan-nordiskt projekt. På något sätt oroar det mig att Sverige skall stå utanför och på det sättet bli isolerat. Det är klart att allting har ett pris, men det kanske kan vara värt något att undvika att bli isolerad. Fortfarande är jag mycket osäker på vilket det grundläggande skälet är till att kulturministern har den här inställningen. Är grunden för svaret en strikt principiell bolagsrätt, som ministern åberopar, eller är det ett utslag av någon slags partiideologisk mediepolitik? Eller är det snöda nationella ekonomiska vinstintressen som har dikterat det här resultatet. Jag vill bara säga att det finns mycket starka önskemål om att få den här breda TV-tillgängligheten bland alla grupper av svenskar utomlands. Jag vill avsluta med den frågan: Har kulturministern någonting emot att Sveriges Television AB beslutar sig för att acceptera gratiserbjudandet om parallelldistribution till fromma för svenskar utomlands och rimligen också för det svenska TV-bolaget?
Herr talman! Mitt svar blir kortfattat. Nej, jag har självfallet inget emot om Sveriges Television skulle välja att acceptera det gratiserbjudande som så småningom naturligtvis skulle innebära kostnader för Sveriges Television. Det mitt svar ytterst handlar om är att jag anser att det är Sveriges Television som skall avgöra denna fråga. I detta fall ligger det så nära själva bolaget att vi från politiskt håll, från regeringens håll, icke skall styra i den typen av detaljfrågor. Någon isolering i den nordiska gemenskapen ser jag inte att Sveriges Television hur man än väljer att agera riskerar att hamna i.

Herr talman! Charlotta L Bjälkebring har frågat mig vad regeringen avser göra för att uppfylla den kulturpolitiska ambitionen att synliggöra könsskillnader samt om regeringen kommer att föreslå att ett nationellt kvinnomuseum inrättas. Jag delar Charlotta Bjälkebrings uppfattning att könsindelning är en mycket stark samhällelig organisationsprincip. Jag vill t.o.m. påstå att det är en grundläggande sådan som genomsyrar varje samhälle i sin helhet. Jag delar dock inte uppfattningen att inrättandet av ett nationellt kvinnomuseum är den rätta vägen att uppmärksamma detta förhållande. Tvärtom vill jag hävda att Historiska museets utställning Den starka kvinnan ger stöd för att könsperspektiv är något som måste integreras i all museiverksamhet. Kvinnan får inte behandlas som ett komplement till den traditionella historieskrivningen. 1996/97:3) framhålls att det är hög tid att också kulturarvssektorn tar frågor om kön och jämställdhet på allvar. Det sägs att man kan hävda att bl.a. kvinnornas kulturarv är underrepresenterat och att männens kulturarv utgör normen. Detta är ett allvarligt problem, eftersom vad som bevaras och förmedlas av kulturarvet är av betydelse för hur t.ex. könsroller kan uppfattas och utformas i dagens samhälle. Regeringen har följt upp detta genom att i regleringsbrevet för år 1997 ge de centrala museerna samt Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet i uppdrag att till den 1 mars 1998 utarbeta en strategi för att arbeta vidare med och utveckla kulturarvets demokratiska funktioner. De centrala museerna har dessutom till uppgift att till den 1 juli i år redovisa vilken insamlingspolicy respektive museum har. Även delar av stödenheterna till de regionala museerna skall användas för detta syfte. I dessa arbeten ingår att i högre grad uppmärksamma att olika perspektiv kan läggas på kulturarvet, däribland ett könsperspektiv. Även för de museer som har till uppgift att skildra områden som slentrianmässigt brukar betraktas som "manliga", som t.ex. teknikhistoria eller försvar, talar alltså starka skäl för att könsperspektivet måste integreras. I betoningen av könsperspektivet ingår således att lyfta fram kvinnors historia, men också något mer, nämligen hur grundläggande mänskliga relationer såsom könsindelning använts i byggandet av samhällen.
Herr talman! Vänsterpartiet ser inte heller jämställdhet mellan könen som ett avskilt politikområde. Jämställdheten måste ju genomsyra alla de politiska områdena. Men det krävs också en särskild kvinnokamp, en satsning och en lagstiftning. Det krävs resurser för att stärka kvinnofrågan. Det handlar helt enkelt om resursfördelning. Det handlar om ökade kunskaper om jämställdhet i syfte att synliggöra de här dolda processerna. Internationellt sett är Sverige ett av världens mest jämställda länder. Ändå återstår det väldigt mycket. För att nå den verkliga jämställdheten, krävs det att makten och de ekonomiska resurserna fördelas på ett rättvist sätt mellan män och kvinnor. Kvinnors underordning i alla slags processer är ett faktum i dag. Jag har, eftersom jag är ledamot av riksdagens kulturutskott, besökt flertalet museer. Jag har deltagit i en mängd visningar. Det har gällt allt från arkeologi till egna experiment. En försvinnande liten del av det jag har sett vid dessa besök har utgått från ett könsperspektiv. Det är mycket vanligare med ett klassperspektiv. Det är inte så att könsperspektivet saknas hos museipersonalen. De är mycket kunniga på det här området och kan svara om man ställer en fråga. Det är helt enkelt så att mannen är norm när man skall beskriva historien. Man utgår helt enkelt från en pedagogik som är mer är anpassad för män, och man speglar historien utifrån ett manligt perspektiv. Jag vill också klargöra att Vänsterpartiet inte anser att män och kvinnor har olika egenskaper och att de av den anledningen måste skiljas åt i särskilda museer för att stärka könsperspektivet. Vänsterpartiets syfte är att synliggöra den del som 51 % av befolkningen har av historien och på så sätt öka kunskapen och förståelsen mellan könen för att på sikt få ett mer jämställt samhälle. Det är bra att man i regleringsbrevet för 1997 ger de centrala museerna samt Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet i uppdrag att till den 1 mars 1998 utarbeta en strategi för att arbeta vidare med att utveckla kulturarvets demokratiska funktioner. Det har ju ministern här också sagt. Men räcker verkligen det? Jag tror inte det. Min absoluta övertygelse är att om könsperspektivet skall kunna speglas på ett riktigt sätt, krävs det något speciellt. Det räcker inte med att man i regleringsbreven skriver in att museerna skall utarbeta strategier för kulturarvets demokratiska funktioner. Könskampen är väldigt viktig. Därför bör den också behandlas för sig, och inte ihop med klass, kulturell bakgrund och generation - åtminstone inte enbart. Man måste också särskilja den för att kunna förstå helheten och sammanhanget. Min fråga till ministern är: Klarar verkligen våra museer, inom den ram och med de verktyg de nu har, att spegla det kvinnliga kulturarvet utifrån den könsfördelning som finns i samhället? Vi är faktiskt flertalet av befolkningen.
Herr talman! Jag vill ta tillfället i akt att försöka måla en litet vidare bild utifrån det krav som vi i är många som har ställt, och ställer, om ett speciellt kvinnomuseum. Jag håller med Marita Ulvskog när hon säger att utställningen på Historiska museet ger stöd för att jämställdhetsperspektiv och könsperspektiv måste integreras. Det är ju så självklart i dag. Det var det inte för tio år sedan, men i dag är det självklart. Att den här lilla utställningen har kunnat väcka så mycket diskussion visar också hur lång väg vi har kvar. Jag tycker att vi blandar ihop äpplen och päron. Det vi i dag tycker är självklart, och som Charlotta Bjälkebring också förstärker, är att det är lång väg kvar till att integrera också kvinnan i museivärlden. Men jag tycker inte att det utesluter att vi nu i världens mest jämställda parlament borde fatta beslut om att vi skall ha världens första kvinnomuseum. Vi borde passa på nu - annars hinner Frankrike före. Det är jag övertygad om. För att vara litet polemisk skulle jag vilja fråga: Tror verkligen kulturministern att det alltid har varit manliga värderingar som har styrt världen? Tror hon att det alltid har varit så att kvinnor och barn har förtryckts? Tror kulturministern att det alltid har varit män som stått för den andliga tolkningen? Självklart har det inte varit så. Vad hände egentligen, och vad händer? Varför och när hände det? Hur kunde det hända, och på vilka delar av vårt klot började det hända? Hur ser de här processerna ut? Det är oerhört spännande, och det är så utmanande med ett renodlat kvinnomuseum, dit man kan knyta forskning. Där skulle vi verkligen kunna profilera den här frågan och tillsätta professurer. Vi skulle kunna få ett nordiskt samarbete som utvecklas till ett skandinaviskt samarbete, ett europeiskt samarbete osv. Jag undrar om inte kulturministern ändå ser utmaningen i ett renodlat kvinnomuseum. Det vill jag inte sätta i polemik mot den självklara integreringen.
Herr talman! Jag vill först vända mitt till Charlotta Bjälkebring. Jag vill verkligen inte ställa detta mot de skildringar och guidningar som Charlotta Bjälkebring har fått när hon varit runt på olika museer som har tagit ett klassperspektiv som utgångspunkt. De kvinnor som har haft absolut svårast att få plats i historien, i vårt kulturarv, är de som förtryckts av både klass och kön. En och annan drottning finns det plats för på våra museer, men de s.k. enkla kvinnorna är de som absolut saknas. Jag tycker alltså definitivt inte om att ställa de här sakerna mot varandra. Det finns museer som egentligen redan i dag fungerar litet grand som kvinnomuseer. Arbetets museum i Norrköping, som har fått ett särskilt nationellt treårigt uppdrag av regeringen, fungerar i mycket hög grad som ett kvinnomuseum. Ändå finns också andra aspekter med i deras verksamhet - inte minst klassperspektivet. Man kan naturligtvis ställa frågan, som Charlotta Bjälkebring också gör: Räcker det att ge uppdrag åt Riksantikvarieämbetet och de centrala museerna? Det vet vi inte. Nu kommer vi att få en återkoppling från dem i fråga om det uppdrag vi har givit dem. Det är ju så nytt, det är så färskt. Det är första gången de har fått det här uppdraget. Det är möjligt att det räcker, det är möjligt att det inte räcker. Det är möjligt att de måste ha andra resurser, att vi måste kräva omfördelningar och att vi, utifrån de svar vi får av dem, måste vidta åtgärder. I så fall kommer vi att göra det. Sedan vill jag svara på Ewa Larssons frågor. Jag vill inte utesluta att det på ett eller annat sätt också kommer att växa fram renodlade kvinnomuseer av samma typ som Arbetets museum eller av annat slag. Det är klart att det finns starka krav på ett sådant museum bland vissa grupper. Jag skulle verkligen inte motsätta mig det. Jag tror inte att det är något som skulle vara till skada för integrationen. Men jag tror att det vore fel att bara reservera det kvinnliga kulturarvet för specialmuseer.
Herr talman! Kulturministern och jag är överens om att könsperspektivet måste integreras på alla museer. Vi är också överens om att klass och kön inte skall ställas mot varandra. Det är väldigt bra att kulturministern säger det. Skillnaden är att jag redan nu skulle vilja ställa särskilda resurser till förfogande på museiområdet för att klara ut det här. Om vi går tillbaka till målen på museiområdet finner vi att det att det sägs att museerna tillsammans skall utveckla och förmedla kunskaper om och upplevelser av kulturarvet samt härigenom ge ett perspektiv på samhällsutvecklingen. Jag skulle som exempel vilja tala om hur man har gjort på utbildningsområdet. Häromveckan läste jag Utbildningsdepartementets proposition 1996/97:141 Högskolans ledning, lärande och organisation. Där tycker jag att man på ett konstruktivt sätt tar tag i jämställdheten och samhällsutvecklingen. Det står så här: "Samtliga universitetet och vissa statliga och enskilda högskolor skall ges mål avseende könsfördelningen bland nyrekryterade professorer." Vidare sägs det att medel skall reserveras inom lärosätets anslag för forskning och forskarutbilding. De här medlen bör enbart användas för kostnader för ytterligare nyanställningar av professorer av underordnat kön. På liknande sätt skulle man kunna göra på museiområdet, ja, för den delen inom hela kultursektorn. Jag tror att man inom kultursektorn behöver en sådan här särskild satsning. Ett kvinnohistoriskt museum skulle, precis som ministern tidigare har sagt, kunna bli vad Operan eller Dramaten är för den sceniska konsten i landet. Jag ser alltså ett kvinnohistoriskt museum i det perspektivet. Det blir en motor för att sedan integrera det här i verksamheten på landets övriga museer. Ett museum är ju en plats där historien skall tolkas och gestaltas. Det har också blivit alltmer uppenbart att museerna varit en spegel av historien; detta sett med mansögon. Det är vi också överens om. Men i fråga om forskningen ser man i ökad utsträckning en skillnad mellan mäns och kvinnors situation. Inom den historiska forskningen kallas kvinnors historia för den glömda eller den osynliga historien. Inom forskningen har man nu börjat intensifiera detta arbete och det är en ständig utveckling. Kulturarvet måste ju också speglas på ett rättvist sätt på våra museer.

Herr talman! Jag trodde nog att kulturministern skulle ta upp just Arbetets museum, som jag tycker har haft mycket fina utställningar. Jag delar uppfattningen att det är bra att det finns ett museum som har lyckats så bra. Men det är ett museum. Nu talar vi om integrering beträffande alla museer i Sverige. Det finns ju många museer i vårt land. Jag talar om ett nationellt ansvar, om att frågan lyfts upp till den nivån. Det är det viktiga för mig. Om inte så sker tror jag att det blir svårt att klara av vad vi är så överens om, nämligen integreringen. Jag tror att vi måste visa på en samlad kraft. De som vill göra något, men som inte riktigt vet hur och var de skall söka, skall kunna få hjälp med integreringen. Det är ett nationellt ansvar. Kulturministern undrar om vi skall ha ett museum bara med kvinnans historia. Jag tycker att vi skall ha ett museum som inte bara visar kvinnans historia utan som också visar kvinnans framtid. Då blir det ännu mera spännande. Det här är ju fantastiskt spännande. Vi skulle bli först i världen om att ha ett så renodlat museum. Jag tänker alltså inte bara på kvinnan som moder eller på kvinnan i arbetet eller som ledare, t.ex. en drottning. Vi har ju haft andra kvinnliga ledare, exempelvis kvinnliga författare. Jag tänker då inte bara på Selma Lagerlöf, Elin Wägner eller Ellen Key, utan jag tänker på hela rörelser. Dessutom tänker jag på hur det var ännu längre tillbaka i tiden. Men, som sagt, det handlar också om framtiden. Det finns en oerhörd potential i detta. Jag tror att det här skulle betyda mycket för unga kvinnor i Sverige.
Herr talman! Jag måste upprepa vad jag tidigare sagt. Möjligen kan man säga att det som nu sker borde ha skett för länge sedan, så att vi omedelbart hade vetat exakt vilka åtgärder som borde sättas in, vilka omfördelningar eller nytillskott som borde komma till stånd för att kvinnorna och kvinnohistorien skall få den plats som det tidigare inte funnits möjligheter att inta. Nu befinner vi oss i det läget att vi som en följd av den kulturproposition som antogs av riksdagen strax före jul lagt ut ett antal uppdrag på centrala museer och centrala myndigheter. Vi har även tagit med den kvinnohistoriska aspekten när det gäller fördelningen av stödenheter till de regionala museerna. Dessutom har ett nationellt uppdrag getts till Arbetets museum, som i praktiken i betydande grad har kommit att fungera som ett kvinnohistoriskt museum. Jag vill avvakta en del för att se vad detta kan ge innan jag är beredd att komma med förslag som vi sedan eventuellt kan fatta beslut om. Återigen: Jag tycker inte heller att konstlade konflikter skall skapas, om det så småningom skulle visa sig vara framkomligt och lämpligt att skapa ett kvinnohistoriskt museum som enbart sysslar med vad som här har nämnts. Jag tycker att det vore fel att se motsättningar i stället för att se möjligheter till utveckling, samarbete och ny kunskap.
Herr talman! Jag menar att vi inte har tid att vänta. Vi har inte tid att avvakta. Vi kan gå ett par år tillbaka och se till den kulturpolitiska debatten då. Det var faktiskt fem partier här i riksdagen som motionerade om ett nationellt kvinnohistoriskt museum. Svaret blev att det var nödvändigt att invänta den kulturpolitiska propositionen, där det säkert skulle komma något. Men så blev det inte. Beträffande den kulturpolitiska propositionen sade vi: Nu är det hög tid att också kulturarvssektorn tar frågor om kön och jämställdhet på allvar. Jag tycker att det nu är dags för det. Jag tycker inte att det regleringsbrev räcker som kulturministern har hänvisat till. Det är inte kraftfullt nog. Här klumpas på något vis kön ihop med annat. Man kräver inte en könsuppdelad statistik. Man kräver inte "mainstreamad" utställningsverksamhet. Man tillför inga nya resurser. Dessutom tror inte ministern riktigt att vi skall ha en institution. Ministern talar om att avvakta, att vänta. Hon använder ordet eventuellt och hon vill inte nu säga nej, vilket jag är tacksam för. En sak är i alla fall säker, nämligen att Vänsterpartiet kommer att fortsätta att arbeta för ett nationellt kvinnohistoriskt museum.
Herr talman! Charlotta Bjälkebring refererar den debatt som har varit. Men uppmaningen att museerna och kultursektorn på allvar måste ge sig in i frågorna om könsperspektiv och jämställdhet har vi i allra högsta grad tagit fasta på också i kulturpropositionen. De förslag som finns där handlar om väldigt mycket mera än om ett regleringsbrev till de centrala museerna, vilket i och för sig är viktigt.

Herr talman! Jan Jennehag har frågat mig om jag delar hans farhågor vad gäller svårigheterna att upprätthålla strikt militär alliansfrihet i ett läge med ökad interoperabilitet. Vilka åtgärder avser jag i så fall att vidta för att undanröja risken för att den militära alliansfriheten blir ifrågasatt? Vidare har Jennehag fråga om jag är beredd att vidta åtgärder för att stärka det demokratiska inflytandet när det gäller Sveriges samarbete inom Partnerskap för fred, PFF. PFF har på kort tid utvecklats till ett omfattande och värdefullt samarbete för säkerhet i Europa. Det förstärks nu ytterligare genom det euro-atlantiska partnerskapsrådet, EAPC, som etablerades den 30 maj i år. PFF-samarbetet syftar till att öka vår egen och andras förmåga att delta i internationella fredsfrämjande insatser, till att förbättra räddningstjänsten, effektivisera civilt försvar och förbättra den demokratiska kontrollen av försvarssektorn. Det svenska deltagandet i PFF har geografiskt koncentrerats till samarbetet i Östersjöområdet, där det bidrar till att skapa förtroende mellan länder. Alltsedan Sverige gick med i PFF har ett huvudmål för oss varit att förbättra säkerheten och effektiviteten i fredsbevarande operationer. Bättre samverkan, s.k. interoperabilitet, har därmed varit ett nyckelbegrepp. Detta betonades särskilt i regeringens skrivelse till riksdagen i mars 1994 om deltagande i PFF . Interoperabilitet innebär så grundläggande saker som att kunna kommunicera med varandra, ha gemensamma rutiner och samarbetsformer. Inte minst har det svenska engagemanget i f.d. Jugoslavien understrukit PFF-samarbetets stora vikt för att öka vår samverkansförmåga med andra länder vad gäller krishantering. För att Sverige i största möjliga utsträckning skall kunna bidra till fred och säkerhet i omvärlden på ett säkert och effektivt sätt behöver vi en god samverkansförmåga. Vårt internationella engagemang sker med den militära alliansfriheten som grund. Fredsfrämjande och humanitär verksamhet är numera en huvuduppgift för totalförsvaret. I 1996 års försvarsbeslut framhöll såväl regeringen som det sammansatta utrikes och försvarsutskottet att Sverige aktivt bör verka för att vidareutveckla interoperabiliteten inom ramen för PFF (prop. 1996/97:4, s. 87; bet. I försvarsbeslutet understryks också betydelsen av att myndigheterna och industrin ökar det internationella samarbete ti syfte att trygga en framtid försörjning med försvarsmateriel. Kravet på en ökad anpassningsförmåga hos Försvarsmakten och den minskade marknaden för försvarsindustrin ställer krav på ett ökat internationellt försvarsmaterielsamarbete. Detta får konsekvenser för materielsystemens standardisering och interoperabilitet. Försvarsmakten utreder nu på uppdrag av regeringen behovet av interoperabilitet. Utgångspunkten för arbetet är de erfarenheter som Sverige har av fredsfrämjande och humanitär verksamhet. Uppdraget skall redovisas den 1 oktober 1997 och omfatta även nya svenska samverkansmål inom ramen för PFF. Regeringen kommer sedan att ta ställning till hur samverkansförmågan skall utvecklas i framtiden. Grundläggande för PFF-samarbetet är att varje stat själv bestämmer inom vilka områden och på vilket sätt den är beredd att samarbeta. Sveriges inriktning framgår av det s.k. presentationsdokumentet . Dokumentet bygger på tidigare nämnda skrivelsen till riksdagen från 1994 i vilken den dåvarande regeringen anmälde frågan om svenskt PFF deltagande. Svensk medverkan i PFF fick då ett brett stöd i riksdagen. Alltsedan dess har de övergripande målen för svenskt deltagande legat fast. Regeringen utvecklade i 1996 års försvarsbeslut sin syn på PFF. I tisdags informerade regeringen riksdagen särskilt om den pågående fördjupningen av PFF-samarbetet, inklusive EAPC. Regeringen godkänner årligen ett partnerskapsprogram, som Sverige och NATO gemensamt utarbetat. Programmet ligger till grund för det svenska deltagandet i PFF under en treårsperiod. Jag kan nämna att regeringen i dag vid sitt sammanträde antog ett program som gäller för det kommande året. Myndigheternas medverkan styrs genom särskilda regeringsbeslut och för Försvarsmaktens del genom regleringsbrev. Förra veckan beslutade regeringen om ändringar i Försvarsmaktens regleringsbrev i syfte att förtydliga handlingsreglerna och säkerställa styrningen av PFF-deltagandet. Försvarsmakten skall varje år, i samband med förberedandet av Sveriges IPP, lämna regeringen ett förslag beträffande planering, deltagande i och värdskap för PFF-övningar. Försvarsmakten lämnar därefter kvartalsvis och efter planeringskonferenser information till Regeringskansliet beträffande de övningar i vilka man deltar med militära enheter. Löpande information om det svenska deltagandet finns tillgänglig för allmänheten i form av offentliga handlingar i Regeringskansliet. Regeringen avser att redovisa PFF-engagemanget, inklusive interoperabilitetsfrågan, för riksdagen i höst. Mot denna bakgrund anser jag att den ökade interoperabiliteten avseende fredsfrämjande och humanitär verksamhet på intet sätt strider mot Sveriges militära alliansfrihet. Tvärtom så stärker samarbete i PFF, inklusive samverkan kring ökad interoperabilitet, trovärdigheten i vårt fredsfrämjande engagemang. Vidare menar jag att de av mig redovisade åtgärderna säkerställer det demokratiska inflytandet över Sveriges samarbete inom PFF.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min interpellation. Att svaret kommer dagen innan stora delar av svenska folket skall fira den svenska nationens självständighet tolkar jag inte i någon särskild riktning. Men ibland ser slumpen ut som en tanke. Svaret uttrycker säkert väl regeringens uppfattning. Låt oss se vad det innehåller. Försvarsministern ser inga svårigheter att upprätthålla strikt militär alliansfrihet i ett läge med ökad interoperabilitet. Det gör mig bekymrad. Jag lämnar helt frågan om NATO:s karaktär, dess förändring och USA:s totala dominans inom systemet. Jag förstår naturligtvis nyttan av att kunna samverka. Men det innebär inte att jag inte ser problem, såväl praktiska som principiella. Låt oss först ta de praktiska problemen. Varje samverkan innebär ett mått av beroende. Detta beroende kan vara acceptabelt, inkalkylerat, och mot den bakgrunden en del i ett skeende som man är beredd att ta olägenheterna med. Men någonstans går också en gräns där beroendet får så negativ inverkan för vår framtida möjlighet att agera självständigt att vi måste väga in detta på annat sätt än vad som hittills har skett. Jag tycker inte att vi har gjort det. Utvärderingen av det första skedet i planeringsprocessen har inte väckt någon större debatt i samhället. Det kan möjligen bero på oss själva - vi som sysslar med sådana frågor. Men jag tror att det också är en del av regeringens ansvar. Om man skall vara riktigt illivillig är det möjligen en del av regeringens plan att inte snacka så mycket om den här frågan. "Det ordnar sig nog säkert."

Vi kan fundera på vart den tekniska utvecklingen bär. Vilka möjligheter har en stark part att diktera villkoren? I vilket läge kommer den parten att utnyttja detta? Vilka uppgifter är traditionella FN-uppgifter, som Sverige har ställt upp på, och vilka uppgifter liknar till karaktären Gulfkriget? Hur ser utvecklingen för den praktiska delen av samarbetet ut? Det vill jag ha ytterligare belyst.
Herr talman! I 1996 års försvarsbeslut slås det fast att deltagande i internationell fredsfrämjande och humanitär verksamhet är en av totalförsvarets fyra huvuduppgifter. En grundförutsättning för vårt deltagande är att FN eller OSSE står för mandatet. Men för att man på ett meningsfullt sätt skall kunna medverka i dessa missioner krävs givetvis att vi också deltar i övningar. Samverkan mellan många olika länder rymmer många svårigheter, främst på ledningsområdet. Övningar krävs för att bl.a. öka interoperabilitetsförmågan. Från Centerns sida ser vi inte ett deltagande i PFF övningar som någon glidning i vår militära alliansfrihet, som syftar till att vi skall kunna vara neutrala i händelse av krig i vårt närområde. Som bekant deltar också Ryssland i olika PFF-arrangemang. USA, Sverige, Ryssland och en rad andra länder samverkar dessutom i Bosnien under NATO-ledning - dock med Den militära alliansfriheten ligger fast, men det får inte hindra oss från att aktivt och offensivt delta i internationella insatser i fredens tjänst. I de konkreta fallen väljer vi själva om vi vill delta eller ej, eftersom vi inte skall gå in i några förhandsförpliktelser. Slutligen är det bra att regeringen planerar att redovisa PFF-arrangemanget och interoperabilitetsfrågan för riksdagen i höst. Största möjliga öppenhet är av värde i dessa frågor. Så skapas bäst förutsättningar för en meningsfull debatt.
Herr talman! Det faktum att Sverige är militärt alliansfritt kan ingen ifrågasätta. Så länge Sverige inte är medlem i NATO, kommer det att förbli så. Någon glidning i det hänseendet, som Jan Jennehag påtalar i sin interpellation, är inte möjlig. Antingen är vi medlemmar och omfattas av rättigheter och skyldigheter i enlighet med Washingtonfördragets artikel 5, eller så är vi inte det. Jag tror att den här frågan kan söka sin grund i den diskussion kring alliansfrihetens och neutralitetspolitikens trovärdighet som många politiker laborerade med under det kalla kriget. Frågan gällde då om alliansfriheten och neutralitetspolitiken var trovärdiga i förhållande till de båda pakterna - i verkligheten avsågs förhållandet till Sovjetunionen. Frågan var till en del konstlad, eftersom alla, Sovjetunionen inbegripet, visste att Sverige hörde till väst och byggde sin militära reservplanering på hoppet om hjälp från väst. Dwight Eisenhowers uttalande i det amerikanska nationella säkerhetsrådet 1960 visade att Sverige hade rätt i sina förhoppningar. Vi hade fått hjälp, och väl var det. Om än diskussionen om alliansfrihetens trovärdighet hade någon relevans i det kalla krigets värld, så har den helt förlorat sin betydelse i dagens säkerhetspolitiska situation. Vi är militärt alliansfria så länge vi inte är medlemmar i någon militär allians. Jag tror att anledningen till att den här frågan röner sådan uppmärksamhet och uppammar sådant engagemang i många partier och även hos regeringen - senast hos Lena Hjelm-Wallén i tisdags - är att man gör en felaktig värdering av den militära alliansfrihetens betydelse i dagens värld. Den betyder inget annat än icke-medlemskap, alltså frånvaro av givna och mottagna säkerhetsgarantier. I övrigt gör vi vad vi själva vill. Som grund för vår säkerhetspolitik betyder alliansfriheten allt mindre - tycka vad man vill om det. Sverige har redan sagt ja till NATO som ryggrad i den europeiska säkerhetsordningen och i alla praktiska hänseenden. Det står oss fritt att samarbeta på det sätt som gynnar Sveriges intressen. I stället för att föra en debatt om den negation som den militära alliansfriheten är, borde vi fokusera debatten till Sveriges säkerhetsintressen och hur vi bäst tillgodoser dem. Den militära alliansfriheten är inte död, men den betyder allt mindre. Den är en allt mindre heltäckande definition av vår säkerhetspolitik. Våra ambitioner uttrycks i stället på en mängd andra sätt, varav de flesta helst saknar rötter i denna alliansfrihet. PFF är ett sätt på vilket våra ambitioner uttrycks, och medlemskap i det euro-atlantiska partnerskapsrådet är ett annat. Interoperabiliteten är ett medel som stärker både det svenska försvarets förmåga att delta i fredsbevarande operationer och förmågan att samverka på svensk mark i händelse att ett vänligt sinnat land skulle vilja ge oss det biståndet. Den demokratiska aspekt som Jan Jennehag tar upp förtjänar alltid att diskuteras, och det skall han ha heder av. Men från Vänsterpartiets sida handlar det här främst om att försöka sätta käppar i hjulet för en process som ligger väl inom det beslut som riksdagen redan fattat. Försvarsministerns interpellationssvar var tekniskt klargörande och i det hänseendet utmärkt. Men jag skulle ändå vilja fråga försvarsministern om han delar min syn på alliansfrihetens minskade betydelse. Eller ansluter han sig till Jan Jennhags mer metafysiska hållning? Menar försvarsministern att alliansfriheten innefattar något mer än just avsaknaden av alliansförpliktelser? Det klargörandet skulle kammaren ha nytta av.
Herr talman! Jan Jennehags frågeställning i hans kommentar till mitt interpellationssvar saknade egentligen ett konkret slut. Han frågade vilka praktiska uppgifter det handlar om. Jag har i interpellationssvaret sagt att det är en fråga som belyses av Försvarsmakten. Vi kommer att få en rapport av Högkvarteret med utgångspunkt i PFF-engagemang och i de försvarsindustriella problemställningarna.

Vilka operationer skall vi avstå ifrån därför att vi inte är rustade och inte förmår genomföra någon samverkan? Den frågan får vi icke något svar på av interpellanten eller av kritikerna till PFF Det finns ingenting som talar för att vi behöver eller är skyldiga att ändra våra egna kommunikationssystem. Men hur skall en svensk bataljonschef på marken i Bosnien kunna kommunicera med stab eller humanitära organisationer om kommandospråket är engelska, om teleutrustningen är länkad till satelliter som ingår i NATO-systemet? Vilken tidsutdräkt skall en svensk bataljonschef behöva riskera innan hans meddelanden når högre staber? Kan vi få svar på sådana frågor - kanske inte i dag men den dag det blir tillfälle att diskutera Försvarsmaktens redovisning av dessa frågor. Jag har inga svar för dagen, utan jag väntar och är beredd på en öppen diskussion. Men jag tycker att den skall vara konkret. Jag är glad över att Anders Svärd å sitt partis vägnar ställer sig bakom både PFF-engagemanget i dess helhet och regeringens tillämpning. Jag har försökt slipa de metoder som vi använder för att skapa maximal klarhet och möjlighet till insyn i PFF engagemanget. Som utrikesministern sade kommer vi att till riksdagen i höst redovisa både vilka erfarenheterna har varit och formerna för den kommande PFF
Herr talman! Försvarsministern frågar: Vilka engagemang skall vi avstå från? Det är omöjligt att svara på. Det är den konkreta situationen som avgör det. Jag utgår från att Sverige kommer att ställa upp i de förpliktelser som vi har åtagit oss enligt FN Det är inte interoperabilitetens nytta som jag ifrågasätter. Jag vill att vi skall granska den andra sidan av myntet, för det finns en sådan. Om vi skall kunna väga fördelarna mot nackdelarna kan vi inte bara stanna vid att diskutera fördelarna. Inte heller jag har något enkelt svar på detta. Jag ville i den här interpellationen lyfta frågan för att se om regeringen har funderat kring detta. Tills vidare har Försvarsmakten i uppgift att utreda frågan. Därmed får jag väl låta den delen ligga tills vidare. När det sedan gäller den principiella delen, som jag inte tog upp i mitt anförande, är det alldeles klart att oavsett vad försvarsministern och regeringen - eller för all del jag, Anders Svärd eller Henrik Landerholm - deklarerar, tolkar omvärlden våra handlingar i viss riktning. Vänsterpartiet tolkar det på ett sätt. General Gunnar Rolland i Norge tolkar det på sitt sätt. Jag påstår inte att vi kan ta ansvar för hur omvärlden reagerar. Men det är ändå ett tecken på att detta inte är oproblematiskt. Alliansfriheten kan alltså ifrågasättas från flera håll. Detta måste vi naturligtvis beakta när vi fortsättningsvis analyserar problemet. I fråga om det demokratiska inflytandet tolkar jag försvarsministerns svar som en insikt om problemets karaktär. Det är klart att tydliga regleringsbrev är viktiga i en demokratisk process, även om det mer indirekt är en demokratifråga. Men självklart välkomnar jag den typen av klarlägganden från försvarsministern. Jag noterar att det kommer en skrivelse i höst som också förhoppningsvis tar upp det här problemet. Men vi har ändå ett behov av den demokratiska processen i landet för att hålla bevakning på dessa frågor och för att stimulera debatten. Nu uppfattar jag att det börjar hända någonting i dessa frågor. Det välkomnar jag. Jag tror att det på sikt kommer att öka medvetenheten i den här frågan hos den någorlunda politiskt intresserade allmänheten. Jag tycker att den hittills har varit för litet uppmärksammad. Men det är en annan sak. När det gäller interoperabiliteten som praktiskt och principiellt problem konstaterar jag att försvarsministern ser fördelarna i ett sådant samarbete. Men det finns också nackdelar. Det är dem jag vill att vi på ett annat sätt än hittills skall diskutera.
Herr talman! Jan Jennehag talar om att det är en risk med att medverka i internationella fredsfrämjande humanitära insatser. Det kan leda till tolkningar som går ut på att vi glider i frågan om militär alliansfrihet. Det är säkert riktigt att den risken finns. Jan Jennehag visar med att ta upp frågan på det här sättet att det finns anledning att fundera. Men man måste ändå bestämma sig för vad som är viktigt. Faktum är att vi har bestämt oss för att vara med. Skälen till det är tunga, nämligen den goda effekten av internationell samverkan i den här typen av verksamhet. Vi får väl öka trycket i informationsverksamheten så att det åtminstone inte på den grunden behöver uppstå en sådan här typ av missförstånd. Om man inte vill tro att det är goda avsikter och att det inte finns någon medveten glidning är det klart att ingenting hjälper. Men om man vill förstå vad detta betyder för freden i vår omvärld och för våra möjligheter att som nation medverka till den menar jag att man får jobba mer med information och diskussion för att undanröja riskerna för missförstånd.
Herr talman! Jag fick inget svar och inga kommentarer vare sig från försvarsministern eller från Jan Jennehag på mina synpunkter. Jan Jennehag kommenterade bl.a. inte den del av mitt inlägg som avsåg alliansfrihetens trovärdighet. Jag vet inte riktigt hur man skall tolka det. För mig är det en självklarhet att alliansfrihetens generella trovärdighet är en utagerad fråga. Sverige är medlem i en moralisk, politisk och ekonomisk allians sedan den 1 januari 1995. Vår alliansfrihet gäller ett strikt militärt förhållande och utanförskap i förhållande till den militära allians som finns. Därmed tolkar jag Vänsterpartiets hållning snarare som en generell isolationism. Det är ganska anmärkningsvärt att se att Vänsterpartiet, som åtminstone tidigare i högtidstalen stått på den internationella solidaritetens sida, i valet av metoder för att förverkliga denna internationella solidaritet säger nej till medlemskap i Partnerskap för fred och ställer sig ytterligt tveksamt till alla de ingående komponenterna. Visst kan man när det gäller interoperabiliteten i ett mycket teoretiskt perspektiv ha förståelse för Jan Jennehags synpunkter på ökat beroende. Men detta beroende måste vägas mot fördelarna. På samma sätt har den finske socialdemokratiske statsministern Paavo Lipponen och den finska försvarsmaktens kommendör Gustav Hägglund pekat på interoperabilitetens centrala betydelse för det finska försvaret. De argumenten håller också för det svenska försvaret. Det ökar vår förmåga att delta i fredsbevarande operationer, och det ökar våra möjligheter att ta emot hjälp om vi skulle behöva det. Menar Jan Jennehag verkligen att Sveriges säkerhet och den internationella solidariteten skulle gynnas om Sverige lämnade samarbetet inom ramen för Partnerskap för fred?
Herr talman! Jag tycker att debatten skapar klarhet i att vi har anledning återkomma när en principiellt inriktad analys och diskussion skett kring frågeställningarna nytta, möjlig nytta och möjliga nackdelar med en ökad eller ändrad interoperabilitet. Jag är också tacksam för de påpekanden som har gjorts om att riksdag, regering och allmänhet kan och bör få en ökad möjlighet till insyn och kunskap om förloppen kring Partnerskap för fred. Henrik Landerholm klagade över att jag inte hade gjort någon referens till hans inlägg. Jag vill gärna ta till vara möjligheten att göra det. Han tar upp frågan om vår alliansfrihet i ett principiellt perspektiv. Min uppfattning liksom regeringens uppfattning är att alliansfriheten tjänar vår trygghet och vår fred och frihet på bästa sätt. Vi kan också genom den lämna ett betydelsefullt bidrag till säkerheten i Europa. Vi får uppmaningar inte minst från NATO-länder om det värdefulla i att ett militärt alliansfritt land som Sverige deltar i PFF och därmed visar att det är ett alleuropeiskt samarbete. Att ett alliansfritt land med ett betydande totalförsvar - för det har vi, både militärt och civilt - är i stånd att kunna erbjuda sig att vara med i mycket besvärliga fredsoperationer är en tillgång. Det är faktiskt så att Sveriges totalförsvar är en tillgång i hela Europas säkerhetsstruktur, inte minst därför att vi är ett alliansfritt land. Min uppfattning är att vi lämnar ett betydelsefullt bidrag till vår egen säkerhet, trygghet, fred och frihet genom vår alliansfrihet. Genom att vi också deltar på den grundvalen i övningar och i verkliga missioner av det slag som i Bosnien och också i Makedonien lämnar vi ett betydelsefullt bidrag till en struktur för vilken jag skulle vilja använda begreppet kollektiv säkerhet i Europa. Det finns en mängd aktörer som har olika relationer till varandra och som därigenom ökar möjligheterna att hitta den rätta och bästa möjliga lösningen på ett uppkommet problem. Detta problem är Europa behäftat med och kommer antagligen att vara det under den period då det före detta Sovjetväldet genomgår en, som jag tror, mycket lång period av omstöpning. I det stora hela har denna omstöpning varit fredlig och gått i demokratisk riktning, men den är ändå kantad av kriser och katastrofer. Det är i denna situation som behovet finns av insatser från ett land med ett totalförsvar som vårt. Vår verksamhet i PFF syftar till att vi i Sverige skall kunna göra den insatsen, både för vårt eget samvetes skull och för att kunna hjälpa andra vid kriser och katastrofer.
Herr talman! Att jag inte svarade på Henrik Landerholms frågor var ett uttryck för att jag hade interpellerat till försvarsministern och i första hand ansåg mig sysselsatt med hans inlägg. Men jag kan säga till Henrik Landerholm att begreppet militär alliansfrihet för mig innebär mer än teknisk anslutning i form av fördrag eller avtal. Det är alldeles uppenbart att omvärlden också uppfattar det så. Det gäller många, från mig själv till stora delar av den svenska allmänheten - för att inte tala om norska generaler. Syftet med min interpellation var att försöka få fram vilka avvägningar vi måste göra när vi granskar våra åtaganden och vad vi praktiskt gör i de här styckena. Jag tycker att försvarsministerns inlägg har varit heltäckande, och jag begriper var regeringen står någonstans. Det finns inga tveksamheter. Däremot vill jag fortfarande få ytterligare en kommentar från försvarsministern. Det gäller vilka andra vägar än de som försvarsministern har deklarerat som vi skall gå för att få till stånd denna fördjupade analys. Försvarsministern har ju nämnt kommande skrivelser till riksdagen och striktare regleringsbrev. Sådana är bra i sig, men det är inte detta som den demokratiska processen gäller. NATO:s karaktär av verktyg för stormaktspolitik ligger naturligtvis som bakgrund till hela detta skeende. Det är inte möjligt att tänka sig Partnerskap för fred utan NATO:s roll.

Herr talman! Nikos Papadopoulos har frågat mig dels om vilka åtgärder jag avser att vidta för att ungdomar med invandrarbakgrund skall få genomföra en lång grundutbildning och inte i första hand erbjudas frisedel, dels vilka initiativ jag kan ta för att underlätta integration av ungdomar med invandrarbakgrund och samtidigt ge dem samma möjligheter som övriga svenska medborgare. Han har också frågat mig om jag är beredd att vidta några åtgärder som förhindrar att ungdomar med invandrarbakgrund får en negativ särbehandling vid antagningsprövning och under sin tid som totalförsvarspliktiga. Frågorna är ställda mot bakgrund av samtal med två totalförsvarspliktiga vid Ing 1 i Södertälje som Nikos Papadopoulos träffat under ett besök på förbandet i april 1997. Inledningsvis vill jag framhålla att det svenska totalförsvaret skall vara så uppbyggt och organiserat att det är en angelägenhet för hela befolkningen. Det är av stor betydelse att alla känner ansvar och efter förmåga medverkar till Sveriges försvar. Detta tillgodoses bäst genom ett system med plikttjänstgöring. Genom att pliktpersonalen representerar vitt skilda samhällssektorer bidrar systemet dessutom till en kunskapsbredd och en stor allmän erfarenhet inom vårt totalförsvar. Vår svenska totalförsvarsplikt har också avsevärd betydelse för försvarets förankring i samhället. Endast svenska män mellan 19 och 47 år är dock skyldiga att fullgöra värnplikt. På uppdrag av regeringen har Totalförsvarets pliktverk i samråd med Försvarsmakten redovisat åtgärder som medför att totalförsvarspliktiga med invandrarbakgrund på samma sätt som övriga totalförsvarspliktiga ges utbildning för uppgifter i det militära försvaret. Av det material som myndigheterna tagit fram drar man den slutsatsen att bristande motivation till att fullgöra värnplikt är huvudanledningen till att procentuellt sett något färre ungdomar med invandrarbakgrund fullgör värnplikt. En orsak till låg motivation kan vara bristfällig kunskap om vårt totalförsvar. Regeringen har därför gett Totalförsvarets pliktverk ett övergripande mål som innebär att myndigheten skall ge de totalförsvarspliktiga information inför mönstringen och inskrivningen så att de känner sig delaktiga i det svenska totalförsvaret. Försvarsmakten har på uppdrag av regeringen redovisat vad myndigheten gör för att motverka rasism och främlingsfientlighet. Sedan några år tillbaka pågår inom Försvarsmakten ett projekt benämnt "Den kreativa olikheten" som bl.a. syftar till att påverka attityder till olika slag av kulturella skillnader. Försvarsmakten deltar också i ett antal lokala projekt mot rasism och främlingsfientlighet runt om i landet. Jag förutsätter att Försvarsmakten fortsätter sitt aktiva arbete med dessa mycket viktiga frågor. Varje tendens till rasistiska och främlingsfientliga yttringar måste omedelbart och kraftfullt motverkas. Avslutningsvis vill jag framhålla vikten av att medborgare med invandrarbakgrund inte bara formellt utan också i realiteten har en plats i totalförsvaret som alla andra.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Björn von Sydow för ett omfattande och konkret svar. Statsrådet påpekar i svaret att bristande motivation kan vara huvudanledningen till att procentuellt sett något färre ungdomar med invandrarbakgrund fullgör värnplikt. Ett annat motiv kan vara bristande kunskap om vårt totalförsvar. Herr talman! Varje år mönstrar ca 52 000 ungdomar, killar och tjejer, i Sverige. Av dessa är 3 000 vad vi dagligen brukar kalla första generationens invandrare. Enligt Statistiska centralbyrån var 1994 antalet män i aktuell ålder, dvs. mellan 18 och 19 år, bland första generationens invandrare 9 362 stycken. Av ungdomarna som tillhör den första generationen skrivs endast ca 30 % in för tjänstgöring. Motsvarande siffra för inhemska ungdomar är ca 70 %. Under mina diskussioner med värnpliktiga har det kommit fram att en viss selektering förekommer under mönstringen. Motiven kan t.ex. vara språket eller den mänskliga faktorn. Andelen befriade av somatiska skäl är dubbelt så stor som andelen befriade av psykiska skäl. Försvarsministern inleder med att säga att det svenska totalförsvaret skall vara så uppbyggt och organiserat att det är en angelägenhet för hela befolkningen, och att alla efter förmåga skall medverka till Sveriges försvar. Detta ger mig tillfälle att lyfta fram några synpunkter som kom fram under diskussionerna med de värnpliktiga. Ungdomarna, speciellt invandrarungdomar, vill ha konkret information om det militära i skolan. Informationen till dem med invandrarbakgrund är mycket viktig. Många av dem har nämligen upplevt, eller har hört från sina föräldrar, att soldater under kriget har torterat och mördat deras släkt och vänner. Allt som har att göra med militär och polis är ett negativt begrepp för många av första generationens invandrare. Den grymma bilden av kriget lever kvar hos dem. Därför är det viktigt med information. Språket är ett stort hinder vid mönstringen för första generationens invandrare. Enligt Pliktverkets tilläggsdirektiv skulle man t.ex. kunna genomföra provet på hemspråket så att bristande språkkunskaper inte sänker värdet av prestationen. För att integrationen skall underlättas måste försvaret eftersträva att fler värnpliktiga med invandrarbakgrund rekryteras och utbildas till officerare och tjänstemän. Det skapar förebilder och exempel på att invandrare är en naturlig del av vårt samhälle. Herr talman! Min fråga till försvarsminister Björn von Sydow är: Kan försvarsministern vidta några åtgärder så att de nya svenskar som mönstrar och gör sin värnplikt samtidigt känner att de behandlas på samma villkor som inhemska ungdomar och att deras kunskaper och meriter används på rätt sätt?
Herr talman! På interpellantens avslutande fråga vill jag mena att signalerna från riksdagen, regeringen och försvarsmaktens ledning är entydiga. Vi behöver våra invandrarungdomar i försvaret. De är välkomna. Vi vill absolut icke acceptera någon form av diskriminering, varken under mönstringsförloppet eller under tjänstgöringen. Jag tvekar inte om att vi kan göra mera om det framkommer missförhållanden som går att åtgärda och där detta inte redan är i gång. Några av de punkter som interpellanten nämnde är redan föremål för åtgärder. I försvarspropositionen nämner man på nytt att informationen före mönstringen i första hand bör ske i skolorna. Dessutom det finns det en inriktning på att ha svenskundervisning på fritiden för dem som fullgör totalförsvarsplikt och även information om det svenska samhället. På det sättet skulle man vara i stånd att ha en fullödig svensk språkförmåga under sin tjänstgöring. När det gäller frågan om rekrytering av officerare har jag för dagen inga kunskaper om det finns några egentliga problem. Den undersökning som interpellanten refererade till är kanske inte det sista ordet. Jag har själv gått igenom den som hastigast. Det är möjligt att man kan borra djupare i frågeställningarna. Men den utredningen, och försvarsmaktens egna reflexioner över den, pekar på att några särskilda problemområden när det gäller invandrare som väl är inne i försvarsmakten faktiskt inte kan påvisas. Men jag kan hålla med interpellanten om att mönstringsprocessen antagligen är av mycket stor betydelse. Om invandrarungdomar kommer dit och har låg motivation kan de därigenom bli friskrivna från tjänstgöring på ett sätt som är olyckligt i det långa loppet. Det kan även vara problem med språkfärdigheten. Min bedömning av det material som jag har kunnat sätta mig in i är att det är svårt att säga att det finns några generella problemfält när det gäller dem som väl är inne i försvarsmakten. Däremot är förberedelserna för och genomförandet av inskrivningsprocessen av mycket stor betydelse.
Herr talman! Det gläder mig att höra försvarsministern säga att informationen till invandrarungdomar, och även hela skolan, är på väg. Men den selektering som jag vill betona finns inte bara vid mönstringen. Det finns också en annan punkt som är mycket viktig för oss alla, och mest för invandrare. När en invandrare blir svensk medborgare måste hans olikheter också respekteras. Det kan t.ex. vara religionen. Information bör ges i skolan där det betonas att religiösa krav av olika slag, det kan vara mat, bönetider eller annat, kan tillgodoses under tjänstgöringsplikten. Det är mycket viktigt. Herr talman! Den andra frågan handlar om värnpliktslönen. En värnpliktig får 45 kr per dag och 25 kr per dag för kost under helgerna. Det är inte lätt att klara sig på det. I Danmark t.ex. har de marknadsanpassat lönesystemet. De har en månadslön på Herr talman! Jag vill avsluta med att ställa några frågor till statsrådet. Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att förbättre de värnpliktigas lön och kostersättning? Och hur är det med den religiösa delen?
Herr talman! På den sista frågan vill jag nämna att det finns en faktaskrift som kom ut 1990 och som heter Religion och kulturmönster. Det är en skrift som riktar sig till officerarna i försvarsmakten. Den informerar just om de möjligheter att utöva religion och vara förankrad i sin kultur som varje medborgare har och som självfallet skall gälla invandrare utifrån deras utgångspunkter. Det finns en sådan skrift, och jag föreställer mig att den också används ute i totalförsvaret. Den andra punkten som interpellanten tar upp för egentligen för långt att behandla i mitt interpellationssvar här. Men jag vill nämna att den ersättning som finns i grannlandet Danmark har en annan konstruktion. Den bygger på att den tjänstgörande också betalar för allt som har att göra med uppehället under det att man fullgör sin tjänstgöring. I samband med riksdagens beslut om försvarspropositionen har vi uppmärksammat frågeställningen om ekonomisk ersättning till dem som gör plikt både inom det militära försvaret och inom det civila försvaret. Visst kan man diskutera ersättningsnivåer, men vi har gjort en avvägning och funnit att de pengar som har funnits har behövts för andra insatser än dem som interpellanten efterfrågar. Det får bli mitt ställningstagande också här i kammaren i dag, herr talman.
Herr talman! Jag vill tacka försvarsministern. Jag skall inte ta upp så mycket mer tid, men jag undrar om jag skulle kunna ställa en fråga till. Den handlar om försäkringar. Varje år skadas 4 000 värnpliktiga i Sverige, och minst 700 av dessa allvarligt. Skadorna består av allt från skavsår till förlorad syn och förlorade kroppsdelar. Dessutom inträffar ett antal dödsfall, de flesta i samband med hemresor, men även en del som är direkt relaterade till utbildningen. Antalet skador under grundutbildningen anses vara mycket högt. Detta drabbar dessutom en grupp i samhället som tvingats dit med hjälp av en pliktlag. Mot denna bakgrund borde det vara självklart att statsmakterna, i det här fallet försvarsmakten, tar ett fullständigt ansvar för dem som drabbas av olika former av skador under sin tjänstgöring. Herr talman! Jag skall inte gå längre. Jag vill bara fråga om statsrådet avser vidta några åtgärder så att ungdomarna får en försäkring. De ungdomar som kommer ut från skolan och inte har hunnit få sex månaders arbete får ingen försäkring. Vad händer med dem? Skall föräldrarna bekosta försäkringen? Eller kommer det att bli någon förändring? Kan de få en försäkring i framtiden?
Herr talman! Med talmannens tillstånd vill jag kort kommentera även denna frågeställning. Regeringen gav för tre veckor sedan Försvarsmakten och Överstyrelsen för civil beredskap i uppdrag att senast om cirka två veckor göra en kartläggning av de totalförsvarspliktigas personskador. Bakgrunden är dels allmän, dels att det har hänt en mängd eller åtminstone ganska många olyckor under de senaste månaderna. Vi ville få en bild av hur omfattande det är. Vi ville veta om det finns några generella mönster i skadeutvecklingen eller inte. Vi bedriver också ett förberedande arbete inom Regeringskansliet för att se hur personskadeskyddet för de totalförsvarspliktiga fungerar. Jag avser att anmäla regeringens kommande ställningstagande i budgetpropositionen i september i år. Tack, herr talman!

Herr talman! Peter Weibull Bernström har bl.a. frågat mig om regeringen avser att tillskjuta mer medel till våtmarker, småvatten och skyddszoner i odlingslandskapet och hur en större anslutning till dessa miljöåtgärder kan uppmuntras. Jag tycker att det är glädjande att värdet av att anlägga våtmarker och småvatten i odlingslandskapet uppmärksammas här i kammaren! Genom miljöprogrammet för jordbruket finns nu möjligheter att återskapa en del av det vattenhållande landskap som förr var så karakteristiskt för det svenska odlingslandskapet och särskilt Skåne. Ett stor antal djur och växter är beroende av dessa våta miljöer. Dessutom minskas växtnäringsbelastningen på havsmiljön genom att vattnets avrinningstid till havet blir längre. Inom ramen för miljöprogrammet finns ett flertal olika åtgärder som bl.a. syftar till att begränsa växtnäringsläckaget från jordbruket inom miljökänsliga områden. 20 miljoner kronor per år har avsatts till anläggning av våtmarker och småvatten. Målet är att 4 000 ha åkermark i Götaland och Svealand, där problemet med växtnäringsläckage är störst, skall omfattas under en femårsperiod. Därtill kommer 25 miljoner kronor per år för anläggning av skyddszoner och extensiv vall och 20 miljoner kronor för sådd av fånggrödor, totalt 65 miljoner kronor. Dessutom görs stora satsningar på information och utbildning till lantbrukarna. Dessa medel för olika åtgärder är inte avsedda för något särskilt län. Fördelningen av stöd är beroende av jordbrukarnas intresse av att ansluta sig till programmet inom de delar av landet där miljöåtgärderna är ersättningsberättigade. Skåne är en del av detta målområde. En nyligen genomförd utvärdering visar att under det första stödåret har ansökningar om våtmarker motsvarande minst 1 200 ha åkermark kommit in. Mot bakgrund av den korta ansökningstiden och att lantbrukarens åtagande att överföra åker till våtmark sträcker sig över en lång tidsperiod kan anslutningen det första året anses som god. När det gäller anläggning av skyddszoner har måluppfyllelsen hittills varit sämre. Tillgängliga medel för de aktuella åtgärderna har alltså ännu inte tagits i anspråk fullt ut. Därför är det möjligt för intresserade brukare att ansöka om sådan miljöersättnig vid nästa ansökningstillfälle. EU har godkänt miljöprogrammet och betalar hälften av kostnaderna. En förutsättning för denna medfinansiering är dock att programmet är förenligt med den rådsförordning som reglerar på vilka grunder ersättning till lantbrukarna kan lämnas. Förutom att uppnå miljöeffekter i jordbruket har rådsförordningen också till syfte att minska överproduktionen av jordbruksprodukter inom Gemenskapen. Därför får inte anlagda småvatten som stöds inom miljöprogrammet användas för bevattning vid odling av grödor eller för någon annan jordbruksproduktion. När det gäller önskemålet att anlägga våtmarker på betesmarker är det viktigt att ha i minnet att betesmarker ofta har bevarandevärden som inte får förstöras av sådan anläggning. Betesmarker med kända natur och kulturvärden omfattas i stället av andra åtgärder i miljöprogrammet. Även om miljöprogrammet har verkat i full omfattning bara det senaste året pågår ett kontinuerligt översyns och förbättringsarbete. Informations och utbildningsinsatser är en viktig del i detta arbete liksom förenklingar av regelverket. I vårpropositionen föreslår regeringen en utbyggnad av miljöprogrammet. Inom Regeringskansliet utarbetar vi för närvarande förslag till hur dessa tillkommande medel bäst kan användas för att öka måluppfyllelsen i det befintliga miljöprogrammet samt tillgodose eventuella behov av nya mål och åtgärder.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern så mycket för svaret. Men jag kanske inte riktigt har fått svar på de frågor jag hade ställt. Det är roligt att jordbruksministern uppenbarligen välkomnar en debatt om våtmarker och småvatten här i kammaren. Men jag blir samtidigt litet besviken och undrar var jordbruksministern har varit vid alla de tillfällen då vi faktiskt har debatterat frågorna här. Så sent som i går kväll, t.ex., behandlade kammaren jordbruksutskottets betänkande JoU20, om miljöarbetet inom EU. Vi moderater hade en reservation där vi just pekade på det angelägna i att ändra delar av EU:s regelverk på det här området, så att de bättre stämmer överens med våra ambitioner på området. Vi har tagit upp våtmarksfrågan i våra partimotioner i alla år. Jag har varit med i riksdagen och jag har själv motionerat åtminstone tre gånger i denna fråga. Men vi har alltid fått det tvivelaktiga nöjet att reservera oss, eftersom vi inte har fått riktigt gehör för detta. Så nog har frågan varit uppe i kammaren alltid. Men det är väl just detta som är problemet. Frågan behandlas oftast i miljösammanhang som en miljöfråga, inte i jordbrukssammanhang. Den behandlas inom samma utskott men inom två olika departement i Regeringskansliet. Det är kanske just Jordbruksdepartementet som borde ägna våtmarkerna litet större utrymme. Det är ju här och i Jordbruksverket som miljöstöden utformas. Det är därför som jag nu interpellerat just jordbruksministern. Mitt engagemang för dessa frågor bottnar i ett genuint intresse för vattenvårdsfrågor och problemet med näringsläckage från jordbruksmark. Jag har i många år sysslat med dessa frågor i en skånsk vattendragskommitté - Saxån-Braåns vattenvårdskommitté, som den heter. Vi har, liksom de andra västskånska vattendragsorganisationerna, varit starkt engagerade i att arbeta för riksdagens mål att halvera näringsläckaget till havet. Detta skulle ha varit gjort till 1995. Men trots alla ansträngningar, inte minst från jordbrukets sida, att leva upp till de krav som samhället ställt och att genomföra de olika åtgärder som har ålagts jordbruket - jag tänker på förbättrad gödselhantering, gödselskatter, viss andel grön mark på vintern, grön träda - kan vi inte skönja den nedgång i kväve och fosforläckage som riksdagen hade förväntat sig. Detta gäller för samtliga västskånska vattendrag. Enligt en alldeles rykande färsk sammanställning som Länsstyrelsen i Skåne har gjort - den är inte ens publicerad ännu - framgår det tydligt att fosforn sedan 1985 har minskat något, men kvävet inget alls eller praktiskt taget inget alls, om man bortser från de årliga variationerna som följer av variationerna i nederbörd. Det skiljer litet grand mellan vattendragen. Läckaget från åkermark är ju beroende av nederbördsmängderna. Hur skall vi då komma någon vart mot det uppsatta målet? Vattendragsorganisationerna och många med dessa menar att en partiell restaurering av det vattenhållande landskapet samt anläggande av skyddszoner är det viktigaste. Därför har man sedan många år gjort åtgärdsprogram med förslag om var det borde anläggas nya våtmarker och småvatten. Arbetet har påbörjats, det har pågått i några år, men markägare, kommuner och även landsting har begränsade resurser att sätta till för dessa ändamål. Det är här miljöstödsmedel från EU måste komma in. 20 miljoner per år är som en droppe i Saxån. I vattendragsförbundens åtgärdsplaner handlar det om belopp på mellan 1⁄2 och 1 miljard kronor i ett 15-årigt perspektiv. Jag måste fråga jordbruksministern: Är statsrådet beredd att avsätta mer medel till våtmarker när ni nu utformar reglerna för de tillkommande 700 miljoner kronorna i miljöstöd?
Herr talman! Som jag sade i mitt första svar pågår nu ett arbete med att lämna förslag till hur de tillkommande resurserna för miljöåtgärder skall användas. Jordbruksverket har t.ex. lämnat ett förslag om åtgärder för att ytterligare miljöanpassa det konventionella jordbruket. Inom ramen för detta arbete förs naturligtvis också diskussionen om den typ av åtgärder som här tas upp. Men eftersom det här arbetet pågår är jag naturligtvis inte beredd att här i dag avge ett definitivt besked om vad som kommer att hända. Jag tycker, som jag också sade inledningsvis, att det är mycket glädjande att det nu finns en stor insikt om betydelsen av våtmarker och om hur effektiva de kan vara just när det gäller att möta växtnäringsläckaget. Som jag minns det - men jag kan minnas fel - var entusiasmen betydligt mindre när den här diskussionen började föras för kanske tio år sedan, mycket mot bakgrund av t.ex. miljöproblemen i Halland. Inte heller när det som en del i det svenska omställningsprogrammet efter avregleringen fördes in att man kunde anlägga våtmarker som en delåtgärd för varaktig omställning var entusiasmen på alla håll så där översvallande. Jag kan faktiskt inte riktigt minnas att Moderata samlingspartiet var någon pådrivande aktör här. Men strunt samma - det viktiga är inte att träta om hur det har sett ut historiskt, utan det viktiga är att se framåt. Man kan naturligtvis tycka att de resurser som ställs till förfogande inom ramen för ett miljöstödsprogram är begränsade i förhållande till behovet. Men min uppfattning är nog ändå att nivåerna på de ersättningar som nu utgår är rimliga nivåer i det här sammanhanget. Jag tror också att vi måste acceptera att det tar viss tid att bygga upp det här programmet. Det har uppenbarligen ännu inte nått sitt tak, och jag tror kanske inte att vi når det bästa resultatet genom att från början sätta upp mål som är oerhört höga. Låt oss i stället med hjälp av alla de olika åtgärderna - information, rådgivning och ersättning för omställningen - ta viktiga steg i den här riktningen. Men låt oss också komma ihåg att det aldrig kan vara enbart samhällets uppgift att ersätta de kostnader eller förlorade intäkter som kan uppstå i detta sammanhang. Det finns en princip som vi är angelägna om, och det är principen att förorenaren betalar för den miljöskada han eller hon åstadkommer. Den måste naturligtvis gälla också i det här sammanhanget. Lantbruket har ett stort eget ansvar att aktivt verka för att lösa de problem som växtnäringsläckaget ger upphov till.
Herr talman! Självklart har näringen själv ett stort ansvar när det gäller att lösa de här problemen. Men jag menar att samhället också har ett stort ansvar här. Det skånska odlingslandskapet, såsom det ser ut i dag, är faktiskt en produkt av den jordbrukspolitik som har förts i det här landet under ett antal decennier. Lantbruket har hela denna tid haft ett krav på sig att rationalisera, lägga samman enheter, gräva ned diken, räta diken, urvattna etc. Samhället har t.o.m. ställt upp med bidrag för dikningsföretag. Jag menar alltså att samhället i allra högsta grad är medskyldigt till de problem vi ser i dag - om vi kan enas om att mycket av problemet ligger i att vattnet inte har tillräckligt lång uppehållstid i landskapet utan rinner ut i havet för snabbt. Därför menar jag också att samhället måste ställa upp med betydligt större medel än vad som görs i dag. Näringen kan inte bära dessa kostnader. Jag välkomnar och tycker det är spännande att höra jordbruksministerns syn, som uppenbarligen stämmer väl överens med min egen, när det gäller att anläggandet av våtmarker är ett viktigt redskap för att komma åt kväve-, fosfor och näringsläckaget till havet. Det hade varit väldigt roligt om vi också hade kunnat enas om att det behövs vissa regeländringar för att uppmuntra till ökade insatser på detta område. För att få stöd till anläggning av våtmark måste man ta marken ur produktion. Man får inte använda vattnet till bevattning, vilket jag anser vara felaktigt. Hade man kunnat vattna med det hade man också kunnat återföra en del av de näringsämnen som faktiskt samlas upp i detta vatten. Det hade varit en vinst. Dessutom hade detta uppmuntrat lantbrukaren att bidra till att anlägga småvatten. Jag menar också att det borde utgå bidrag till själva anläggandet av våtmarken. Det gör det inte i dag. Det utgår till den mark som tas ur bruk, som läggs i träda, och detta är också en brist. Vår EU-parlamentariker Ivar Virgin har ställt en fråga till Ritt Bjerregaard, EU:s miljökommissionär. I svaret ställer hon sig väldigt positiv till att titta på sådana här regeländringar, efter vad jag förstår. Jag skall dock inte plåga våra stenografer med att läsa upp hennes danska svar till Ivar Virgin. Det hade varit roligt om vi kunnat enas om att det faktiskt behövs mer medel till detta. Jag har tagit med en trave åtgärdsprogram från de olika vattendragsförbunden, och jag skall, med benäget tillstånd från talmannen, senare överräcka dem till jordbruksministern.
Herr talman! Det finns många olika drivkrafter som har lett till att vi har fått ett modernt jordbruk. Detta jordbruk har naturligtvis producerat livsmedel i en mängd som varit önskvärd och nödvändig, men det har också skapat en del problem. Utan tvivel har jordbrukspolitiken i gångna tider varit en av dessa drivkrafter, men de har naturligtvis även varit många andra - bondens eget intresse av att rationalisera och effektivisera, tekniska framsteg, bristande insikter om miljökonsekvenserna av olika åtgärder etc. I stället för att försöka skyffla över ansvaret på varandra borde alla ingående aktörer erkänna att man har en del i att utvecklingen har sett ut som den har gjort hittills. Därmed har man också en del i ansvaret för att förändra verkligheten. Miljöstödsprogrammet är ett uttryck för att samhället är berett att ta sin del av det ansvaret. Jag har i mitt svar också visat att vårt program är oerhört ambitiöst - definitivt på en högre nivå än det danska miljöstödsprogrammet, som interpellanten hänvisar till. Det är också viktigt att understryka att när det gäller att ansöka om medel för miljöstödsåtgärderna ligger initiativet hos den enskilde brukaren. Jag tror att den tiden är förbi då man passivt kunde vänta på att samhället skulle styra i den ena eller den andra riktningen och låta sig ledas av enbart politiska beslut. Jordbrukspolitiken bygger numera i mycket högre grad på initiativ från den enskilde brukaren och på den självklara förutsättningen att den enskilde brukaren också är intresserad av att lösa miljöproblemen, och så tror jag definitivt att det förhåller sig. När det gäller regelverket delar jag uppfattningen att det finns olägenheter och krångligheter. Det bekräftas ju också av den utvärdering av miljöstödsprogrammet som vi själva har gjort. Självfallet tycker vi att det är angeläget att föra dessa synpunkter vidare till kommissionen, så att vi kan föra en diskussion om att förenkla och förbättra regelverket och därigenom bättre uppfylla de önskvärda målen. I övrigt vill jag än en gång hänvisa till det arbete som nu pågår med det utökade miljöstödsprogrammet. Jag vill också säga att det väl ändå inte kan ha undgått interpellanten att staten har haft en del problem med sin ekonomi, bl.a. beroende på tidigare regeringars framfart. Vi är mycket stolta att vi, trots en ekonomi som har varit svår, finner det möjligt att i år föreslå en ytterligare utökad satsning på miljöstödsprogrammet med sammanlagt 700 miljoner kronor. Jag är mycket stolt över att vi kan lägga fram ett sådant förslag till riksdagen. Jag ser inga möjligheter att nu ta ytterligare steg i den riktningen, utan jag tror att vi skall gå in för att använda och förvalta dessa resurser så effektivt som möjligt.
Herr talman! Även när det gäller resonemanget om lantbrukarnas enskilda ansvar är jordbruksministern och jag fullständigt överens. Jag skulle också vilja påstå att lantbrukarna är väldigt intresserade av den här typen av anläggningar, för man ser behovet av dem. Men vad som behövs utöver det som vi tidigare har talat om är just utbildning. Jordbruksministern nämner i sitt svar att det finns ett stort utbildningsprogram. Men jag menar att inte riktigt de resurser finns som tidigare fanns i de gamla lantbruksnämnderna och i de gamla programmen. T.ex. NOLA programmet hade en väldigt fin individuell rådgivning och utformning av stöden. Jag talar ju mycket i ett sydsvenskt perspektiv, ett skånskt perspektiv. Vi vet också att länsstyrelsen i Skåne, under vilken lantbruksenheten sorterar, är stadd under omorganisation. En ny organisation håller på att byggas upp, och där finns i dag inte särskilt mycket mer resurser än till den löpande verksamheten. Jag talar som sagt i ett sydsvenskt perspektiv och menar att i just Sydsverige skulle den här typen av anläggningar få betydligt större effekt än i övriga Sverige på grund av klimatfaktorerna. Det skulle bli en bättre avgång av kväve till luft och en bättre reduktion i småvattnen i Sydskåne. Där är behovet också större på grund av de väldigt korta avrinningsvägarna. Det vore glädjande om departementet ville titta särskilt på detta när man nu utformar de nya stödreglerna.
Herr talman! Jag vill bara avslutningsvis säga att vi har ett miljöstödsprogram, att det finns resurser inom detta som är avsedda för det här ändamålet, vilka ännu inte är fördelade. Det är fullt möjligt för lantbrukarna att ansöka om medel inom ramen för miljöstödsprogrammet för att vidta den här typen av åtgärder. Det är naturligtvis min förhoppning att man kommer att göra det, särskilt i Svealand och Götaland, där den här typen av problem är som störst.

Herr talman! Ingvar Eriksson har frågat mig om jag är beredd att medverka till mer konkurrensneutrala kostnader inom jordbruks och trädgårdsnäring och om jag är beredd att verka för en utvärdering av miljömotivet för mineralgödselskatter. Vad gäller Ingvar Erikssons första fråga redovisade jag i samband med ett interpellationssvar den 17 april regeringens syn på frågan. Härav framgick att regeringen anser att ett ställningstagande rörande den faktiska konkurrenssituationen för svenskt lantbruk måste föregås av en noggrann analys av rådande förhållande. Ingvar Eriksson påstår att dieselskatten och mineralgödselskatten har konkurrenssnedvridande effekter. Jag menar att en jämförelse av konkurrensförhållanden inte kan begränsas till enstaka faktorer utan måste beakta samtliga faktorer som är relevanta. T.ex. är jordbruksmark i Danmark belagd med fastighetsskatt, vilket inte är fallet i Sverige. Regeringen har därför tillsatt en särskild utredare med uppgift att utreda vissa frågor av särskild betydelse för livsmedelssektorns omställning och expansion. Utredaren skall bl.a. klargöra vilka åtgärder som behövs för att svenskt lantbruk skall ha jämbördiga villkor med omvärldens. Utredaren förväntas lämna sitt slutbetänkande i september 1997. Beträffande Ingvar Erikssons andra fråga kan konstateras att ett av de största miljörelaterade problemen inom jordbruket är de effekter som förluster av växtnäringsämnen orsakar i form av övergödning och försurning av vatten och mark. År 1988 lades genom riksdagens beslut grunden för åtgärdsprogrammet mot växtnäringsläckaget från jordbruket. Programmet har senare kompletterats med åtgärder mot ammoniakförluster från jordbruket. Åtgärderna innefattar lagstiftning, ekonomiska styrmedel, rådgivning och information samt forsknings och utvecklingsinsatser. Det är angeläget att arbeta med många olika åtgärder som verkar i samma riktning för att få bästa möjliga resultat. Detta betyder att ekonomiska styrmedel och därmed skatter ingår som ett av flera viktiga medel som påverkar utvecklingen. Riksdagen har satt som mål att användningen av handelsgödsel år 2000 skall vara 20 % lägre än 1986 års förbrukning. Statens jordbruksverk följer löpande förbrukningen av handelsgödsel i syfte att registrera förändringar i användningen som bedöms motverka att riksdagens mål nås. För närvarande pågår ett flertal utredningar som berör jordbrukets växtnäringsfrågor. Statens naturvårdsverk har i uppdrag att utarbeta mer effektrelaterade miljömål och utforma mer kostnadseffektiva åtgärder inom ramen för havs och vattenfrågorna. Det är en naturlig del av utredningens arbete att studera såväl nuvarande som ytterligare åtgärder för att minska växtnäringsförlusterna från bl.a. jordbruket. De ekonomiska styrinstrumentens kostnadseffektivitet är en viktig del i detta arbete. Regeringen kommer således att få anledning att pröva dessa frågor när uppdraget redovisats.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret på mina frågor. Min utgångspunkt är att det var väldigt viktigt att svenska lantbrukare vid EU-inträdet skulle få rimligt lika villkor som övriga EU-länders lantbrukare och producenter. Att så inte har varit fallet framgår på många olika områden. Jag har nämnt dieselskatten och mineralgödselskatten. Mineralgödselskatten är ju obefintlig i många länder. Det medför givetvis högre kostnader i Sverige med lägre lönsamhet som följd. Ett annat område är ju elskatterna, som knappast lär bli lägre framöver med tanke på regeringens energipolitik. Jag kan också nämna andra områden som generationsskiftesproblem och annat. Dessutom vet vi att vi, vilket vi ju är eniga om, har höga krav på miljöområdet och när det gäller djurhållningen. Det medför givetvis också högre kostnader. Det är därför så oerhört viktigt att vi försöker att begränsa de, som jag brukar kalla dem, politiska kostnaderna, vilka är högre i Sverige än i andra länder. När det gäller den första frågan har statsrådet i svaret hänvisat till en tidigare debatt. Jag har faktiskt tagit del av svaret, som tar upp ungefär samma frågeställning som jag har berört. I det svar som jag nu har fått påstår statsrådet, utöver den hänvisningen, att man har högre fastighetsskatter i Danmark och att vi inte har sådana av jämförbart snitt i Sverige när det gäller jordbruket. Jag är beredd att hålla med jordbruksministern när hon säger att vi skall ta med alla faktorer när vi gör de här jämförelserna. Den uppfattningen delar jag. Men även om man gör det kan man konstatera att skillnaderna ur konkurrenssynpunkt ligger på ungefär en miljard, om man jämför på ett relevant sätt, vilket jordbruksministern har angett att man bör göra. Det är mot den bakgrunden den här frågan är så viktig, inte minst därför att regeringen säger att jordbruket är en framtidsnäring. Vi vet att jordbruket är ganska pressat genom den öppna marknaden och den ökande konkurrensen. Det gäller att hela tiden ge rätt signaler. Det är de signalerna vi måste få. Statsrådet hänvisar också till utredningar som pågår även i det här sammanhanget. Vi får naturligtvis invänta besked från dem. Men jordbruksministern har väl ändå genom sin vana gett signaler om att ha en viss uppfattning i olika frågor, även innan regeringen i sin helhet har gett sin syn. Mot den bakgrunden, och det ansvarsområde statsrådet har, tycker jag att det kan vara intressant att höra om statsrådet även på det här området kan ha ett positivt besked att ge. Jag tycker att frågan om mineralgödselskatten är mycket angelägen. Man kan nämligen inte leda i bevis att just handelsgödseln leder till de här problemen. Därför tycker jag att frågan är relevant att ställa. Om man inte kan ha ett bärande motiv för en handelsgödselskatt ska man naturligtvis inte ha någon. Därför tycker jag att det resonemang som förs här inte är till fyllest. Jag vill ha ytterligare kött på benen när det gäller detta.
Fru talman! Låt mig först av allt konstatera att det ekonomiska styrmedlet när det gäller handelsgödsel och kväve uppenbarligen fungerar. Det finns en uppenbar relation mellan användningen och det ekonomiska styrmedlet. I den delen kan det inte råda något som helst tvivel. Det är ett effektivt styrmedel. Jag har svårt att se att vi kan nå målen utan att använda ekonomiska styrmedel. Men det är också uppenbart att det finns en gräns för effektiviteten hos ekonomiska styrmedel. Därför är det viktigt att vi, när vi analyserar och bedömer varför vi inte har nått de uppsatta målen, funderar över hur vi i framtiden skall arbeta för att våra verktyg skall fungera bättre, så att vi når de mål som vi gemensamt har satt upp för oss. Låt oss återkomma till den diskussionen när Naturvårdsverket har gjort sin analys. När det gäller jordbrukets villkor i övrigt är det min uppfattning att Sveriges jordbruk bör ha rimliga konkurrensvillkor i förhållande till sina kolleger i andra länder. Det betyder inte att man kan uppnå en situation där villkoren är exakt likadana. Det är naturligtvis omöjligt av en rad skäl. Det finns geografiska och klimatologiska skillnader som vi inte kan göra någonting åt. Det finns skillnader som går tillbaka på samhällsutvecklingen i stort och som vi kanske inte heller kan påverka. Självfallet är syftet med att tillsätta en utredning att vi först skall skaffa oss en gemensam verklighetsbild. När vi har skaffat oss den gemensamma verklighetsbilden skall vi fundera över vad som eventuellt behöver åtgärdas. Jag har noterat att de bedömningar som har gjorts av hur stora de påstådda skillnaderna till Sveriges jordbruks nackdel är redan har hunnit ändra sig. Vartefter utredningen arbetar vidare krymper gapet mellan Sveriges jordbruk och andra länders jordbruk. Jag tycker att det är intressant. Nu är bedömningen, som Ingvar Eriksson också ger uttryck för, att det kanske handlar om en miljard. Låt oss vänta tills utredningen är klar så kanske gapet har krympt ytterligare. Vi kanske i varje fall har fått en bättre förankrad gemensam bild av hur det faktiskt ser ut i verkligheten. Jag tycker att regeringen ger många signaler till jordbruket om att vi faktiskt menar allvar när vi säger att vi betraktar jordbruket och livsmedelsproduktionen som en framtidsnäring. Utökningen av miljöstödsprogrammet är en sådan mycket tydlig signal. Jag tror också att det är viktigt att påpeka att ett av skälen till att vi bedömer vår livsmedelsproduktion som en framtidsnäring är de krav som Ingvar Eriksson talar om när det gäller miljö, djurhållning och hänsyn till konsumenternas krav och önskemål. Det är precis den typen av krav och önskemål som vi ser växa runt om i världen. Det är vår bedömning att eftersom vi redan har kommit långt i den utvecklingen bör vår livsmedelsproduktion, om någon, ha en möjlighet att hävda sig i den här förändrade världen, med de förändrade kraven från konsumenterna och med de förändrade möjligheter som EU-medlemskapet ger oss.
Fru talman! Jag tackar för det kompletterande inlägget. Statsrådet talar om rimliga konkurrensvillkor. Vi är överens om att man aldrig kommer att få exakt lika villkor, men rimligt lika villkor kan ju också Sveriges bönder ha rätt att kräva. Det är uppenbart att vi kommer att följa det här mycket noga. Vi kommer också att ta del av de utredningar som nu är på gång och analysera detta noga. Just nu får man faktiskt en känsla av att man ute på fältet är orolig, man känner osäkerhet. Det är just den osäkerheten som jag tror att jordbruksministern kan bidra till att minska. När vi kommer in på frågan om mineralgödselskatterna är det ju riktigt att det har gjorts mycket. Men effekten av just åtgärden med mineralgödselskatten är av allt att döma minimal. Man har i dag en helt annan syn på jordbruket och ett helt annat hushållande med näringsämnena jämfört med för 20-30 år sedan. Det är en stor kunskap som kommit i dagen. Man har hanterat näringsfrågorna på ett helt annat sätt än tidigare. Därför menar jag att det är onödigt att belasta med en skatt som inte kan motiveras av miljöskäl. Jag har fortfarande den uppfattningen. Det är t.o.m. så att man starkt kan ifrågasätta, vilket även statsrådet har gjort, om utlakningen av näringsämnen är större från konventionellt odlad mark än från ekologiskt odlad mark. Det vittnar om att det är en relevant fråga. Det är därför jag är så intresserad av att driva den. Styrinstrumenten kan vara viktiga. Men det måste vara riktiga styrinstrument som är väl motiverade om de skall kunna accepteras. Då kan även vi acceptera dem. Men i det här fallet tycker jag inte att man kan säga det. Svaret andas ändå att det kan komma nya obehagligheter. För att röja sådana tankar ur vägen hoppas jag att statsrådet i sitt nästa inlägg kan ge klart besked om att det inte blir tal om några nya höjningar, och att man också är beredd att gå på djupet i den här frågan. I så fall skall jag kunna vara nöjd med detta. Jordbruksministern tar också upp frågan om det nya miljöstödet och regeringens insatser därvidlag. Det är en fråga som vi länge har drivit hårt. Det kan vara relevant att i dag fråga: Kommer de här miljöpengarna, vallstödet, att kunna gå ut för 1997? Förra året kämpade vi för detta, men det blev förskjutet ett år på grund av regeringen och med Centerns medverkan. Vi är nu i en situation där det har sports att man kanske inte hinner med detta. Man kommer då att förlora det här biståndet till en bättre lönsamhet som skulle vara så angelägen. När det gäller det framtida miljöstödet är det angeläget att det blir mindre krångligt än det gamla. Vi hoppas verkligen att statsrådet sätter till alla klutar och hjälper till att göra det så administrativt enkelt att det går att hantera på ett vettigt sätt. Annars är risken stor att det får en missriktad effekt. Det är olyckligt att de tidigare, enbart svenska miljöstöden som vi hade på olika håll, har fallit undan i vissa områden.Många brukare känner sig väldigt osäkra om de skall våga söka när det gäller det nya. Om de inte vågar söka är risken stor att det inte får den effekt som kan vara positiv, som även statsrådet ställer upp på.
Fru talman! Det är alltid lika fascinerande att höra representanter för Moderata samlingspartiet falla ut i böner om mer stöd och bidrag till jordbrukssektorn. Det finns då inte ett spår av den önskan om liberalism och minskade stöd och bidrag från samhällets sida som annars är så framträdande i den moderata politiken när det gäller arbetslösa, sjuka eller människor som är i behov av vård och omsorg. Jag tror uppriktigt sagt, fru talman, att Sveriges bönder betackar sig för den framtoning som Moderaterna vill ge jordbruket och jordbrukspolitiken, dvs. jordbruket som en bidragsälskande och stödtagande näring, som inte klarar sig på egen hand. Min uppfattning är att den viktigaste drivkraften för ett framgångsrikt jordbruk är den framtidstro, energi och optimism som finns i jordbruket självt. Jag är övertygad om det och ser tecken på att detta finns. När det gäller det s.k. vallstödet, dvs. utökningen av miljöstödsprogrammet, som föreslogs och beslutades av riksdagen, är det ett enkelt faktum att riksdagen fattade sitt beslut i december 1996. Jag förstår inte riktigt om Ingvar Eriksson menar att det skulle finnas någon fördröjning som beror på regeringen. Jag antar att Ingvar Eriksson tycker att regeringen skall avvakta riksdagens beslut i budgetfrågor innan vi börjar använda de pengar som finns i budgeten. Det är precis vad vi har gjort. Det har hela tiden varit vår ambition att få ett beslut som gör det möjligt för oss att fördela ett stöd för hela år 1997. Vi arbetar fortfarande med den ambitionen, och det finns inga tecken som tyder på att vi inte skulle lyckas i den avsikten. Vi förväntar oss ett beslut under sommaren från EU kommissionen, som vi nu för gemensamma förhandlingar med. Låt mig sedan återgå till frågan om handelsgödsel och ekonomiska styrmedel. Jag vill framhålla att förbrukningen av handelsgödsel 1995-1996 var 15 % lägre än år 1985. Och 1985 är det basår som vi utgår från när vi talar om den önskade reduktionen på 20 %. Minskningen beror naturligtvis på flera faktorer. Det finns många olika delar i politiken som är avsedda att verka i samma riktning och stödja en utveckling till minskad användning. Men det är uppenbart att minskningen också beror på de avgifter som finns, som kväveskatten. Det är också uppenbart att avgiftshöjningen i november 1994 har haft en stor betydelse. Jag vill gärna säga att den här skatten, enligt min uppfattning, fungerar i många avseenden bra. Den är en signal från samhället att jordbrukets miljöproblem är allvarliga och måste åtgärdas. Den är också ett system som är helt i linje med principen att förorenaren betalar. Den minskar förbrukningen, eftersom kostnaderna ökar för att använda handelsgödsel. Den bidrar också till att uppvärdera stallgödseln och får på det sättet den indirekta effekten att vi också lär oss att ta till vara den gödseln bättre. Då minskar vi naturligtvis också i förlängningen miljöproblemen vid hanteringen av stallgödseln. Jag vill korrigera Ingvar Eriksson på en punkt. Jag har inte sagt att det ekologiska lantbruket ger upphov till likadana problem med avseende på kväveläckage som det konventionella lantbruket. Däremot har jag sagt att problemet naturligtvis också kan finnas i det ekologiska lantbruket. Det beror oerhört mycket på hur man använder gödsel. Det är därför som det är så viktigt att vi kan hitta regler och föreskrifter för handelsgödsel men givetvis också för stallgödsel.
Fru talman! Jag tackar också för detta inlägg. Men jag blir litet förbluffad. Statsrådet säger nu att förorenaren betalar. Då menar hon att man förorenar genom handelsgödsel. Det är just det som jag tycker att man inte kan leda i bevis. Det är därför vi vill ha en analys av detta. Jag vill än en gång fråga: Är statsrådet beredd att göra en djup och rättvisande analys på det området? Om man kan leda detta i bevis accepterar jag också den synpunkten, men jag tycker inte att man har gjort några ansträngningar för att verkligen göra detta. Det är det jag hoppas på. När det gäller det ekologiska lantbruket har vi nog samma uppfattning. Jag ställer upp på ekologiskt lantbruk, och vi i Moderata samlingspartiet är för mångfald. Jordbruksministern gick inledningsvis till ett frontalangrepp och sade att Moderaterna bara vill ha mer bidrag och mer stöd till jordbruket. Det är inte fråga om det. Faktum är att vi har kommit med i EU, som driver en helt annan jordbrukspolitik, med sänkta priser på produkterna och ökat direktstöd. Vi vill arbeta för att minska detta, precis som vi har uppfattat att regeringen vill. Men vi tycker att det är rimligt, att om man har förhandlat sig fram till vissa pengar från EU skall man också utnyttja dem. Jag tycker att det är ett berättigat krav att ställa på regeringen att den fullföljer detta. Jordbruket har också rätt att ställa krav på att få konkurrera på så lika villkor som möjligt. Det kan man ju inte om det är olika avgifter, elskatter och handelsgödselskatter samt dieselskatter som är betydligt högre. Vi tycker att det är rimligt att man får jobba på lika villkor.

Fru talman! Låt mig bara avslutningsvis säga att det naturligtvis är så att bruk av jord över huvud taget frigör näringsämnen. Ju mer vi bökar i jorden, desto mer frigörs dessa ämnen och kan läcka till vattendrag eller avgå till luften. Förekomsten av handelsgödsel är inte den enda orsaken till problem med näringsämnesläckage. Därför är det naturligtvis oerhört viktigt att det sker ett forsknings och utvecklingsarbete och att vi funderar om vi kan effektivisera våra metoder och kan bruka jorden med mindre jordbearbetning. Som jag har sagt flera gånger, finns det naturligtvis anledning att fundera över många olika metoder, men jag tror definitivt inte att man kan undanta handelsgödsel som en av källorna till näringsämnesläckage. Därmed blir naturligtvis frågan om att optimera den användningen oerhört viktig. Det är min bestämda uppfattning att ekonomiska styrmedel är viktiga för att se till att vi verkligen inte använder mer handelsgödsel än vad som är nödvändigt och att vi kan bruka utan att få de stora problemen med näringsämnesläckage. Fru talman! Jag är säker på att vi får anledning att återkomma till den här diskussionen. Jag har redogjort för att det pågår utredningar när det gäller såväl jordbrukets konkurrenskraft som utvärdering av våra program och metoder för att nå resultat i fråga om växtnäringsläckage och andra miljöproblem. När de utredningarna är färdiga kommer de givetvis att bli föremål för diskussion och fortsatt hantering. Det här är en del i en diskussion som vi har all anledning att fortsätta.

Fru talman! Ingvar Eriksson har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av höjningarna av kontrollkostnader vid köttbesiktning. Enligt regleringsbrev för budgetåret 1997 skall verksamheten avseende bl.a. köttbesiktning liksom tidigare finansieras med avgifter som bestäms av Under budgetåret 1995/96 redovisade verksamheten ett stort ekonomiskt underskott för verksamhetsområdena storskaliga slakterier och fjäderfäslakterier. 1995/96 har Livsmedelsverket gjort en översyn av avgifterna för finansiering av köttbesiktningen vid storskaliga slakterier för tamboskap och fjäderfä. Översynen resulterade i en ändring av fördelningen av kostnader för personal och provtagning samt centrala kostnader. För bl.a. täckande av ökade kostnader samt för den vikariereserv som måste finnas för att ersätta de tidigare använda företagsanställda avbytarna för besiktningsassistenter höjdes avgifterna med totalt ca 16 % för tamboskapsslakterier och ca 18 % för fjäderfäslakterier. För närvarande beräknar Livsmedelsverket att kostnaderna för ifrågavarande avgifter ligger på 18,5 öre per kg i den storskaliga slakteriverksamheten i Sverige. Med anledning av ett rådsdirektiv 96 EG, som beslutades i juni 1996 och som reglerar hur veterinära kontroller av levande djur och animaliska produkter skall finansieras, ser Livsmedelsverket för närvarande över de svenska reglerna i detta avseende. Eftersom översynen innebär att EU:s direktiv skall följas kommer kostnaderna för köttbesiktningen i Sverige därefter att vara i paritet med kostnaderna för motsvarande verksamhet i övriga medlemsländer i EU. I avvaktan på resultatet ser jag ingen anledning att vidta några åtgärder.
Fru talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret på denna interpellation. Det är uppenbart att en höjning med 16-17 % är väldigt väsentlig när det gäller stora slakterier. När det gäller mindre är höjningen av allt att döma ännu större, för att inte tala om hur det är för gårdsslakterier, där höjningen kan röra sig uppåt kronan i en del fall. Om man ser det ur den synpunkten är detta ingenting som bidrar till att förbättra konkurrensen. De väldiga höjningarna är litet överraskande. De är mycket kännbara inte minst beroende på att slaktmarginalen är låg i dagens läge, när lönsamheten över huvud taget är mycket låg när det gäller köttproduktion, t.ex. Jag tycker ändå att statsrådet inte säger så mycket om den verkliga orsaken till det stora underskottet. Den skulle jag gärna vilja ha litet fler besked om. Statsrådet hänvisar också i svaret till rådsdirektiv 96 EG, som beslutades i juni 1996 och som reglerar hur veterinära kontroller av levande djur och animaliska produkter skall finansieras. Hon påpekar att Livsmedelsverket nu håller på att titta över de svenska reglerna i detta avseende. Sedan menar statsrådet uppenbarligen att man när översynen är gjord kommer att följa de direktiv som finns i EU. Det antyds också att kostnaderna för köttbesiktningen i Sverige därefter skall vara i paritet med kostnaderna för motsvarande verksamhet i andra EU-länder. Det är mot den bakgrunden ganska intressant att konstatera att man, om man reser runt i Europa, kan se att det är stora skillnader när det gäller just dessa kostnader. I Spanien, t.ex., finns det områden där det inte kostar någonting och staten står för hela räkningen. I andra områden i Spanien svarar staten för 50 % av räkningen. I Frankrike subventioneras köttbesiktningen. Det finns faktiskt olika lösningar på olika håll. Jag vill med hänsyn till detta fråga statsrådet om avsikten är att Sverige efter denna genomgång skall ha samma avgiftsnivåer som de andra EU-länderna, eller i varje fall jämförbara, så att man får en vettig konkurrenssituation. Den bidrar också till att snedvrida konkurrensen i annat fall. Dessa viktiga frågor har också betydelse ur konsumentsynpunkt.
Fru talman! Låt mig svara på den sista frågan först. Då är svaret ja. Avsikten är att vi efter denna översyn skall tillämpa EU:s direktiv. Det skall innebära att vi får ett avgiftsuttag som är jämförbart med det som finns i övriga EU-länder. Låt mig också säga att det är min uppfattning att det är oerhört viktigt att vi håller kostnaderna för avgifterna så låga som möjligt, dvs. att vi är så effektiva som möjligt i kontrollen och tillsynen. Självfallet kan avgifterna vara betungande. Vi måste hela tiden arbeta för att vara så effektiva som möjligt och hålla nere kostnaderna. Det är naturligtvis också avsikten med den översyn som Livsmedelsverket gör. Vi skall verkligen vara effektiva och se till att vi använder resurserna så bra som möjligt. I svaret, dvs. att det görs en översyn i syfte att vi skall följa EU-direktivet, finns också skälet till att jag inte ser någon anledning att nu gå in och göra förändringar i det system som vi har lagt fast. Det råder ingen tvekan om att det blev ett stort underskott när det gäller avgiftsfinansieringen för 1995/96. Det måste vi komma till rätta med. Vi kan inte acceptera ett avgiftstak som innebär ständiga underskott. Den översyn som Livsmedelsverket har gjort med anledning av underskottet har lett till de föreslagna avgiftshöjningarna. De får ligga kvar i avvaktan på den mer övergripande översynen i syfte att anpassa till EU-direktiven.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för dessa synpunkter. Det är glädjande att höra att inriktningen är att kontrollen skall vara effektiv. Det är uppenbart att det är någonting som har brustit ganska rejält med tanke på de väldigt stora kostnadsökningarna, som jag tror kan vara mycket betungande. Jag vet att de är betungande för många inte minst mindre slakterier. Även för de stora innebär dessa kostnader en väldigt stor del av slaktkostnaden. En annan sak som i sammanhanget kan vara rätt intressant är frågan hur de andra EU-länderna agerar när det gäller kostnaderna för administrationen, för salmonellakontrollen och för andra speciella kontroller som vi i Sverige har. Förhoppningsvis leder detta samarbete till att man skärper kontrollen också i de andra länderna. Då är det intressant att veta hur man finansierar det. En annan fråga är också intressant. Det är frågan om hur importen av kött finansieras. Jag vet att EU länderna inte kan ta ut några höga avgifter från Sverige, men man tar av allt att döma ut avgifter från tredje land. Med tanke på turbulensen kring de olika sjukdomar som har härjat det senaste året är den frågan relevant. Det är den också med tanke på vår speciella salmonellakontroll. Vi kan också ta in antibiotikafrågan i sammanhanget, och så småningom är det kanske lika relevant att ta in hormonproblematiken. Hur verksamheten finansieras är viktigt. Jag har uppfattningen att det är oerhört viktigt att verksamheten finansieras av det land som exporterar hit. Svenska producenter och slakterier skall inte genom sin finansiering stå för kostnader som inte rör deras produktion. Det skulle vara intressant om statsrådet hade något besked att ge på den punkten.
Fru talman! Låt mig först säga att ambitionerna naturligtvis är höga när det gäller besiktning av kött. Det är de mot bakgrund av att det är oerhört viktiga frågor ur konsumentperspektiv. Ingvar Eriksson nämnde särskilt salmonellakontrollen. Det är en av de aspekter som är oerhört viktiga och där vi har höga ambitioner. De höga ambitionerna resulterar också i kostnader. Den avgiftshöjning som nu har företagits motsvarar en kostnad på 2,6 öre per kilo. Det är den kostnadsnivån vi talar om. Ingvar Eriksson säger att det är uppenbart att någonting har brustit. Den bedömningen får står för honom. Det var inte den bedömningen jag gjorde, men jag påpekade att det givetvis alltid är angeläget att vi är så effektiva som möjligt i en verksamhet som vi finansierar med hjälp av avgifter. Det måste hela tiden finnas en ambition att utnyttja resurserna så effektivt som möjligt. Det är också en tanke med översynen. Vi skall se till att vara så kostnadseffektiva som möjligt för att hålla kostnader för avgifter nere. Tanken med det gemensamma EU-arbetet är just att vi skall undvika att skapa konkurrenssnedvridande villkor med hjälp av olika avgifter, men också med hjälp av olika ambitionsnivåer för besiktningen i olika länder. Tanken med ett direktiv som reglerar denna hantering är just att utjämna mellan olika medlemsländer inom den europeiska unionen, så att vi kan undvika den typen av problem, men ändå givetvis ha en hög ambition när det gäller besiktningen av kött.
Fru talman! Jag delar uppfattningen att vi skall ha en hög ambition. Jag tror att det är viktigt ur konsumentsynpunkt men också ur producentsynpunkt när det gäller den framtida utvecklingen. Det gäller ju att vi från svensk sida kan utnyttja de möjligheter som en stor marknad ger. Det gäller också att vi kan få betalt för det som vi lägger ned härvidlag. Det är kanske det stora problemet i dagsläget. Men vi hoppas ju att den här utvecklingen och de problem som man har haft under det senaste året skall leda till en ökad förståelse för den svenska linjen i dessa sammanhang. Jag har ju fått besked när det gäller den här utredningen, som jag tycker är riktig och välbehövlig. Nog är något snett när man har en kostnadsökning på 16-17 % när inflationen inte är så hög. Det måste vara någonting. Jag förstår att den här utredningen kanske kan komma med synpunkter som förklarar det hela. Det gläder mig att man tänker följa EU-direktivet och att man försöker arbeta för att samordna dessa områden så mycket som möjligt framöver. Jag har ingen anledning att vara kritisk i det avseendet, men jag har anledning att följa utvecklingen. Jag tror att det är positivt om statsrådet har samma ambition, nämligen att skapa rättvisa villkor och att skapa bra förutsättningar för de fina livsmedelsprodukter som vi har. De positiva signalerna behövs.
Fru talman! Den ambitionen kan vi ha gemensamt, även om vi i många andra fall inte har samma ambitioner. Självfallet är det viktigt att vi kan lyfta fram den fina svenska kvaliteten i produktionen. Men det är också viktigt att vi har en fungerande kontrollverksamhet, så att vi kan leda i bevis att vi lever upp till de höga ambitioner som vi har satt upp för våra verksamheter.

Fru talman! Jag ber om ursäkt. Jag tänkte börja läsa upp interpellationen. Det hade kanske inte tillfört så mycket. Min uppgift är ju att läsa upp svaret, vilket jag nu skall göra. Lennart Brunander har frågat mig om regeringen i EU kommer att sträva efter en mer restriktiv hållning till genmanipulerade livsmedel än den som nu finns, på vilket sätt regeringen kommer att garantera valfrihet för konsumenter och producenter när det gäller att välja produkter som inte är genmanipulerade och på vilket sätt regeringen kommer att motverka den ekonomiska koncentration till kemiindustrin som tillåtligheten av gentekniken kommer att innebära. Jag delar Lennart Brunanders uppfattning att gentekniken måste värderas utifrån sina möjligheter men också utifrån eventuella risker. Vi har i Sverige mycket högt ställda krav på säkerhet vad beträffar såväl foder som livsmedel. Dessa krav gäller oavsett om produkterna är baserade på gentekniskt modifierade råvaror eller inte. Jag redovisade så sent om den 10 april i riksdagen, i ett svar på en interpellation av Gudrun Lindvall, regeringens syn på hur bedömningen av användningen av genteknik bör göras. Kravet på en uttömmande vetenskaplig granskning av såväl användningen av tekniken som de produkter som tas fram är för Sveriges del självklart. Det är viktigt att riskbedömningen sätts in i ett bredare sammanhang och att konsekvenserna av alternativ teknik analyseras som jämförelse. Kravet på att konsumenterna skall få information om ett livsmedel innehåller eller kan innehålla genetiskt modifierade produkter är också självklart. Rådets förordning om nya livsmedel trädde i kraft den 15 maj 1997. Förordningen omfattar bl.a. livsmedel som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierade organismer. Den grundläggande bestämmelsen är att livsmedel som omfattas av förordningen inte får innebära några risker för konsumenterna. Förordningen innebär att ett nytt livsmedel skall bedömas av ansvariga myndigheter innan det får släppas ut på marknaden. Vidare fastställs krav på märkning av sådana livsmedel. Vad gäller den aktuella genmodifierade majsen och sojan, som godkändes innan förordningen om nya livsmedel trädde i kraft, har Livsmedelsverket bedömt att såväl sojan som majsen måste märkas enligt bestämmelserna i förordningen. Med förordningen om nya livsmedel har vi fått gemensamma bestämmelser om riskvärdering och märkning av genetiskt modifierade livsmedel. Det är enligt min uppfattning ett stort steg framåt även om kraven på märkning inte blev så långtgående som vi hade önskat. Sverige kommer dock att fortsätta arbeta för en så fullständig märkning som möjligt. Lennart Brunander tar i interpellationen upp frågan om särhållning av genmodifierad och ickegenmodifierad spannmål. Jag vill mot bakgrund därav nämna att jag den 14 maj 1997 bjöd in livsmedelsbranschen och konsumentorganisationer för att diskutera just den frågan. Vid mötet framkom att det finns ett starkt önskemål att regeringen skall verka för ett krav på särhållning av genmodifierade råvaror. Vi arbetar nu med frågan och överväger hur den på lämpligaste sätt skall drivas vidare. Lennart Brunander har i sin fråga också en del påståenden om kemikalieindustrin och kemikalieanvändningen inom jordbruket. Samtidigt som vi på alla sätt bör begränsa kemikalieanvändningen i jordbruket kan vi inte blunda för att det i vissa lägen fortfarande inom det konventionella jordbruket är nödvändigt att använda dessa medel, t.ex. för att man skall kunna förhindra sjukdomsspridning. Jag för min del vill inte utesluta att den moderna genteknikens användning i växtförädlingen faktiskt skulle kunna hjälpa oss i våra strävanden att minska kemikalieberoendet. En sådan utveckling kan utgöra ett steg när det gäller att nå målsättningen att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle.
Fru talman! Det är naturligtvis viktigt att hålla reda på både papperna och generna i det här sammanhanget, så att de hamnar där de skall vara. Vi fick höra i Ekot i dag på morgonen att generna är litet opålitliga. Det finns hoppande gener. Det gör kanske att osäkerheten är litet större än tidigare. Jag skall i alla fall tacka för svaret. Anledningen till att jag tar upp den här frågan och envisas med den litet grand är att det är väldigt viktigt för oss med livsmedel. Det är det som vi lever av. Vi är ju i Sverige angelägna om att vi skall ha bra och nyttiga livsmedel. Det är man säkert på andra håll också, även om vi har olika utgångspunkter. Det här med genteknik, genmodifiering, genmanipulation - eller hur vi nu vill uttrycka det - skapar naturligtvis möjligheter. Det ger oss möjligheter att göra sådant som vi inte kunde göra tidigare. Det kan vara både bra och dåligt. Vi är tydligen överens om att detta kan skapa möjligheter men att det också finns risker. Och det är riskerna som vi skall försöka komma bort från. Då är det viktigt att se vad vi använder tekniken till. Jordbruksministern säger i slutet av svaret att det är möjligt att användningen av gentekniken kan innebära att vi kan minska kemikalieanvändningen i jordbruket. Det är mycket möjligt att det så småningom, när vi lär oss det här, kan bli så. Men när det gäller det som är aktuellt i den här debatten - utplacering av växter i naturen - är det precis tvärtom. Man har ju använt tekniken till att göra växterna tåliga mot gifter. Det får många konsekvenser. Det går ju definitivt mot den inriktning som vi har i Sverige, att vi skall minska användningen av gifter. Jag delar naturligtvis jordbruksministerns uppfattning att vi behöver använda gifter ibland. Precis som vi människor behöver mediciner behöver vissa saker i naturen ibland korrigeras. Men målsättningen i Sverige är ändå att vi skall minska användningen av gifter. När det gäller majs, soja och sockerbetor - det är ju aktuellt nu - är det bärande just att man har gjort dem tåliga mot gift. Det uppstår då ett antal frågor, både hos mig och hos andra människor. Vi har en opinion i Sverige som är fundersam över varför jordbruksministern i många fall är litet släpphänt när det gäller detta. Hon driver inte frågorna på det sätt som jag tycker att man borde göra. Man kan fråga: Är detta farligt att äta? Svaret blir: Nej, jag tror inte det, eftersom produkten i sig inte är förändrad. Men jag kan inte vara alldeles säker på att det är så. Det kan naturligtvis finnas saker och ting som inte är bra. Det stora problemet uppstår ju när vi släpper ut det här i naturen. Vad får det för effekt på den biologiska mångfalden? Vad får det för effekt i övrigt på utvecklingen inom det här området? Vi minskar ju bredden i användandet av olika sädesslag. Jag skulle vilja ha litet synpunkter från jordbruksministern på de här sakerna. När det gäller särhållande av genmanipulerad och icke-genmanipulerad säd refereras till ett samtal med producenter och konsumenter i Sverige, men det är ju egentligen inte där vi kan lösa det här problemet, utan det måste lösas där grödorna odlas. Det är Sveriges och EU:s agerande gentemot USA som är viktigt i det här sammanhanget. På vilket sätt tänker den svenska regeringen agera för att skapa den förutsättningen? Det talas här om en märkning, och den är bra och det är bra att man har utvidgat den, men märkningen blir ju nästan omöjlig om inte råmaterialet kan identifieras, så att man kan avgöra om det är t.ex. genmanipulerad soja eller majs eller inte. På vilket sätt tänker den svenska regeringen och jordbruksministern agera för att få till stånd den märkningen och särhållningen?
Fru talman! Det är heller inte första gången jag diskuterar genmanipulerade grödor med jordbruksministern. Jag tror att det här för min del är den tredje interpellationsdebatten i den frågan, möjligen den fjärde. Det här är mycket viktiga frågor, och det är mycket intressant att se att opinionen inom EU börjar gå åt det håll som tidigare var den svenska linjen men som kanske inte har varit det under det senaste året, nämligen en mycket restriktiv hållning. Det kom för någon månad sedan en resolution från parlamentet som är mycket kritisk till att kommissionen har godkänt majsen. Man skriver t.ex. att ekonomiska och handelsmässiga påtryckningar vägde tyngre än överväganden om folkhälsan och skydd av miljön. Man skriver också att det i dag inte finns några fördjupade studier över de långsiktiga effekterna av genmanipulationer. Man skriver att det finns risk för att en spårgen som är resistent mot antibiotika överförs till människan. Man skriver att parlamentet upprepar sin ståndpunkt att livsmedelssäkerhet och därmed konsumenternas hälsa måste prioriteras. Det här är alltså en mycket kraftig kritik mot det beslut som har fattats. Man påpekar också i dokumentet att Österrike och Luxemburg faktiskt har haft modet att säga nej. Jag har tidigare framfört att jag skulle ha önskat att Sverige hade haft en betydligt restriktivare inställning i den här frågan och också vågat säga ifrån kraftfullt. Det finns en del saker i svaret som förvånar mig litet och som jag skulle vilja få förtydligat ytterligare. Det novel feed-direktiv som nu tas fram verkar faktiskt bli mer långtgående än novel food. Jag har också förstått att det finns ett stort intresse för att ompröva novel food, för att man inser att de märkningsregler som kom inte motsvarar de krav som medborgarna i EU har. Hur ställer sig jordbruksministern till en omprövning och skärpning av novel food? De märkningsregler som har tagits fram är ju ganska medelmåttiga. Det blir väldigt litet som märks. Det handlar framför allt om det som går till foderindustrin, och det är ju inte så intressant för oss konsumenter. Däremot märks t.ex. inte lecitin, som finns i ungefär 60 % av livsmedlen. Jag skulle också vilja ha en kommentar vad gäller den skärpning som tydligen är på gång i fråga om direktiv 90/220, en skärpning som lär gå åt det hållet som vi interpellanter skulle önska. Det lär också ha kommit en hel del propåer från stora livsmedelskedjor och från många starka konsumentorganisationer, som i USA har gjort framställningar för att få en särhållning av sojan och majsen. Andelen genmanipulerad soja under odling förra året var 1,5 %, medan andelen under 1997 har stigit till 20 %. Det innebär att det här är en utveckling som går mycket snabbt. Man får på det här sättet en 7 % större skörd, och det skulle alltså motivera det här. Om vi i EU kan få en särhållning av den genmanipulerade sojan och den som inte är genmanipulerad, då börjar det också finnas ett tryck på bönder att se eventuella ekonomiska fördelar med att inte odla den manipulerade sojan. Hur bedömer jordbruksministern det? Jordbruksministern säger också i svaret att det "fortfarande inom det konventionella jordbruket är nödvändigt att använda dessa medel, t.ex. för att förhindra sjukdomsspridning". På vilket sätt kan Roundup och Basta förhindra sjukdomsspridning? Det är ju dessa medel som det här handlar om. De genmanipulerade grödor vi har är resistenta mot Roundup och Basta. Detta är medel som är mycket obehagliga just därför att de slår ut allt i ogräsväg. Jag är övertygad om att lågdospreparaten kommer att visa sig ha en betydligt större effekt inom ekosystemen än vad man hittills trott. Jag tror bl.a. att man kommer att diskutera insektsförekomsten och lågdospreparaten i framtiden. Jordbruksministern säger också att de här grödorna skulle kunna leda till ett ekologiskt hållbart samhälle. Då måste det vara litet märkligt för jordbruksministern att kunna konstatera att den ekologiska odlingen inte är ett dugg intresserad av det här, att man snarare ser det här som ett hot. Det här är frågor där jag hoppas få ett förtydligande.
Fru talman! Jordbruksministern! Jag skall försöka att inte upprepa det som redan har sagts, även om jag instämmer i mycket av det som de två föregående talarna har sagt. Det här är inte bara en etisk fråga, utan också en principiell. Vad vi bestämmer oss för att göra nu lägger ju grunden och principerna för mycket övrigt. Min och Vänsterpartiets linje i den här frågan är att vi skall vara försiktiga. Vi skall vara säkra på vad vi gör, vi skall använda oss av den princip som regeringen förespråkar i alla andra sammanhang, nämligen försiktighetsprincipen, som ju också står inskriven i en hel rad olika dokument både inom och utanför EU. Om vi menar allvar med försiktighetsprincipen undrar jag varför den inte gäller på samma sätt på det här området. Vad jag vet finns det faktiskt inga garantier för att konsekvenserna av genetiska förändringar inte blir fler än dem som vi har önskat, och konsekvenserna kan då vara skadliga för människor, natur eller miljö. Det finns i dag inga sådana garantier. Jag kan se ett antal oönskade scenarier framför mig. En del har forskare och andra redan registrerat, som att resistens förs över till andra grödor och organismer än man från början hade tänkt sig. Gudrun Lindvall nämnde några exempel där man kan befara att det kan bli så, såsom resistens mot antibiotika, som ju vore väldigt allvarligt. Vi kan inte kontrollera spridningen av genetiska förändringar i miljön. Jag har tidigare pratat om en bakterie som kan tyckas vara liten på jorden men som faktiskt livnär sig på att flytta gener mellan olika växter. Den är så att säga inprogrammerad på vissa typer av gener. När bakterien blir stressad kan den också plocka andra gener än vad den hade tänkt sig från början. Det den gör är alltså att den direkt flyttar över gener från en organism till en annan, från en växt till en annan. Fast man kan tycka att det låter konstigt är det faktiskt så att det räcker med att temperaturen höjs för att den här bakterien skall bli stressad. Jag kräver faktiskt av jordbruksministern att hon hanterar de här frågorna litet mer varsamt än vad jag tycker att hon har gjort den senaste tiden, i alla fall vad gäller hennes uttalanden i massmedierna. Det är vårt ansvar som politiker att skynda långsamt. Vi skall inte stå i vägen för den nya utvecklingen, vi skall inte stå i vägen för ny teknik, men det är vårt ansvar att se till att kommande generationer inte drabbas av förhastade beslut. I dagens läge vill jag faktiskt hävda att mycket av den här utvecklingen har vi ingen kontroll över, varken som politiker eller som forskare. Jag befarar att genmanipulerade växter kan komma att bli morgondagens miljöföroreningar. Vi måste börja lära oss av våra tidigare misstag och försöka förebygga den här typen av problem i stället. Dagens miljöföroreningar har det ibland tagit upp till 50 år att identifiera, och fortfarande är de allra största av dessa föroreningar inte åtgärdade. Jag vill också påpeka att endast en liten del av vår flora och fauna i dag är identifierad. Hur kan jordbruksministern då garantera att spridningen av genetiska förändringar inte får oönskade effekter? En sista fråga: Tycker jordbruksministern att vi har tillräckliga garantier mot oönskade effekter av genetiskt förändrade växter?
Fru talman! Jag delar uppfattningen att frågan om livsmedel är oerhört viktig och att det av det skälet självfallet är viktigt att vi har den här diskussionen. Livsmedlen skall vara bra, och det skall de vara oavsett teknik. Oavsett om vi har använt genteknik eller inte skall livsmedel vara säkra och bra. Jag delar också uppfattningen att vi skall vara försiktiga. Vi är försiktiga med genteknik, det är därför vi har alla dessa tester och riskvärderingar. Det är inte så att gentekniskt förändrade grödor eller andra produkter oförsiktigt släpps ut på marknaden eller sätts ut i naturen, utan de kringgärdas av oerhört många restriktioner och försiktighetsåtgärder, för att vi skall kunna vara så försiktiga som möjligt. Jag vill gärna säga att några garantier för att det i framtiden aldrig någonsin kommer att uppstå något problem kan inte jag eller någon annan människa ge. Några sådana garantier kan vi inte ge med andra verksamheter heller. Vi använder t.ex. antibiotika trots att vi vet att det skapar problem med resistens mot antibiotika. Men att inte använda en teknik eller kunskap som kan lösa problem är också ett etiskt ställningstagande. Om man säger nej till att använda t.ex. antibiotika eller genteknik, om man vill frånhända sig någonting, måste man också göra överväganden. Vilka miljöproblem lämnar man olösta? Vilka etiska avvägningar tvingas man då att göra? Jag tror att vi skall ha det kravet. Jag menar att vi har det. Vi skall kunna ge lika stora garantier när vi använder genteknik som när vi använder andra tekniker. Men hundra procents säkerhet kan vi människor aldrig lova varandra med någonting som vi ger oss in på. Det finns en lång rad frågor som är viktiga att besvara. Det är osäkert om jag hinner med allt. Sedan var det biologisk mångfald och miljö. Jag tycker inte att det är så enkelt att man kan säga att det enbart är av ondo med en gröda som är resistent. Resistensen är på gott och ont. De traditionella kemikalier som används i t.ex. soja och majs - om man inte använder Roundup - är ofta kemikalier som inte är nedbrytbara. Man bekämpar mer än vad man gör när man använder de nedbrytbara medlen Roundup eller Basta. Man skadar den biologiska mångfalden när det gäller t.ex. insekter, därför att man slår ut insektslivet totalt. En resistent gröda skadar de insekter som ger sig på den grödan. Men den lämnar bina, humlorna och de andra insekterna som har valt att slå sig ned på en annan blomma. Det är inte enkelt att påstå att det ena minskar den biologiska mångfalden och det andra gör det inte. Vi lever tyvärr inte i den bästa av världar. Vi lever med jordbruk, sojaodling, majsodling som redan är tungt kemikalieberoende. Jag skulle vara ännu mer tveksam än vad jag är i dag om vi övergick från ekologiskt lantbruk till de metoderna. Men vi måste se till den verklighet vi utgår från. Sedan var det frågan om märkning och separation. Vi stödde parlamentets uppfattning när det gällde novel feed-direktivet. Vi gör det fortfarande. Märkningsreglerna kan bli bättre. Vi arbetar självfallet för att de skall bli bättre. Vi arbetar också med frågan om råvaruseparation. Vi för ett arbete på EU-nivå, där det nu finns ett ökat intresse för detta, t.ex. från kommissionären Fischler. Vi har för länge sedan ställt frågor till USA för att höra deras bedömning för deras arbete med att åstadkomma råvaruseparation. Självfallet arbetar vi med alla frågorna. Det är inte min bedömning att vi är släpphänta. Tvärtom! Vi tar denna fråga på största allvar.
Fru talman! Jag vill tacka för de kompletterande svaren. Genmanipulering av växter har inte kommit till därför att konsumenterna har krävt det. Det har inte heller kommit till därför att producenterna har krävt det. Det har kommit till därför att de intressen inom kemikalieindustrin som är betjänt av detta har tagit fram metoden och ställt krav på att få använda den. Det är bakgrunden. Detta gör att man måste bli ännu något mer fundersam över det hela. Det har inte varit något behov som har tillgodosetts. Man har skapat ett behov. Det gör mig bekymrad. Jag vill kommentera jordbruksministerns förhoppningar om att använda mindre mängd och enklare kemikalier. Växterna har tagits fram för att tåla kemikalier. Det leder säkert till att vi använder mer kemikalier än vad som behövs. Vi kan väl vara överens om att tekniken skall användas på något annat sätt, så att man inte behöver använda kemikalier. Detta kan gälla t.ex. majsen. Den skall ju vara av en sådan beskaffenhet att insekterna inte går på den. Då har man fått en resistent antibiotikarest kvar - som naturligtvis är galet. Det är också mot vad vi brukar vilja ha. Jordbruksministerns resonemang påminner mig om resonemanget när DDT togs fram. Det var så fantastiskt bra. Här skulle flugor och insekter dö. Bekymren skulle vara ur världen. De var inte det särskilt länge. Ganska snart blev de flygfän man skulle komma åt resistenta mot DDT. Det finns mycket som talar för att de kommer att bli resistenta mot det som finns i majsen. Då är man inne i ekorrhjulet att skapa starkare och starkare medel för att nå de resultat man vill ha. Eller så får man ta steget tillbaka och börja om på nytt. Den biologiska mångfalden är viktig i sammanhanget. Risken är att ett fåtal sädesslag kommer att användas. De andra kommer att slås ut, därför att de inte kommer att vara ekonomiskt användbara. Vi har redan i dag ett fåtal sorter. De har reducerats undan för undan. Det kommer att accentuera det hela. Det är en risk mot den biologiska mångfalden och mot säkerheten framöver, dvs. att det skall finnas sädesslag som går att odla. Samma sak gäller örter och ogräs. Tillsammans med de bekämpningsmedel som nu kommer att användas i grödorna slås allt ut som man inte vill ha. När användningen av bekämpningsmedel minskas i dag, tolererar vi en ganska stor mängd ogräs i en gröda. Det borgar för att den biologiska mångfald som redan finns faktiskt kommer att finnas kvar. Jag tror att det är bra att det är så. Jag tror att vi behöver det. Det som är ogräs i det ena sammanhanget är inte det i andra sammanhang. Därför är det viktigt att vi bevarar den biologiska mångfalden. Jag skulle vilja ha en kommentar från jordbruksministern om de ekonomiska frågorna. Jordbruksministern säger att hon har kommentarer kring kemikalieindustrin och användningen. Men kemikalieindustrin är i det här sammanhanget en ekonomisk företeelse som kommer att se till att man kommer att tjäna pengar. Jag är faktiskt litet orolig för det här. Industrin kommer att sätta upp villkoren för när saker används och betalning. Det kommer att bli svårt för konsumenterna och producenterna att få del av det.
Fru talman! Vi i Miljöpartiet anser att detta inte är en väg in i en ekonologiskt hållbar framtid. Vi anser att det här är ytterligare en återvändsgränd som människan kommer att få mycket problem med - precis som det har varit med tidigare gifter. Vi ser inte alls en framtid i att anpassa växter till gifter. Vi ser snarare en framtid i att försöka få tag i de växter som är lämpade för odling vid de landområden det handlar om här. Här går utvecklingen tyvärr åt fel hål. Det blir alltfler bönder som blir uppbunda till att odla just denna gröda. Det blir alltfler bönder som därmed binds upp till stora multinationella kemikalieföretag. Det bör oroa jordbruksministern. Parlamentet har tagit upp frågan om BT toxingenen, dvs. majsmåttet. Det finns en oro för miljön. Det tar också upp det faktum att de tre vetenskapliga kommittéernas fullständiga analys var inte offentlig när beslutet fattades. Man påpekar att kommissionen var utsatt för stort tryck just från kemikaliejättarna. Precis som Lennart Brunander har sagt är det inga konsumenter som har efterfrågat grödorna. Vi vill inte ha det i EU. inte vill ha detta, tycker jag att det är jordbruksministerns plikt att se till att vi slipper. Hon skall se till att vi hittar en väg in i framtiden där vi inte riskerar att vi låser fast oss i detta. I parlamentets papper oroar man sig för att de växterna kommer att innebära en ökad användning av gifter. Det faktum att man i Sverige har höjt tillåten resthalt i sojan visar att det är så. Det finns en risk för att fler gifter blir kvar. Sedan var det den biologiska mångfalden. Humlorna måste naturligtvis ha något att surra runt. I och med att Roundup tar bort rubbet blir det inte så mycket mat kvar för dem. Det är just det som är risken med Roundup. Den rycker undan möjligheten för alla insekterna att finnas kvar. Jag är övertygad om att vi kommer att diskutera detta flera gånger.

Fru talman! Låt mig först säga att jag tycker att jag har en alldeles lagom restriktiv inställning, och den tänker jag fortsätta att ha. Man kan inte jämföra utvecklingen eller användandet av genteknik med hur det var med DDT, av det enkla skälet att vi just har lärt oss någonting. Det har lett till att vi är oerhört restriktiva och prövar väldigt noga. Det förekommer inte att vi med gentekniken tillåter oss sådana saker som vi gjorde när vi en gång i tiden började använda kemikalier massivt inom jordbruket. Jag vill påminna om att det är ett problem som vi fortfarande har i jordbruket världen över. Det problemet är inte löst. När jag säger att jag tror att gentekniken kan vara ett sätt för oss att få ett hållbart samhälle som är bättre ekologiskt anpassat, är det just mot bakgrund av den verkligheten att vi lever med ett jordbruk världen över som är tungt beroende av kemikalier och som vi måste förändra. Trots att vi förändrar detta jordbruk måste vi ändå på 25 års sikt fördubbla livsmedelsproduktionen. Den som frånhänder sig gentekniken har ett etiskt ansvar att svara på frågan hur det skall gå till. När det gäller kemiföretagen brukar det anses rätt acceptabelt att ett företag vill göra en vinst. Vi brukar inte kräva av företag att de skall gå med förlust för att de skall vara trovärdiga. Men det är naturligtvis ett problem om vi har ett fåtal aktörer som får dominera en utveckling och göra det utifrån sina ibland inskränkta intressen. Det problemet finns redan. Det beror inte på genteknik. Det är redan ett fåtal aktörer som dominerar arenan. Lösningen på det problemet ligger i att stimulera fler aktörer att vara med i den gentekniska utvecklingen. Vi kan t.ex. bejaka en forskning och utveckling på våra universitet och högskolor i samarbete med andra länder för att möta de stora aktörerna, och göra det utifrån de syften som vi tycker är bättre. Det handlar t.ex. att lösa de globala svältproblemen. Genom att säga nej till gentekniken och inte bejaka en egen forskning och utveckling på detta område i andra syften motverkar vi det vi vill uppnå. Då lämnar vi just precis arenan till de stora aktörerna. Det talades om konsumentnytta. Det är självfallet. Precis som det finns konsumentnytta med växtförädling och utveckling i andra sammanhang kan det väl göra det här? Det kan ske om vi åstadkommer en produktion som är mer effektiv där vi kan använda mindre gifter, mindre handelsgödsel eller kan åstadkomma en bättre ekonomi i produktionen. Om vi kan bidra till att lösa de globala svältproblemen är det i allra högsta grad konsumentnytta. Om vi kan ta fram produkter som är bra för allergiker är det konsumentnytta. Om vi kan ta fram en mjölk som är bra för barn som är för tidigt födda, vilket är en sak som pågår med hjälp av genteknik, är det konsumentnytta. Det enklaste görs naturligtvis först. Utvecklingen är fortfarande ny. Allt det andra finns det också möjligheter till, men inte om vi säger tvärt nej till hela utvecklingen. I butiker finns det redan tomatpuréer och ostar i andra länder som har stor nytta för de konsumenter som väljer de produkterna, och de är ganska många. Jag måste också hinna säga några ord om antibiotikaresistens. Att använda antibiotikaresistens som en markörgen för att se om man lyckats föra över en egenskap är någonting som man är på väg bort ifrån. Det beror inte på att man i sig har problem med hanteringen, utan det är bl.a. därför att det finns en så stor debatt och en så stark förvirring. Antibiotikaresistens är någonting som förekommer naturligt. Vi människor är antibiotikaresistenta. Det är därför vi kan använda antibiotika. Om vi inte vore resistenta skulle antibiotikan bryta ned våra celler, och vi skulle dö. Men vi är resistenta, eftersom vi har sådana gener, och därför kan vi använda antibiotika. Det som är problemet är inte att det finns gener som är antibiotikaresistenta. Problemet är den massiva användningen av antibiotika. Den slår ut gener som inte är antibiotikaresistenta och ger de andra ett livsutrymme. Vi riskerar alltså inte att förvärra det problemet. Det har ingenting med den här användningen att göra.
Fru talman! För att ta det sista först, nämligen frågan om resistens: Problemet är inte att vi är resistenta, utan att de bakterier som vi får i oss blir resistenta. Det är den resistensen som vi bygger upp genom att använda för mycket antibiotika. Självklart är det så. Jordbruksministern får tycka vad jordbruksministern vill i det fallet. Men det är det som är bekymret, och bekymret med salmonella och allt detta. Det gjordes tidigare en jämförelse att vi skulle använda gentekniken eftersom vi tidigare har använt antibiotika. Den jämförelsen är inte särskilt korrekt. Antibiotika använder vi för att klara av sjukdomar. Vi har i Sverige sagt att en generell användning av antibiotika icke är tillåten och inte får ske. Det vill vi att också övriga länder skall besluta. Det är här fråga om en generell användning av genteknik, och den är därför inte jämförbar med detta. Jag säger inte nej till genteknik. Men jag vill ha en mer förnuftsmässig restriktiv användning och att vi ställer större krav på användning av genteknik. Vi skall inte bara acceptera det som kommer och säga: Okej, nu kan vi inte stoppa det längre, utan nu tar vi det. Det vill jag komma bort ifrån. En korrekt användning är naturligtvis riktig. Försiktighetsprincipen är viktig. När det gäller försiktighetsprincipen gäller det att veta. Jordbruksministern har trott en förfärlig massa saker här: Jag tror att det här inte är farligt, och jag tror att det går att göra så. Det är icke försiktighetsprincipen. Det fanns en förfärlig massa "om". "Om" vi kan göra så, är det bra. Men det är inte det vi gör. Vi gör någonting annat än det "om" vi skulle göra. När det gäller umgänget med USA och isärhållningen hjälper det inte att fråga amerikanerna. Vi måste ställa krav på dem. Vad som sker i dag är egentligen att man gör ett övergrepp mot resten av världen genom att man låter bli att sortera. Här finns ett önskemål och en rädsla bland människor. Den rädslan klarar vi inte av genom att tvinga dem att köpa genförändrad mat. Det gör vi endast genom att garantera dem att maten är riktig och ge rätt information.
Fru talman! Låt mig avslutningsvis säga att vi inte accepterar en ohämmad utveckling på det här området. Vi följer försiktighetsprincipen, och det måste vi göra. Varje ny tillämpning måste noga prövas utifrån sina särskilda omständigheter, och vi skall vara försiktiga. Jag menar att vi är det. Vi skall fortsätta att vara det. Vi skall arbeta för att förbättra märkningen. Det skall vi inte göra därför att det finns problem som rör människors hälsa, säkerhet eller miljö, utan därför att konsumenter har rätt att veta. Självfallet arbetar vi vidare med det. Vi tycker att det beslut som har fattats i EU är en bra grund. Det är betydligt bättre än det oreglerade tillstånd som vi hade innan. Men vi arbetar vidare för att skapa bättre märkningsregler. Det är naturligtvis viktigt att ställa krav på USA, som är världens största aktör på området när det gäller att producera soja. Men det är inte helt enkelt för oss i Sverige att göra det. Därför är det naturligtvis en fördel om vi kan vara fler som kan enas kring detta krav. Vår strategi är att diskutera detta med andra medlemsländer i den europeiska unionen i förhoppningen att vi skall få ett gemensamt agerande. Vi har uppfattningen att vi har betydligt större förutsättningar att arbeta för detta om vi gör det med en ökad kraft. Jag tror precis som interpellanten och meddebattörerna att vi kommer att ha anledning att diskutera den här frågan många gånger. Det är bra. Det måste vi göra. Men jag tror också att det är viktigt att vi tar oss förbi stadiet av väldigt enkla och ytliga motsättningar och ser att utvecklingen har möjligheter. Den kan eventuellt också ha risker, och dem skall vi vara oerhört vaksamma på. Jag tror också att det är viktigt att vi inser att de etiska bedömningarna vi har att göra inte bara är relaterade till att vi använder gentekniken, utan de är i lika hög grad viktiga när vi väljer att inte använda gentekniken. Också då måste vi ställa samma frågor.

Fru talman! Gudrun Lindvall har frågat mig om jag avser att lägga fram en proposition till riksdagen om att ändra riksdagens tidigare beslut om att endast kryddor skall få bestrålas, och varför jordbruksutskottet inte blivit informerat om regeringens ändrade inställning. Mitt svar är att regeringen inte har någon ändrad inställning till bestrålning av livsmedel. Fortfarande anser regeringen att endast kryddor, som inte kan behandlas på annat sätt för att bakterierna skall dödas, skall få bestrålas. Därför har regeringen inte för avsikt att lägga fram någon proposition till riksdagen om ändring av riksdagens beslut i detta avseende. Sverige har vid ett ministerrådsmöte för den inre marknaden den 21 maj 1997 stött ett förslag till direktiv om bestrålning av livsmedel. Förslaget innebär framför allt att samtliga bestrålade livsmedel kommer att märkas, såväl hela bestrålade livsmedel som livsmedel som innehåller en bestrålad ingrediens. Direktivförslaget godkänner bestrålning av torkade aromatiska örter, kryddor och vegetabiliska smaksättningspreparat. I svenskt språkbruk kallar vi normalt allt detta för kryddor. Senast i slutet av år 2002 skall kommissionen lägga fram ett förslag till slutlig lista över livsmedel som får bestrålas. Under denna övergångstid finns utrymme för en nationellt fortsatt restriktiv hållning till handel med bestrålade livsmedel. Avgörande för Sverige när det gällde att rösta ja till förslaget var att man härigenom får en gemensam reglering av frågan om bestrålning av livsmedel inom EU och att detta tillgodoser konsumenternas viktiga krav på att alla livsmedel som bestrålas skall märkas. Den svenska principiella ståndpunkten är dock fortfarande att Sverige inte vill acceptera bestrålning av livsmedel annat än i de fall då andra behandlingsmetoder inte kan användas. I det fortsatta arbetet med den slutliga listan över de produkter som skall få bestrålas inom EU kommer vi att arbeta emot bestrålning av livsmedel. Vi anser att det saknas skäl för bestrålning. Onödig bestrålning kan ha den negativa effekten att livsmedlet under produktionen behandlas på ett mindre hygieniskt sätt. I en röstförklaring påpekade vi från Sveriges sida att vår grundläggande inställning är att livsmedel inte skall bestrålas och att vi endast accepterar bestrålning av kryddor som inte kan behandlas med någon annan metod.
Fru talman! Bakgrunden till interpellationen är att när jordbruksutskottet hanterade budgeten förra gången skärpte utskottet det förslag som jordbruksministern lagt fram. I stället för att godkänna bestrålning av vissa livsmedel godkände utskottet bestrålning av kryddor. Jag tillhörde inte den majoritet som ville ha det så. Jag anser nämligen att detta inte är något bra sätt att behandla kryddor. Det finns mycket bättre sätt att få en bra livsmedelshygien, som även skulle gynna de länder som själva inte har råd med bestrålning. På EU-nämndens sammanträde den 16 maj fick vi veta att Sverige hade för avsikt att säga ja till det direktiv som dels innebar regler för hur det hela skulle märkas, dels innehöll en bestämmelse om att man senast år 2002 skulle godkänna en lista från kommissionen på vilka andra livsmedel som skulle få bestrålas. Jag kan inte på något vis se hur detta kan annat än strida mot det riksdagbeslut som fattats. Riksdagen har klart sagt att enbart kryddor skall godkännas. Men Sverige har nu gått med på att torkade aromatiska örter, kryddor och vegetabiliska smaksättningspreparat skall få bestrålas och även sagt ja till att senast år 2002 godkänna en lista på andra livsmedel. Jag tycker att detta avviker radikalt från det beslut riksdagen har fattat, och jag måste säga att jag är mycket förvånad. Jag anser att detta naturligtvis borde ha tagits upp i jordbruksutskottet, som är det utskott som hanterar frågan i riksdagen. Utskottet hade ett möte med representanter för Jordbruksdepartementet dagen innan detta kom upp i EU-nämnden. Inte ett ord om detta nämndes. Jag tycker att det hade varit mycket lämpligt av jordbruksministern att se till att frågan tagits upp i jordbruksutskottet, även om den sedan inte skulle ha hanterats på jordbruksministermötet. Detta är en fråga som jordbruksministern naturligtvis vet intresserar jordbruksutskottet. Vi hade kunnat få en bra diskussion om den. Jag vill gärna veta hur det kom sig att man från departementet valde att inte ta upp frågan i jordbruksutskottet, när man ändå hade möjlighet till det dagen innan EU-nämndens sammanträde. Jag skulle också vilja höra hur jordbruksministern anser att Sverige skall kunna agera i fortsättningen när den här listan kommer utan att bryta mot det riksdagsbeslut som har fattats. Om detta innebär att Sverige skall godkänna en lista med alla de här livsmedlen, kan man undra hur det skall gå till. I så fall kan detta inte vara i enlighet med riksdagsbeslutet. Om man undrar vilka livsmedel det kan röra sig om kan man få en liten vink om det om man tittar på det kommissionsförslag till beslut som kom 1988. Torkad frukt, baljgrönsaker, torkade grönsaker, flingor, kryddor, räkor, fjäderfä, kött och gummi arabicum finns med där. Det är en diger lista. Det finns många länder inom EU där man bestrålar betydligt mer än vad vi gör, t.ex. Frankrike och Holland. De trycker naturligtvis på i sammanhanget. Jag anser att Sverige naturligtvis skulle ha gått emot förslaget. En märkning av bestrålade livsmedel finns ju redan - det står också i den text som jordbruksministern har givit riksdagen inför det beslut som fattades i samband med budgeten och proposition 79 EEG finns bestämmelser som säger att om livsmedel bestrålats skall de märkas med orden "bestrålad" eller "behandlad med joniserande strålning". Detta står också i det underlag som EU Regler runt bestrålning finns alltså redan, och det kan inte vara det som är den största anledningen till att man var intresserad av att komma fram med direktivet. Det var naturligtvis i stället den fortsatta utvecklingen som var intressant. De länder som vill ha en fortsatt utveckling, dvs. som vill börja bestråla mer, har fått med sig de andra länderna på att godta att det skall komma en lista på livsmedel som alla länder skall säga ja till. Jag förutsätter, jordbruksministern, att den dag då den här listan blir aktuell kommer frågan upp i en proposition till riksdagen så att vi får möjlighet att diskutera den. Det får inte bli som i dag, att riksdagen möjligen kanske blir rådfrågad. Det underskott på demokrati som vi från Miljöpartiet tidigare har sagt skulle komma i och med EU visar sig verkligen i de här frågorna. Och det gäller inte bara de här frågorna - vi vet ju också hur jordbruksministern har hanterat omläggningen av CAP och jordbrukspolitiken. Vad kommer att ske härnäst?
Fru talman! Jordbruksministern! Jag skall inte förlänga debatten så mycket, eftersom jag i stort delar Gudrun Lindvalls oro för den här frågan. Det allvarliga, som jag ser det, är att man öppnar för en EU-lagstiftning som är mycket vidare än den lagstiftning vi har här i Sverige. Vad gäller märkningen tror jag inte att det egentligen finns några meningsskillnader. Det som är bestrålat skall naturligtvis märkas - det är konsumenter och delvis också producenter överens om. Det är inte det som är problemet, utan problemet är vilka varor som över huvud taget får bestrålas. Jag hoppas verkligen att det som jordbruksministern säger i sitt svar är det som kommer att gälla även i framtiden. Man måste markera hårt att det bara är kryddor som skall märkas. Man får inte öppna för en lagstiftning som också innefattar torkad frukt osv., dvs. det som tidigare ingick i förslaget till lagstiftning. Jag delar också synen på den demokratiska aspekten. Jag tycker att det är litet allvarligt att detta inte kontrolleras. Även om jordbruksministern nu hävdar att det inte har skett någon förändring i Sveriges inställning i frågan, kan det vara bra att informera jordbruksutskottet på ett annat sätt än vad som gjorts i det här fallet.
Fru talman! Låt mig först säga att rutinerna är sådana att regeringen skall informera EU-nämnden om vad som sker i det löpande EU-arbetet. Det har regeringen också gjort. Om riksdagens ledamöter inte är nöjda med sin egen organisation av verksamheten, föreslår jag att man i riksdagen diskuterar de förändringar man vill ha när det gäller samarbete med riksdagen kring det pågående EU-arbetet. Regeringen rättar sig då givetvis efter detta. Enligt min uppfattning har regeringen följt de rutiner som gäller och informerat riksdagen i form av EU-nämnden. Jag förutsätter att det inte är vattentäta skott mellan EU nämnden och riksdagens partier och utskott. I varje fall tror jag inte att det var avsikten med denna organisation av verksamheten. Det har funnits en risk för att det förslag som Gudrun Lindvall refererade till, som var kommissionens förslag till vad som skulle finnas på listan över vad som skulle kunna bestrålas, skulle ha blivit ministerrådets beslut. Vårt agerande innebar att vi tog ställning för ett annat förslag. Det innebar att vi kunde avvärja det här mycket mer omfattande förslaget. Jag menar att det var helt i linje med vad riksdagen har beslutat och vad riksdagen har begärt av oss att vi skall arbeta för. Vi har inte sagt ja till en lista som innehåller ett antal produkter. Vi har sagt ja till en arbetsmetod. Vi har sagt ja till att det år 2002 skall finnas ett förslag, som det så småningom skall arbetas fram ett beslut kring, över vilka produkter som får bestrålas. Vi har också klart deklarerat att vi inte är intresserade av att godkänna några produkter utöver dem som vi redan har talat om, nämligen kryddor som inte kan behandlas på något annat sätt. Låt mig i det sammanhanget säga att jag är litet nyfiken på den metod som Gudrun Lindvall tydligen menar är ett mycket bättre sätt att hantera kryddor på. Den är helt okänd för resten av världen, och det skulle vara intressant att veta vad den går ut på. Det metod som traditionellt har använts för att få bort bakterier har ju varit gasning med etylenoxid, som bevisligen har gett resthalter i kryddorna. Dessutom har detta gett en mycket dålig arbetsmiljö. Det är möjligt att det är aspekter som inte intresserar Gudrun Lindvall, men jag tycker i alla fall att det är intressant. Alternativet att över huvud taget inte behandla kryddorna kan ju innebära en stor risk för sjukdomar, t.ex. salmonellaepidemier, vilket vårt grannland Norge har bittra erfarenheter av. Jag menar att det förslag som det nu har fattats beslut om är ett mycket stort framsteg, särskilt som märkningen innebär att man skall märka såväl hela livsmedel som livsmedel med ingredienser som är bestrålade. Det är en väsentlig skillnad i förhållande till vad som gäller i dag, där det alltså bara är hela bestrålade livsmedel som skall märkas men inte livsmedel med sådana ingredienser. Enligt vår uppfattning och bedömning är det ett stort framsteg att vi nu har fattat ett beslut där alla livsmedel som innehåller bestrålade delar skall märkas. Det är en förutsättning för att konsumenterna skall kunna göra sina egna medvetna val. Att detta nu öppnar för en gemensam EU lagstiftning är enligt min uppfattning bra. Det tidigare oreglerade tillståndet innebar faktiskt att vi inte med all säkerhet kunde hävda våra regler t.ex. vid den händelse någon skulle ha dragit oss inför EU domstolen. Det innebar inte heller att det var särskilt enkelt att se till att verkligen ha en hundraprocentig kontroll av om det t.ex. finns bestrålade ingredienser. Att skapa ett gemensamt system med en gemensam märkning ger oss betydligt bättre möjligheter att få en kontroll och en överblick över läget. Det ger även bättre möjligheter för konsumenterna att göra sina val.
Fru talman! Om det är som Annika Åhnberg säger, att det inte fanns någonting som bestämde hur livsmedel skulle märkas i EU före det här, har jordbruksministern farit med oriktiga uppgifter i en proposition. Här står det nämligen att det finns ett gemensamt direktiv som säger att livsmedel som bestrålats skall märkas med ordet bestrålad eller behandlad med joniserad strålning. Precis det redovisades också i EU-nämnden. Det fanns alltså tidigare. För Sveriges del, som inte tar in dessa livsmedel, är det naturligtvis mest intressant att kryddorna märks. Nu säger man att livsmedel ned till att ingrediensen ingår med 1 % skall märkas. Jag kan tänka mig att det finns väldigt få livsmedel som har kryddor som är mer än 1 % av innehållet. För vår del, som bara godkänner kryddor, är det inte intressant. Men det blir naturligtvis intressant om vi skall börja ta in kyckling och kycklinggrytor osv. Men jordbruksministern säger ju att vi inte skall det. Det är litet inkonsekvent här. Antingen är det mycket intressant med den här märkningen därför att det kommer att komma in andra bestrålade livsmedel än de vi har i dag - och då är märkningsdirektivet naturligtvis intressant för Sverige - eller också är det som jordbruksministern säger, att de inte kommer att komma in. Då var det direktiv som redan fanns, 79/112, tillräckligt. Jag menar inte att EU-nämnden inte har fått information. Det har EU-nämnden. Och man kan naturligtvis rida exakt på paragraferna och säga att det räcker med det. Men jordbruksministern och jordbruksministerns tjänstemän har gång efter annan sagt att det är mycket viktigt att vi har diskussioner i jordbruksutskottet innan EU-nämnden för att jordbruksutskottets politiker - vi sitter inte alla i EU-nämnden - skall få en chans att tycka till. Det hade varit mycket lämpligt att den här frågan hade tagits upp i jordbruksutskottet. Jag hoppas att vi inte så ofta kommer att få höra att jordbruksministern låter bli att informera jordbruksutskottet genom att rida på paragraferna. Det vore allvarligt. Vi har också i en motion förra året talat om att vi skulle önska att informationen i riksdagen mer skedde mellan respektive fackutskott och departementet och inte bara i EU-nämnden. Jag hoppas att det är ambitionen. Det är först då som vi kan få en bra diskussion om olika frågor. Det finns många importörer av kryddor som menar att de har så säker hantering i det land de importerar från att de varken behöver bestråla eller använda gas. Detta handlar naturligtvis om hur tredje världen skall kunna bygga upp sin livsmedelssäkerhet. Salmonellabakterierna kommer inte dit av en slump. De kommer dit genom att det flyger fåglar över eller genom att det springer råttor i torkningen. Om man kan se till att man har en säker hantering av kryddorna behövs detta naturligtvis inte. Så har vi det ju i Sverige. Här säljs dessutom KRAV-märkta kryddor som inte är besprutade och hanteras mycket varsamt. Man behandlar dem på ett sådant sätt att man inte riskerar att de blir kontaminerade med bakterier. Det är oerhört viktigt för tredje världen att man kan få en livsmedelssäkerhet även där. Det är mycket fördelaktigt om tredje världen kan hjälpas att få en livsmedelssäkerhet som gör att man inte heller där utsätts för livsmedel som t.ex. innehåller salmonellabakterier. Jag menar att vi inte hjälper den utvecklingen genom att införa bestrålning. Då säger vi: Det viktigaste är att ni kan sälja billigt till oss. Sedan kan vi alltid bestråla och se till att det blir den kvalitet vi vill ha ändå. Jag tycker att det är att motverka en bra livsmedelssäkerhet i u-länderna. Det finns många anledningar att gå emot bestrålning. Det olyckliga är ju - precis som vi har framhållit - att Sverige i och med detta har förbundit sig att acceptera den lista som kommer någon gång före år 2002. Den tar också upp andra produkter än de aromatiska örter, kryddor och vegetabiliska smaksättningspreparat som vi skall tillåta bestrålning av. Vi har ju öppnat för detta nu. Vi har ju sagt i EU att Sverige, genom att gå med på det här, kan acceptera att vi i framtiden skall ta in andra livsmedel. Sverige borde naturligtvis ha stoppat detta. Såvitt jag har förstått i EU-nämnden kunde Sverige, genom att rösta nej till detta, stoppa det här beslutet. Då hade vi inte öppnat för att få in andra livsmedel som också hade varit bestrålade. Så tycker jag och mitt parti att man skulle ha agerat.
Fru talman! Jag delar inte interpellantens uppfattning att vi hade kunnat stoppa beslutet genom att rösta tvärt nej. Däremot hade vi i så fall kunnat bidra till att det hade fattats ett betydligt sämre beslut, som t.ex. inte hade innehållit den här delen om att vi skall få en fullständig märkning. Mot bakgrund av den inställning som vi har i Sverige och som riksdagen har fattat beslut om, var det vår uppfattning att vi arbetade bäst genom att bejaka det här beslutet. Det innebär för det första att ingen nu under de närmaste åren ifrågasätter vår möjlighet att hävda vårt importförbud, vilket annars hade kunnat bli fallet, eftersom det inte finns något regelverk som ger oss rätten att hävda detta importförbud. Om någon skulle ha velat ifrågasätta det hade i alla fall risken funnits. Vi har inte förbundit oss att acceptera en lista. Vi har skapat oss möjligheten att aktivt vara med och arbeta för att den listan skall vara så begränsad som möjligt. Vi har klart deklarerat, liksom flera andra EU-länder som vi ser det som oerhört angeläget att samarbeta med, att vi är emot ett godkännande av livsmedel som har bestrålats. Detta har vi gjort, inte för att det skulle innebära några risker utan för att vi menar att det kan föra konsumenten bakom ljuset. Dessutom är det inte nödvändigt, eftersom vi har en livsmedelshantering som i de flesta fall ändå klarar hygienen och undviker dessa problem. Vi har alltså inte förbundit oss att acceptera någon lista, men vi har däremot förbundit oss att aktivt delta i arbetet för att hävda våra ståndpunkter. Det är min bestämda uppfattning att detta var ett bra beslut, som har gett oss bättre möjligheter än tidigare att arbeta för den svenska linjen i den här frågan.
Fru talman! Det fanns ju inget alternativt förslag. Det fanns ett förslag som Sverige hade att säga ja eller nej till. Så har det framställts i EU-nämnden, och så framställs det också i de dokument som finns här. Det förslag som man hade att diskutera var just detta om en slutlig lista fram till 2002. Dessutom handlade det om att införa vissa märkningsregler. Så som det framställdes i EU-nämnden - här får vi kontrollera protokollen - hade Sverige, genom att säga nej, kunnat stoppa beslutet. Eftersom det inom EU finns en stor vilja att ha ett gemensamt direktiv på området, förmodar jag att frågan hade återkommit. Det händer ju väldigt ofta att det finns länder som säger nej och att en fråga återkommer. Det här är en fråga som faktiskt har beretts mycket länge på kommitténivå och där det har varit svårt att komma fram till ett gemensamt beslut. Om det inte är så, borde den minister som föredrog den här frågan på EU-nämnden ha samrått mer med Annika Åhnberg. Den ministern hade nämligen uppfattningen att Sverige genom att rösta nej kunde se till att det här beslutet stoppades för tillfället. Det är precis som Annika Åhnberg säger: Nu har vi förbundit oss att vara med om att ta fram en lista på andra livsmedel som skall godkännas för bestrålning. Om Annika Åhnberg har uppfattningen att den listan kommer att vara blank är jag mycket nöjd. Jag anser att det riksdagsbeslut vi har fattat säger att i Sverige skall vi inte ha andra bestrålade livsmedel än kryddor. I den promemoria som departementet har tagit fram står det mycket klart och tydligt att man förbinder sig att vara med om att ta fram listan och att också godkänna den, den dag den är färdig. Det är det som är problemet. Jag kan inte se annat än att vi har öppnat för detta. Om den här listan kommer att innehålla ingenting är jag mycket nöjd. Om den kommer att innehålla någonting kan jag bara säga att det har blivit en försämring. Om den kommer att innehålla någonting förutsätter jag att jordbruksministern återkommer med en proposition till riksdagen för att få acceptans här för de nya livsmedel som vi skall acceptera bestrålning av. Jag är också mycket förvånad över att jordbruksministern inte värderar det intresse och den sakkunskap som finns i jordbruksutskottet, eftersom frågan inte lyftes upp dit.
Fru talman! Jag måste tyvärr konstatera att Gudrun Lindvall är litet dåligt informerad i sakfrågan. Det förslag som fanns var det förslag från kommissionen som Gudrun Lindvall själv har refererat till och som innehöll betydligt fler produkter än de man egentligen fattade beslut om. Många medlemsländer i EU var intresserade av att detta förslag också skulle bli beslutet. Det krävdes kvalificerad majoritet för att få ett sådant beslut. För att rådet skulle kunna välja ett annat förslag än kommissionens krävdes det däremot total enighet. Vi hade naturligtvis kunnat se till att det inte fanns någon sådan enighet i rådet genom att rösta nej till det här förslaget, som innebär en märkning av alla bestrålade livsmedel, som innebär att vi år 2002 återupptar arbetet med att enas om listan, som innebär att vi fram till dess självfallet behåller vår rätt till importförbud. Vi hade kunnat rösta nej till det. Men alternativet hade varit att kommissionens förslag hade segrat med kvalificerad majoritet, och då hade vi alltså fått ett betydligt större antal produkter som hade varit godkända för bestrålning. Hur jag än vänder och vrider på detta kan jag inte få det till något annat än att vi bättre uppfyllde riksdagens beslut genom att agera som vi gjorde. Den uppfattningen vidhåller jag. Avslutningsvis vill jag säga att jag värderar jordbruksutskottets sakkunskap och kompetens oerhört högt. Därför har vi ambitionen att ha en fortlöpande dialog med jordbruksutskottet och informera utskottet i olika frågor.

Fru talman! Yvonne Ruwaida har - mot bakgrund av en aktuell debatt i medierna - frågat mig dels hur jag avser att agera för att utveckla det mångkulturella samhället, dels varför, som hon säger, jag inte gått in i debatten om det mångkulturella samhället för att tydliggöra regeringens ståndpunkter. Först vill jag säga att jag inte för ett ögonblick tror på de domedagsprofetior om "det mångkulturella samhället" som några få personer har framfört i medierna under senare tid. Det är visserligen sant att man kan finna exempel, både från historien och samtiden, på hur konflikter har uppstått i samhällen som har präglats av mångetnicitet. Men det finns ju också exempel på mycket framgångsrika sådana samhällen. Att just samhällen med etnisk och religiös mångfald genom något slags inneboende logik därför skulle vara dömda till djupgående konflikter vore en orimlig slutsats. Det är nog inte graden av mångetnicitet som avgör ett samhälles styrka och svagheter, dess goda och dåliga sidor, utan snarare om de möjligheter som finns i mångfalden faktiskt tas till vara. Ett "mångkulturellt samhälle" är i sig varken bra eller dåligt. Mångfalden har tveklöst en stor utvecklingspotential. Men den är ingalunda problemfri. Det finns exempel på mångetniska samhällen där människor föds och lever inom sin etniska grupp och där det saknas kontakter över de etniska gränserna. I sådana fall saknas ett sådant ömsesidigt utbyte av värderingar, kunskaper och erfarenheter som kan utveckla både människor och samhälle. Och i förlängningen hotar både sociala och etniska konflikter. Jag tillstår gärna att vi i Sverige - liksom för övrigt i hela Europa - har långt att gå innan vi når ett samhälle präglat av tolerans mot och likvärdiga möjligheter för alla, oavsett etnisk eller religiös bakgrund. Rasism, diskriminering och antisemitism finns också här. Det finns en oroande utveckling mot ett etniskt segregerat samhälle. Att bryta denna utveckling är en av regeringens allra viktigaste uppgifter. Regeringen arbetar nu intensivt med att förbereda ett omfattande reformarbete på integrationsområdet. Det gäller både ändringar i politiken och organisationsförändringar. Yvonne Ruwaida känner mycket väl till huvuddragen i regeringens planer. Men låt mig ändå ge en sammanfattning av åtminstone delar av detta arbete. En mera fullständig redovisning av utvecklingsarbetet ryms inte inom ramen för ett interpellationssvar. Som Yvonne Ruwaida redan vet avser regeringen att i september förelägga riksdagen en proposition med förslag till mål för, samt inriktning och innehåll i såväl introduktionen av nyanlända flyktingar och invandrare som den långsiktiga integrationen. Propositionen avses också innehålla förslag till en ny myndighetsstruktur på området ägnad att förbättra introduktionen, främja den etniska jämställdheten och motverka diskrimineringen samt förslag till att följa och utvärdera integrationsprocessen mot bakgrund av samhällets etniska och kulturella mångfald. Men det är inte tillräckligt att förbättra integrationspolitiken. Jag ser det som en av mina viktigaste uppgifter att verka för att politiken på alla samhällsområden skall utgå från och ta hänsyn till samhällets etniska, språkliga och kulturella mångfald. Kampen mot rasism och diskriminering måste också intensifieras. Kan vi inte befästa idén om alla människors lika värde riskerar samhället att brytas sönder inifrån. Jag är övertygad om att det arbete som utförs av Mona Sahlin och hennes kommitté mot rasism och främlingsfientlighet skall visa sig vara av stort värde. En särskild arbetsgrupp, i vilken Yvonne Ruwaida för övrigt själv ingår, kommer senast den 31 oktober i år att lägga fram förslag om åtgärder för att förebygga och motverka rasistiskt och annat etniskt relaterat våld. En särskild utredare skall se över lagen mot etnisk diskriminering och lämna en rapport senast den 1 december i år. Förhållandena på arbetsmarknaden har stor betydelse för integrationsarbetet. Alltfler företag och myndigheter inser nu att mångkulturell kompetens utvecklar både företagen och samhället. Både företag och myndigheter samt arbetsmarknadens parter arbetar nu för att sprida detta synsätt ytterligare. Jag planerar att för min del ta initiativ i samma riktning, bl.a. genom ett antal möten med företrädare för myndigheter på den statliga nivån. Den etniska segregationen i boendet måste brytas. En förutsättning för att det skall lyckas är ett starkt engagemang hos de boende. Genom de statliga bidrag som infördes år 1995 för att stimulera kommuner till metodutvecklande lokala processer kan punktinsatser ersättas av långsiktiga processer genomsyrade av ett underifrånperspektiv och breda samverkanslösningar. För att åstadkomma ett samhälle som präglas av etnisk jämställdhet och gemenskap över etniska gränser är det lika viktigt med enskilda människors attityder och handlingar i vardagssituationer som med effektiva politiska medel och åtgärder. Det handlar om allas vår inställning som individer och om vår vilja och förmåga att anpassa oss till den ofrånkomliga förändring som alla moderna samhällen genomgår. Yvonne Ruwaida frågar mig slutligen varför jag inte har "gått in i debatten" för att klargöra min inställning. Jag kan berätta för Yvonne Ruwaida att jag visst har "gått in i debatten". Jag har både i TV, radio och press redovisat mina och regeringens ståndpunkter. Men jag har också tagit upp dessa frågor på annat sätt. Som integrationsminister diskuterar jag dagligen med människor på arbetsplatser, i skolor, i bostadsområden, i föreningslivet och på många andra ställen. Jag tror att det i många fall kan vara väl så viktigt att delta i sådana samtal som att synas i medierna. Eftersom jag inte heller har kunnat notera Yvonne Ruwaida själv i den mediala debatten i denna fråga, utgår jag från att hon håller med mig om denna slutsats. Jag är övertygad om att det inte råder någon tvekan om hur regeringen ser på de frågor som Yvonne Ruwaida tagit upp. Regeringens ståndpunkter behöver inte något förtydligande.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka ministern, både för svaret och för skriften. Jag förstår att en interpellationsdebatt ger litet tid till en fråga som är en av de viktigaste i Sverige i dag, nämligen hur vi skall utveckla det mångkulturella samhället. Jag tycker därför också att det var synd att det inte gavs tillfälle till en särskild debatt utan enbart en interpellationsdebatt om rasism och främlingsfientlighet förra veckan, även om det var glädjande att alla riksdagens partier deltog i denna. Interpellationsdebatten föranleddes av en debatt som har förekommit i medierna på senare tid. Bl.a. har Kajsa Ekholm Friedman, biträdande professor i socialantropologi, skrivit en DN-artikel där hon förkastar det mångkulturella samhället och påstår att det är ett stort hot mot samhället. Jag anser att de åsikter som framförts, på DN:s debattsida och av en biträdande professor, skall bemötas kraftfullt av regeringen, eller åtminstone av integrationsministern. Dessa uttalanden skapar nämligen en otrygghet bland människor - speciellt hos invandrare, som beskylls för att skapa sönderfall i det svenska samhället genom sin närvaro i Sverige. Alla ageranden för att bemöta sådana uttalanden är givetvis nödvändiga, alltifrån det lilla samtalet människor emellan till denna interpellationsdebatt. Men jag anser att det är regeringens speciella ansvar att bemöta sådana uttalanden aktivt och kraftfullt i den mediala debatten. Jag hade t.ex. väntat mig en DN-debatt-artikel som svar från regeringen. När jag skrev interpellationen hade jag inte sett några som helst sådana kraftfulla uttalanden i medierna från ministern i denna fråga. Jag hade förväntat mig ett snabbt agerande här. När det gäller frågan om det mångkulturella samhället håller jag med ministern om att ett etniskt mycket blandat eller litet blandat samhälle i sig varken är gott eller ont. Däremot ser jag frågan om rättigheter som avgörande för hur samhället kommer att utvecklas. Viktigast är rätten att inte bli diskriminerad, rätten att bli erkänd, att få vara olik. Det handlar om en erkännandets politik. Att bryta segregeringen, bryta utvecklingen mot ett etniskt segregerat samhälle, är en av regeringens viktigaste uppgifter, säger ministern. Jag anser att t.ex. ett invandrartätt område inte behöver vara något dåligt. Däremot är det dåligt om det av ekonomiska skäl eller på grund av diskriminering är påtvingat människor. En påtvingad segregering är av ondo. Att motverka diskriminering anser jag därför vara det absolut viktigaste. Det är också viktigt att sätta gränserna för det mångkulturella samhället. Vad innebär det? Vilka rättigheter skall man ha? Vi har i dag en lagstiftning som ger en affärsinnehavare rätt att neka kvinnor som har kläder typiska för zigenare tillträde till affären. Är det att värna om människors rätt att vara olika? Hur har ministern agerat i detta fall, och vad anser ministern om detta? Förutom att det finns ett domstolsbeslut i denna fråga är det många affärer i dag som nekar att ge tillträde åt kvinnor som bär en sådan kjol. Som ministern vet återfinns diskriminering på alla områden, både i den privata och i den offentliga sektorn. Regeringens arbete mot diskriminering av invandrare har tyvärr, liksom även andra delar av regeringens politik, varit en väntans politik. Det har varit otillräckligt, anser jag. Utredning efter utredning har tillsatts, men man har inte agerat. Väldigt få beslut har fattats. Att förändra attityder är viktigt, och jag ser det som positivt att regeringen jobbar med detta. Men det krävs också en hårdare lagstiftning. Dessutom krävs det att man i de här frågorna arbetar på samma sätt som på jämställdhetsområdet. Där kan jag ta upp ett positivt exempel. Stockholms stad har faktiskt insett detta och kommer att upprätta integrationsplaner för sina egna anställda - både för att anställa fler människor med invandrarbakgrund och för att dessa t.ex. skall få fler chefsposter. Man har också föreslagit att inte ge alkoholrättigheter till restauranger som diskriminerar invandrare, dvs. inte släpper in dem.
Fru talman! Den sista frågan är enkel att svara på. Det vore väl litet egendomligt om staten går in i Stockholms kommuns angelägenheter och fattar beslut. Om det dessutom är så att Stockholms kommun redan har gjort det blir det ännu konstigare. Det här visar tydligt att Yvonne Ruwaida inte riktigt är klar över vem som har ansvar för vad. Jag tycker också att det är alldeles utmärkt att man har börjat med integrationsplaner i Stockholm. Det har man även i många andra kommuner runt om i landet, där man dessutom har det individuella perspektivet mycket mer tydligt uttryckt. På det sättet kan man tillsammans med individen skapa en bild av de problem och möjligheter som kan finnas just för honom eller henne och därigenom se till att personen i fråga får rätt utbildning, rätt språkundervisning och annan yrkeskompetens. Då ökar också möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden. Det här tycker jag är alldeles lysande. När det gäller propositionen om integration kommer den i september. Det pågår just nu ett stort arbete med att se över lagen om etnisk diskriminering i arbetslivet. Där har vi tagit en förebild från England och ser om inte den engelska lagstiftningen kan vara en modell som vi kan utarbeta en lagstiftning efter. Den liknar väldigt mycket den lagstiftning vi har när det gäller jämställdhet mellan könen i Sverige. Som arbetsgivare skall man på ett aktivt sätt verka för att öka inslaget av det kön som är i minoritet på arbetsplatsen. På samma sätt tycker jag det borde vara med en diskrimineringslagstiftning, dvs. att man med olika medel i lagens form kan tvinga arbetsgivare till ökad aktivitet i syfte att bättre spegla mångfalden i samhället också inne i företaget - eller kommunen, landstinget eller den statliga verksamheten. Sedan är ju den debatt som Kajsa Ekholm Friedman har tagit upp mycket egendomlig, och vi har också tagit avstånd från den på olika sätt. Land för hoppfulla, det moderata programmet, och de delar däri som har att göra med invandring och integration - förresten står det inte ett ord om integration i det programmet - har både jag, Pierre Schori och Carl Tham bemött. Så visst har regeringen aktivt talat om vad vi tycker och tänker. Vi har dels gjort det utifrån våra egna utgångspunkter, dels också kraftfullt tagit avstånd från många av de tankar och idéer som har presenterats under senare tid. När det slutligen gäller DN debatt är det inte alltid så enkelt att det bara är att skriva en artikel på DN:s debattsida. Det är inte alltid man får in debattartiklar. Yvonne Ruwaida vet kanske också hur lätt det är att just i den tidningen få ett språkrör i demokratiska former för att föra en debatt och en dialog. Det är faktiskt tidningen själv som bestämmer det. Det är viktigt att komma ihåg i de här sammanhangen att vi inte alltid har tillgång till de medier vi skulle vilja ha för att nå ut i en viss situation.
Fru talman! Ministern väljer här att missförstå mig. I Sverige har man jobbat med en väldigt aktiv politik på jämställdhetsområdet. Man har jobbat med att ta fram jämställdhetsplaner. Man har ålagt olika företag att de skall upprätta jämställdhetsplaner. Lagstiftningen mot diskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden är också mycket hårdare än den lagstiftning som finns mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet. Man har alltså jobbat aktivt från regeringens sida. Jag tog upp ett exempel från Stockholms stad. Det är ett positivt exempel i Sverige - det finns också andra positiva exempel, både kommuner och företag, även om tyvärr majoriteten är negativa - där man faktiskt har tagit till sig en teknik som jag tycker att även regeringen borde ta till sig, nämligen att jobba på samma sätt i de här frågorna som när man jobbar med jämställdhetsplaner. Varför vill regeringen och ministern inte upprätta samma krav vad gäller diskriminering på grund av etnisk tillhörighet som vad gäller diskriminering på grund av att man är kvinna på arbetsmarknaden? Naturligtvis vet jag att regeringen inte har något ansvar för att ge tillstånd åt restauranger. Det är ett kommunalt åtagande. När jag tog upp det exemplet ville jag visa att man här faktiskt har skärpt sitt eget förfarande inom kommunen. Man anser att det är viktigt med tydliga signaler, att tydligt säga ifrån. Detta har inte avspeglat sig i regeringens politik, men däremot i Stockholms stads kommunala politik - som sköts av en koalition mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern, som ministern förmodligen känner till. Sedan svarade inte ministern på en av mina frågor.

Den här typen av frågor är otroligt viktiga. Det handlar nämligen litet grand om en erkännandets politik, att erkänna människors rätt att få vara olika och om det finns plats för det i Sverige. I Socialdemokraternas senaste strategi för integration citeras Per Albin Hansson: I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samvete och hjälpsamhet. Just detta med likhet gör mig litet orolig, för jag är oroad för att regeringen litet grand för en likhetspolitik. Ett mångkulturellt samhälle? Ja, men litet grand under vissa regler, att man inte skall få vara den man är eller leva ut sin identitet. När jag satt med i den invandrarpolitiska utredningen bad jag enträget och förgäves om att vi skulle vända oss utomlands för att se hur man hade tagit itu med de här frågorna i andra länder. Då sade man: Nej, det är inte intressant. De har inte haft invandring så länge, de kan ingenting, de har inte samma modell som i Sverige och därför är det ointressant. Jag tror inte att vi helt och hållet kan ta efter en modell från ett annat land, men däremot kan vi få bra idéer. Jag vill faktiskt ge ministern en bok. Den heter Det mångkulturella samhället och erkännandets politik. Boken beskriver en debatt som pågår i USA mellan olika aktörer och betonar just vikten av erkännandets politik. Denna bok tänker jag överlämna till ministern, om han inte har läst den. Jag hoppas i så fall att han kan ha glädje av att läsa den i sitt arbete.
Fru talman! Yvonne Ruwaida sade i sitt inlägg sade att jag inte gör någonting när det gäller jämställdhetsplaner rörande invandrade människor. Men jag sade ju alldeles nyss att de skall utgöra förebilden. I direktiven till översynen av lagen mot etnisk diskriminering i arbetslivet pekar man just på den jämförelsen. Det är då väldigt viktigt att man har samma perspektiv på jämställdheten mellan könen som på den etniska jämställdheten, alltså att man som människa i samhället skall ha lika rättigheter och samma möjligheter. Så är det inte i dag, men det är dithän vi måste komma. Vi har ju under decennier slagits för jämställdheten mellan könen, att kvinnan skall ha samma rättigheter och möjligheter som männen i samhället, och vi är inte färdiga än. Förmodligen måste vi ständigt fortsätta att kämpa med dessa frågor. Samma sak gäller för människor med annan etnocentricitet eller annan bakgrund och som kommer från andra länder. Det går inte fort. Men vi ser ändå väldigt många positiva signaler i dag, trots att arbetsmarknaden ser ut som den gör. Både fackföreningar och arbetsgivare ute i kommunerna och även centralt jobbar febrilt med dessa frågor i syfte att förändra och förbättra. Det är väldigt viktigt att börja peka på de positiva förändringar som ändå har gjorts i samhället för att förstärka dem och på det sättet också sprida kunskap om vad vi gör på olika områden och på olika nivåer i samhället. Just när det gäller perspektivet på jämställdheten har Yvonne Ruwaida och jag uppenbarligen samma uppfattningar. Innan den här debatten påbörjades gav jag Yvonne Ruwaida två böcker. Den ena var det socialdemokratiska partiets lilla programskrift som innehåller ett antal "vad" och inte "hur". Man kan nämligen välja många "hur". Om man vill ha en decentraliserad och individualiserad politik, måste man i kommunerna jobba mer med dessa frågor. Det skall också vara mer övergripande arbetsuppgifter på den statliga nivån. Vi har också slagit fast ett medperspektiv, dvs. att vi tillsammans med individen skall skapa förutsättningar och försöka komma bort från den omhändertagandeattityd som vi har haft litet för mycket av i det svenska samhället. Samtidigt vill vi också börja sudda i "vi-och-dom-perspektivet", som många debattörer också tar till sig. De intar positionen att antingen vara svensk eller att vara invandrare. Sedan följer ett ordkrig däremellan, som inte leder till något annat än att motsättningarna snarare ökar än minskar. Därför vill vi gärna se detta i ett "vi-perspektiv". När det gäller citatet av Per Albin Hansson är det möjligt att Yvonne Ruwaida är något för ung för att förstå vad han sade. Det är jag också, för jag levde inte heller när han gjorde uttalandet. Det var också före min tid. Men eftersom jag har läst rätt mycket om arbetarrörelsens historia, vet jag vad han menade när han sade att i det goda samhället skall det inte finnas några styvbarn och inga kelgrisar. Detta är väldigt viktigt om vi skall bli lika behandlade. Det är någonting fint i detta. Det är i alla fall min vision att vi som människor skall ha lika rättigheter och samma möjligheter, precis som Per Albin Hansson sade. Jag tror att det var 1928, om jag inte minns alldeles fel. Det är ganska länge sedan, men det gäller i allra högsta grad också i dag. Jag instämmer när det gäller frågan om klädsel och annat. Jag skall få bära turban om jag vill det, särskilt om det hör ihop med att jag har en tro i en viss riktning. Om min tro förutsätter att jag bär turban skall jag få göra det. Det är viktigt. Om jag är romer skall jag få ha min kjol och mina kläder, som ett kännetecken för mig och mitt folk. Om jag vill välja andra typer av klädedräkter skall ingen annan kunna ha synpunkter på detta. Jag kan inte kommentera det enskilda fallet i domstolen. Att kvälja dom och ha synpunkter på hur rätten hanterar frågorna går inte med det statsskick som vi har.
Fru talman! Jag har redan tidigare diskuterat dessa frågor med Leif Blomberg. Sedan den nya regeringen tillträdde har jag i princip väntat i tre års tid på att det äntligen skall hända någonting mot diskriminering av invandrare. Det som ändå har hänt är några positiva attitydprojekt. Det är bra, men det är absolut otillräckligt. Jag undrar när vi äntligen skall komma till skott. Jag vill ha svar på om det kommer att bli tvång på att man skall upprätta integrationsplaner, både inom privat och offentlig sektor. Det vore i så fall ett väldigt positivt besked. Eftersom ministern talade om att vi skall ta bort "vi-och-dom-perspektiven", vill jag bara påpeka en sak. Vi kommer inte att få ett bättre samhälle som motverkar rasism därför att vi tar bort ordet invandrare. Jag var emot detta i början av min politiska bana. Jag ville inte bli kallad för invandrare därför att jag är halvpalestinier och född i Tyskland, men det blev jag. Jag tyckte att det var fel, för jag var Yvonne. Det är den konkreta politiken som är avgörande, inte vad man kallas eller inte. Jag tycker att det litet grand har pågått en pseudodebatt i medierna, där man inte har fokuserat på väsentligheterna utan på ord. Per Albin Hansson levde under en tid då man hyllade den homogena nationalstaten. Så mycket vet jag och så mycket historia kan jag. Även om Sverige på den tiden inte var en homogen stat, förtrycktes olika människor. Situationen är mycket bättre i dag. Men fortfarande bejakas eller erkänns inte olikheter på det sätt som de borde. När det gäller ziegenardomen finns det undersökningar som visar att många affärer inte släpper in människor med traditionell ziegenardräkt. Detta är ett faktum i dag. Det är en diskriminering och en kränkning av dessa människor. Tänker ministern agera för att motverka detta och för att se till att domstolsbeslutet ändras, t.ex. genom ändrad lagstiftning om det krävs?
Fru talman! När det gäller etnisk diskriminering i arbetslivet är det faktiskt inte länge sedan - år 1994 - en ny lagstiftning genomfördes. Jag vet inte om Yvonne Ruwaida satt med i den riksdag som godkände lagen. I så fall hade hon säkert röstat emot beslutet med tanke på de argument hon här för fram. Det var en stor majoritet som stod bakom beslutet och som ville ha en lag mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Efter det att lagen nu har varit i kraft några år har den visat sig vara ganska tandlös. Den har inte lett till någon fällande dom över huvud taget, trots att vi vet att väldigt många människor blir diskriminerade på den svenska arbetsmarknaden. Men det har aldrig kunnat ledas i bevis. Vi vet också att ILO, Internationella arbetsorganisationen, har kartlagt dessa frågor. Man gör en kvalificerad uppskattning om att cirka en tredjedel av de människor som lever i andra länder som invandrade har utsatts för diskriminering och känner sig väldigt diskriminerade. Detta är mycket allvarligt. Samhället måste ta detta på största allvar och se till att lagstiftningen blir av den karaktären att det går att komma åt människor som diskriminerar andra människor, oavsett skälet till diskrimineringen. Oavsett etnisk identitet, hudfärg, hårfärg, klädedräkt eller vad det nu kan vara, får man inte bli diskriminerad i arbetslivet. Det är viktigt och det arbetar vi med nu. Vi lägger fram en proposition kring dessa frågor till våren. Utredningen skall vara klar under december månad. När det gäller integrations och introduktionsplaner finns det redan återgivet. Om Yvonne Ruwaida läser de båda häften som jag överlämnat kan hon få klart för sig att vi står för den individuella linjen. Vi står för decentralisering. Vi vill ha integrations och introduktionsplaner som kommunerna skall vara ansvariga för. Det skall ske en lagstiftning enligt det förslag som en myndighetsutredning under Bo Bylund kom med alldeles nyligen, för att skärpa kommunernas ansvar i de här sammanhangen. Vi hyllar slutligen också mångfaldens samhälle och är optimister inför framtiden och tror att vi skall kunna få verksamheter i stat, kommun, landsting och privat arbetsliv att spegla mångfalden i vårt samhälle.

Fru talman! Sveriges riksdag skall nu effektuera ett beställningsarbete från den socialdemokratiska extrakongressen 1996, nämligen att höja ersättningsnivåerna inom socialförsäkringarna från januari 1998 till 80 % i stället för nuvarande 75 %. Höjningen är en sanning med modifikation, eftersom beräkningsgrunderna inte är desamma som tidigare. Men det ser väl bättre ut på papperet. Vi moderater är emot förslaget. Vi anser att vi bör hålla fast vid nuvarande ersättningsnivåer.

Den första ändringen, som infördes mars 1991, medförde att sjukskrivningarna nära nog över en natt minskade med 25 %. Inser inte ni socialdemokrater att det finns en stor risk att ni nu börjar öppna slussarna för ersättningsnivåer som tidigare gjorde att det var mer fördelaktigt att vara sjukskriven än att vara i arbete? Ni vill väl inte dölja arbetslöshet även med hjälp av sjukskrivning? Det är viktigt att sjuka människor skall känna ekonomisk trygghet. Det anser vi moderater. Men vi har en annan modell. Med bibehållna ersättningsnivåer och med hjälp av skattesänkningar framför allt för låg och medelinkomsttagarna, skulle de försäkrade få mer kvar i portmonnän med vårt förslag än med regeringens. Men det gäller förstås för socialdemokraterna att envist hålla fast vid beroendet av politikerstyrda system. Det är system som medborgarna alltmer börjar tvivla över, därför att de inser att de inte är säkra. Det går att ändra med hjälp av ett penndrag. Den moderata politiken inom socialförsäkringsområdet går i korthet ut på att vi som är "långtidsfriska" skall kunna ha en god grundtrygghet i det allmänna systemet. Med hjälp av väsentligt sänkta skatter kan den enskilde själv ta kompletterande försäkringar enligt vad vederbörande själv anser vara det bästa för honom/henne eller familjen. Med en sådan politik skulle vi också ha råd att verkligen hjälpa dem som behöver samhällets stöd och hjälp, nämligen låginkomstpensionärer, långtidssjuka och handikappade. Den socialdemokratiska regeringen för på dessa områden en "tvärtompolitik" med hårda besparingar för de mest utsatta, handikappade, psykiskt sjuka, änkor och låginkomstpensionärer. Men dessa grupper är kanske inte tillräckligt röststarka? På ett område borde vi kunna vara överens - den kanske viktigaste delen i detta betänkande enligt min uppfattning - nämligen när det gäller samverkansmodeller mellan olika huvudmän för den enskilda försäkrades bästa. Det handlar om att använda pengarna gemensamt till rehabilitering, medicinsk och yrkesrehabilitering. Det är att helt enkelt med gemensamma resurser hjälpa människor som kanske annars hamnar mellan stolarna i de olika systemen. Vi är faktiskt djupt besvikna över att regeringen inte framför något klart förslag - sätter ned foten - på detta område. Propositionen innehåller många vackra ord om samarbete, men inga klara förslag. Det är mycket prat. Regering och riksdag har tidigare släppt fram tio försöksmodeller. Vi tyckte att det var för litet. Men nu vågar regeringen inte ens permanenta de framgångsrika försök som gjorts enligt FINSAM Vi moderater har tillsammans med Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna reservat oss i frågan och hänvisat bl.a. till den positiva utvärdering som gjorts av FINSAM-försöken. I de fem län som denna verksamhet har bedrivits i har man gjort en besparing om drygt 154 miljoner kronor - för att inte tala om hur mycket mänskligt lidande som har besparats! Vi anser att denna verksamhet borde ha införts generellt i landet fr.o.m. januari 1998. Nu riskerar sådana försök att helt enkelt upphöra, och människor får vänta till 2001 innan resultatet av SOCSAM-försöken utvärderats. Varför är Socialdemokraterna så passiva i denna fråga när man var aktivt pådrivande tidigare i opposition? Något också om administrationen av socialförsäkringen. Vi moderater stöder i huvudsak regeringens förslag när det gäller den tydligare rollfördelningen mellan Riksförsäkringsverket och försäkringskassorna. Vi moderater har dock i en reservation särskilt pekat på Riksförsäkringsverkets tillsyns och uppföljningsansvar och möjligheten att styra verksamheten för att kunna garantera ekonomisk effektivitet och en rättssäker och likformig tillämpning över hela landet. I en reservation tillsammans med Centern, Folkpartiet liberalerna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna har vi bl.a. reserverat oss mot att arbetsmarknadens parter skall ha något slags gräddfil in i socialförsäkringsnämnderna. Om styrelsen finner att sådana politiskt aktiva företrädare bör ingå i nämnderna, finns det naturligtvis inga hinder för detta. Men de skall inte specialbehandlas. När det gäller arbetssituationen på försäkringskassorna gläder jag mig åt att det råder samstämmighet i hela utskottet om att kassorna måste tillföras resurser. Detta har jag personligen fått helt klart för mig vid alla besök vid olika försäkringskassor i landet. Jag erkänner gärna att jag har varit pådrivande i frågan. Vi kan inte kräva att en mindre mängd personal skall klara av alla de förändringar som gjorts och görs, samtidigt som vi kräver ett gott bemötande gentemot allmänheten och bättre kontrollmöjligheter av försäkringssystemen, som vi nyligen beslutade om. Ett enigt utskott har också i ett yttrande till finansutskottet begärt ett tillkännagivande till regeringen om nödvändigheten av ökade resurser. Tyvärr har "finansen" endast gjort en välvillig skrivning, men det måste helt enkelt komma ett förslag i frågan i höst. Det framgick alldeles tydligt vid utskottets hearing den 10 april att sakernas tillstånd inte är bra - inte minst genom JO:s uttalande att antalet anmälningar ökar och att man därigenom klart kan dra slutsatsen att rättssäkerheten för den enskilde är i fara. Jag vill fråga utskottets ordförande, eller statsrådet, som kan ge svar senare: Kan vi förvänta oss att regeringen ger kassorna bättre resurser att leva upp till sina krav? Fru talman! Efter dessa mer övergripande deklarationer vill jag något ytterligare kommentera ett par reservationer. Tiden medger inte att jag går igenom alla. I reservation 1 påpekar vi möjligheten av att trafikskadeförsäkringen skulle kunna överta ansvaret för trafikskador, som t.ex. i Finland. Detta skulle kunna ge en besparing om 5 miljarder kronor, och vi anser att regeringen bör utreda frågan. Vi anser också att frågan om s.k. medborgarkonton inom ramen för individuellt pensionssparande bör utredas. I reservation 10 framför alla partier utom Socialdemokraterna och Centerpartiet återigen kravet på att den förlängda sjuklöneperioden måste tas bort. Detta är den mest arbetsfientliga pålaga som har lagts på företagen på länge och som hårt drabbar dem som är arbetslösa, särskilt dem som tidigare haft långa sjukskrivningsperioder liksom personer med någon form av funktionshinder. De små företagen, som regeringen säger sig värna extra om - med ord! -, vågar helt enkelt inte anställa dem av risk för att stå där med ansvaret för sjuklönen men utan arbetskraft i företaget. Som vi också har sagt många gånger tidigare, har arbetsgivarna endast fått halv kompensation för denna ytterligare ekonomiska pålaga. Att frågan är besvärande för regeringen framgår också av att man nu vill införa ett särskilt högriskskydd i försäkringen. Ta bort den förlängda sjuklöneperioden i stället för att krångla till försäkringssystemet ytterligare! Jag vill fråga: När kommer det ett förslag om borttagande av den förlängda sjuklönen? Näringsministern tycks ha gjort sådana uttalanden i pressen. Han har åtminstone i en interpellationsdebatt med mig här i riksdagen hållit dörren på glänt för förändringar. I reservation 17 anser vi, gemensamt med Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna, att dagens sjukpenningregler måste omformas så att de passar dagens och morgondagens arbetssituation. Det är inte ovanligt - och det kanske blir ännu mer vanligt i en nära framtid - att en person dels har en anställning på deltid, dels arbetar som egen företagare några timmar per dag. Dagens sjukpenningregler har som utgångspunkt att den försäkrade skall ha inkomst av anställning. Försäkringssystemet bör ju inte straffa dem som kanske betalar avgifter över 7,5 basbelopp genom att ge dem en spottstyver i ersättning vid sjukdom. Jag hoppas verkligen att regeringen tar till sig detta vid en översyn, när nu utskottsmajoriteten blundar för verkligheten. I reservation 21 framför vi moderater tillsammans med Miljöpartiet och Vänstern att vi måste ta på allvar det faktum att en kraftig ökning av kvinnors sjukskrivning har skett enligt FINSAM-utredningen liksom att rehabiliteringens effekter är mindre påtagliga för kvinnor än för män. Vi vet sedan tidigare - bl.a. genom forskning vid socialvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet - att kvinnor ofta erbjuds kortare och sämre rehabiliteringsmöjligheter än män. Vi vill därför ha en utredning om kvinnors och mäns olika möjligheter, behov och förutsättningar. I reservation 25 framför vi moderater återigen förslaget om att arbetsskadeförsäkringen bör utmönstras ur den allmänna försäkringen och bli en obligatorisk skadeförsäkring för arbetsgivare. Därigenom uppnås ett ökat incitament till arbetsmiljöförbättrande åtgärder i företagen. Vi anser också att livräntenivån bör sänkas till 80 % i kommande godkända livräntor. Arbetsskadefonden har fortfarande ett minus med ca 16 miljarder kronor, och beaktar vi att vi häromåret gjorde en omfördelning med delpensionsmedel om ca 8 miljarder kronor måste vi helt enkelt göra någonting åt denna försäkring i ytterligare en riktning. Fru talman! Vi moderater har avgett 14 reservationer och ett särskilt yttrande, ensamma eller tillsammans med andra partier. Jag yrkar bifall till den moderata reservationen nr 1 och den gemensamma reservationen nr 10. Jag vill också säga att vi moderater stöder reservation nr 14 av Miljöpartiet och Kristdemokraterna om den skulle gå till votering. Naturligtvis står vi bakom samtliga övriga reservationer där vi finns med, men vi tar hänsyn till kammarens tid.

Fru talman! I det här betänkandet tar vi upp en rad förändringar inom socialförsäkringsområdet. Sjukoch arbetsskadekommitténs utredning ligger delvis till grund, men en del av deras förslag har redan antagits i tidigare betänkanden och ytterligare en del kvarstår. Det bästa hade varit att få en helhet på en gång. Det finns ett stort behov att ta ett helhetsgrepp, och från Centerpartiet föreslår vi ett tillkännagivande om en samordnad arbetslivsförsäkring vid sjukdom, arbetslöshet och funktionshinder. Vi vill införa en obligatorisk försäkring för alla mellan 18 och 65 år och som står till arbetsmarknadens förfogande. Det bör finnas krav på deltagande i rehabilitering och aktivering, och ersättningsnivån bör sättas så att den ger incitament till arbete eller rehabilitering. En grundpenning skall finnas som täcker grundläggande behov. Dessutom bör det finnas en inkomstrelaterad arbetslivspenning som ersätter 80 % av lönen samt bör möjlighet ges till kompletterande försäkringar genom avtal eller enskilt. Gruppen handikappade bör ha rätt till en särskild högre grundpenning i stället för förtidspension. Under tid för rehabilitering/aktivering skall ett aktiveringstillägg kunna ges som tillägg till arbetslivspenningen. Jag har svårt att förstå Socialdemokraternas argument om att ett grundtrygghetssystem skulle leda till att grupper ställs utanför ett socialförsäkringsskydd. Det är ju tvärtom: vi garanterar alla en grundpenning som det går att leva på. Med ett system med inkomstbortfallsprincipen vet vi att många hamnar utanför systemen och får ingen eller mycket låg sjukpenning. De hänvisas ofta också till att leva på socialbidrag. Med vårt förslag till en obligatorisk arbetslivsförsäkring uppstår inte de problemen. I betänkandet föreslås ett utökat särskilt högriskskydd för dem med långa återkommande sjukperioder, vilket också var en beställning från utskottet vid införandet av sjuklöneperioden. Det är viktigt att det här följs upp likväl som man följer upp och utvärderar det särskilda högriskskyddet. Fru talman! De samverkansprojekt som pågår inom rehabiliteringsområdet, FINSAM, har varit mycket lyckade både mänskligt och ekonomiskt. Nu öppnas möjligheterna till samverkan mellan exempelvis försäkringskassan och sjukvården, men respektive huvudman skall själv avsätta pengar för ändamålet. Det är ju positivt att sådan samverkan nu kan göras utan regeringens godkännande, och förhoppningen är också att utskottets begäran i yttrande SfU6y till finansutskottet om utökade medel till försäkringskassan vinner gehör. Jag hoppas att regeringen återkommer med det och att vi får pengar. Ett av många argument var att försäkringskassan skulle arbeta mer aktivt med rehabilitering. Under senare år har kvinnors sjukskrivning ökat markant, och därför är det viktigt, som också utskottet anger, att man i uppdraget om samverkan inom rehabiliteringsområdet särskilt beaktar könsperspektivet. Jag vill säga någonting om försäkringskassan. 1999 besluta att inrätta socialförsäkringsnämnder och utse dess ledamöter. Enligt utskottsmajoriteten är det av väsentlig betydelse att nämnderna tillförs sakkunskap om villkor på arbetsmarknaden och arbetsplatser varför arbetsmarknadens parter bör ges rätt att nominera ledamöter till socialförsäkringsnämnderna. Centerpartiet delar inte den uppfattningen. Däremot anser vi att en politiskt aktiv person inom dessa områden kan nomineras och tillföra den sakkunskapen, vilket också framgår av reservation nr 36. I en fempartimotion, där Centerpartiet är med, begärs ett tillkännagivande om utbildningsinsatser för försäkringskassans personal vad gäller reumatiska sjukdomar. Motionen har fått en välvillig behandling av utskottet, som pekar på att det är ett stort antal personer som drabbas av reumatiska sjukdomar och att många av dessa är kvinnor. Därför är det angeläget att i det fortsatta utbildningsarbetet uppmärksamma dessa sjukdomstillstånd, säger utskottet, något som vi motionärer är glada för. I ett särskilt yttrande tar vi från Centerpartiet upp frågan om svårigheter för tandvårdspersonal att få en skada till följd av exposition för kvicksilver i amalgam klassad som arbetsskada. Frågan har numera uppmärksammats, och vi förutsätter att den får en positiv lösning genom tillämpningen i arbetsskademål. Fru talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till reservation nr 2, man jag står givetvis också bakom reservation nr 36. För övrig yrkar jag bifall till utskottets hemställan i betänkande SfU12.
Fru talman! Jag konstaterar att det i många stycken råder en ganska stor samsyn mellan Inger Skeppstedt från Centerpartiet och det jag har sagt om behovet av t.ex. en god grundtrygghet. Jag förstår inte att Centern, som alltid har talat om denna grundtrygghet nu genast är beredd att öka ersättningsnivån och går med på majoritetens förslag på alla punkter, även när det gäller att höja ersättningen från avtalsförsäkringar så att vi kommer upp i väldigt höga nivåer. Jag har svårt att förstå detta. När tänker man efter dessa utvikningar till det inkomsttrygghetssystem som Socialdemokraterna talar om gå tillbaka till den grundsyn man egentligen har? Vi har en samsyn när det gäller en samordnad arbetslivsförsäkring av något slag, där vi menar att just detta helhetsbegrepp behövs. Vi har också krävt en utredning, vilket framgår av Moderaternas reservation 1, som jag inte närmare hann utveckla. Varför denna utvikning med högriskskydd och ytterligare krångel i försäkringen, uppenbarligen enbart för att gå Socialdemokraterna till mötes?
Fru talman! Detta med grundtrygghet är ingenting nytt från vår sida, som Gullan Lindblad just tar upp. Vi förordar inte en så hög ersättning som 100 %, utan vi har alltid haft 80 % i vårt förslag när det handlar om grundtrygghet. Gullan Lindblad tar också upp den samsyn vi har med samverkan inom socialförsäkringsområdet när det gäller t.ex. FINSAM. Jag tycker att det var ett väldigt bra projekt. Jag hoppas verkligen att det kommer att fortsätta ute i alla distrikt där det finns möjlighet till det. När det sedan gäller högriskskyddet och sjuklöneperioden var det naturligtvis en stor besparing i det beslut som fattades. För att underlätta för företagarna har man infört det särskilda högriskskyddet och det nu utökade särskilda högriskskyddet.
Fru talman! Den besparingen skulle vi nog kunna diskutera mycket. Jag menar att den förlängda sjuklöneperioden är ett effektivt hinder för att fler människor kommer i arbete. Det viktigaste åtgärden över huvud taget som riksdagsledamöter över alla partigränser har uttalat sig för är att vi måste skaffa fram fler jobb. Det är den vägen vi skall gå. Här hugger man faktiskt sig själv i ryggen. Det är igen besparing utan en utgift för samhället med sjuklönesystemet i den nuvarande utformningen.
Fru talman! När det gäller sjuklöneperioden är det viktigt att det har tillförts en försäkring för företagare som det finns möjlighet att teckna genom försäkringskassan. Numera är det också möjligt att med andra försäkringsbolag teckna den här försäkringen till tämligen rimliga kostnader. Vad försäkringskassan har gjort är att man har höjt avgiften ganska mycket sedan förra året. Anledningen till det kan ifrågasättas. När det sedan gäller de mindre företagen är vi från Centerpartiet villiga att se över bestämmelserna och föreslå lättnader för dem.